Fru talman! Den politiska kartan i Sverige är på väg att förändras. Det EU-val som vi nyss har upplevt är bara en pusselbit av många i det nya mönster som håller på att växa fram. Den långsiktiga utveckling som vi har sett det senaste decenniet och som bl.a. kännetecknas av att mittenpartierna är på väg ut för att ersättas av de gröna är inte heller något unikt svenskt fenomen. Vi ser samma sak hända såväl i Tyskland, Österrike, Finland som i många andra länder. Den gröna rörelsen är en växande rörelse i global skala. Många är naturligtvis besvikna och bittra över att förändringen går ut över dem. DN:s ledarsida i söndags med rubriken "Återställ politisk jämvikt" är bara ett av många exempel där man nostalgiskt blickar tillbaka och där huvudbudskapet är att allt måste få förbli vad det alltid har varit. Men det vi ser just nu är en positiv utveckling. Gamla förstelnade organisationer ersätts av moderna partier med en levande idéutveckling. Torka och trötthet ersätts av kreativitet och en våg av nya idéer. Framför allt kommer dagens stora frågor att få möta den nya tidens svar. EU-frågan åskådliggör på ett utmärkt sätt den här processen. Decentralisering, nätverk, demokratisk förnyelse och ett globalt perspektiv kolliderar med centralisering, byråkrati, hierarkier och regionala stormaktsperspektiv med ett förflutet i kolonialmaktstiden och det kalla kriget. Federalisterna, stormaktsbyggarna, i den svenska riksdagen har lidit ett fruktansvärt nederlag. Men man skall komma ihåg att det bara var en rond av många. Nu kommer IGC, den stora regeringskonferensen, som blir avgörande för EU:s framtid. Äntligen har federalisterna genom talet om utvidgningen fått ett argument för vad de hela tiden önskat, dvs. att göra hela EU-samarbetet överstatligt med majoritetsbeslut och mer makt för de stora länderna. Betecknande är det bekymrade konstaterande som kom från en direktör i kommissionens IGC-grupp när vi häromveckan var nere på besök. Han vek pannan i djupa veck och sade: "Hur skall vi kunna sälja det här projektet om vi inte har utvidgningen?" Det var en riktig frågeställning. Folken i Europa vill inte ha stormakten. Men retoriken och nyspråket bland federalister och byråkrater slingrar sig fram på vägar och stigar som blir allt smalare, och det blir allt lättare att trilla ned. Det senaste jag sett när det gäller det Orwellska nyspråket kom från den välkände federalisten Olof Ruin, som nu är i kommissionens sold och som spelade en viktig roll för ja-sidan inför folkomröstningen i fjol. Han säger i Svenska Dagbladet häromdagen att Sverige framstår som överdrivet mellanstatligt fixerat men att småstater snarare än stora är betjänta av en ökad grad av gemensamstatlighet, inte överstatlighet utan gemensamstatlighet. Det är fyndigt och låter så himla gulligt dessutom. Mitt intryck är tvärtom att socialdemokraterna för varje månad som går tar små steg mot att överge vetorätten när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken. I våras, efter Lena Hjelm-Walléns berörda tal i Bryssel, menade både Hellström och Hjelm-Wallén att regeringen i allt väsentligt skulle hävda vetorätten. Nu säger de svenska förhandlarna i reflektionsgruppen att Sverige förordar en tredje väg, något mitt emellan mellanstatlighet och överstatlighet. Kan man få en förklaring? Var står regeringen? Det känns som en glidning på ett sluttande plan som slutar med att ni överger vetorätten. Till det mest positiva efter EU-valet hör naturligtvis att både Moderaterna Socialdemokraterna samt också Centern rört sig åt vårt håll och inte längre avvisar en folkomröstning om resultatet av regeringskonferensen. Insikten sprider sig väl också om det orimliga i att vi skall titta på när danskarna, fransmännen och andra avgör vår framtid i nationella folkomröstningar. Om ni har något som helst förhoppning om att få med svenska folket på det här tåget, måste ni låta människorna vara med och bestämma. I dag har ni en möjlighet att ge klara besked. Ställer ni upp på en folkomröstning om resultatet av regeringskonferensen? Men de två tyngsta frågorna handlar om säkerhetspolitiken och EMU, den ekonomiska monetära unionen. Säkerhetspolitiken i Sverige har blivit ett moras. Vi är varken neutrala eller med i någon allians. Regeringens och Centerns upprepande av de gamla formuleringarna låter som allt ihåligare mantra för varje gång de uttalas. I längden blir det här naturligtvis orimligt. Vi kan inte vara med i en överstatlig organisation med gemensam jordbrukspolitik, gemensam handelspolitik, gemensamma tullar och yttre gränser och ändå göra trovärdigt att vi står utanför alliansen. Om vi dessutom kopplar på en överstatlig utrikes och säkerhetspolitik och en gemensam valuta blir det hela pinsamt, för att inte säga direkt farligt. Carlos Westendorp, ordförande i den s.k. reflektionsgruppen, skriver i sin rapport att enskilda länder inte måste ställa upp på gemensamma militära aktioner men att de måste agera solidariskt både politiskt och ekonomiskt. Vi skall alltså finansiera EU:s militära aktioner och ställa upp politiskt. Sanningens minut är nära. Antingen måste EU förändras i grunden eller så måste vi gå ur den här föreningen, om vi vill bevara alliansfriheten. Något av det mest obegripliga i den här soppan är ändå moderaternas agerande. Hur kan de högljutt varna för att ryssen i full stridsmundering kan finnas bakom nästa hörn samtidigt som de säger att världen har förändrats och att vi därför inte har någon användning av neutraliteten? Något man lugnt kan säga är i alla fall att moderaterna inte har förändrats. Också när det gäller den ekonomisk-monetära unionen finns en växande insikt, som går ända in i regeringen, om att vi har rätt. Sverige är en dollarekonomi. Skogen, gruvorna och bilindustrin är alla beroende av relationen till den amerikanska dollarn. När vi för inte länge sedan hanterade vår växelkurs genom en valutakorg hade dollarn dubbel tyngd. Det är naturligtvis livsfarligt att knyta en valuta med så starkt dollarberoende till den tyska D-marken. Det är märkligt hur en sådan självklarhet har kunnat raderas ut ur minnet på så många inom den svenska makteliten. Därför vill jag till Göran Persson och ledamöterna i riksbanksfullmäktige säga: Gör inte om samma dumhet en gång till. Knyt inte kronan till ERM och EU:s växelkurssystem. Det är bara valutaspekulanterna som blir glada över det. I den svenska grundlagen står det att Riksbanken är rikets centralbank med ansvar för valuta och kreditpolitik. Det står också att endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Om vi skall gå med i EMU krävs det en grundlagsändring. Sveriges riksdag har redan uttalat detta när vi beslöt att gå med i unionen. Jag vill ställa ett par direkta frågor till Mats Hellström: Varför har ni inte tillsatt någon utredning om hur grundlagen skall ändras? När kommer utredningen om grundlagen och EMU? Det är hög tid att dra i gång den här processen, om ni inte skall bestämma er för att lägga hela frågan om valutaunionen i papperskorgen. Det är väl inte så illa att ni i regeringen arbetar på ett sätt att försöka kringgå grundlagen? Hur är det med Folkpartiet och EMU? Står Folkpartiet bakom Maria Leissners utspel om en folkomröstning? Jag tror att det vore bra att få ett klargörande i dag. Tiden håller snabbt på att rinna ut för socialdemokraterna när det gäller frågan om valutaunionen. Ni har att välja på att anta vårt erbjudande om en folkomröstning eller att tvingas se att EMU blir en huvudfråga i valrörelsen 1998. Miljöpartiet föreslår en gemensam folkomröstning vintern 1997/1998 om både regeringskonferensen och valutaunionen. Jag tycker att det borde ses som ett bra erbjudande för socialdemokraterna och den bästa chansen för dem att samla ihop sig inför nästa riksdagsval.

Fru talman! Sverige genomgår en omfattande ekonomisk och politisk kris. Vårt starka beroende av omvärldens utveckling ledde fram till ett svenskt medlemskap i EU. Medlemskapet har ställt åtskilliga krav på Sverige men har också lett till en stabilare ekonomisk utveckling som gör att vi i dag ser ljus i tunneln. Det är självfallet svårt för svenska folket att skilja på vad som är konsekvenser av svenskt medlemskap i EU och vad som är obehagliga konsekvenser av våra egna ekonomiska och politiska synder under 70 och 80-talen i Sverige. Historien kommer med största sannolikhet att visa att EU under denna tid har fått klä skott för alltför mycket negativism i svensk politik. Inom loppet av cirka ett år har vi nu tre val bakom oss - val som tyvärr präglats av demagogi och populism från flera partier. I riksdagsvalet 1994 lovade Socialdemokraterna svenska folket att det skulle slippa undan den obehagliga borgerliga besparingspolitiken. Men sanningen blev att den nya regeringen fullföljer besparingsprogrammen därför att verkligheten kräver detta. Vid folkomröstningen om EU-medlemskapet i november 1994 lovades att EU i sig skulle lösa både ekonomiska problem och sysselsättningsproblem för Sverige, vilket naturligtvis inte kommer att ske. EU medlemskapet kommer att vara en långsiktigt stabiliserande grundfaktor för svensk ekonomi som inte kan intecknas på sex-åtta månader. Vid valet till Europaparlamentet den 17 september missbrukar Miljöpartiet och Vänsterpartiet den starka negativa opinion som finns till svensk krispolitik och den felaktiga koppling som görs till Europapolitiken, i syfte att vinna framgång i Sverige för sina egna partier, vilket leder till en mycket svag svensk representation i Europaparlamentet. Jag vill belysa detta och beklaga att svensk rikspolitik uppenbarligen blir alltmer demagogisk och manipulativ. Det är en stor brist hos svenska massmedier att inte bättre avslöja detta inför svenska folket. Vilka blir konsekvenserna av en sådan politik? 1. De svikna socialdemokratiska löftena i riksdagsvalet 1994 kommer att underminera partiets trovärdighet. 3. Entusiasternas övertro på EU:s förmåga i folkomröstningen 1994 kommer att starkt öka den negativa bilden av ett EU som inte kommer att motsvara löftena. 3. Historien kommer också att drabba Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som mot bättre vetande gjorde valet till Europaparlamentet till ett val om ja eller nej till EU, vilket det absolut inte handlade om. Fru talman! Det är hög tid att ställa högre krav på ärlighet och trovärdighet i svensk politik! Skall vi gå vidare med Europapolitiken genom att framför allt begära folkomröstningar på löpande band, vilkas innehåll vi inte alls känner till ännu, eller skall vi ägna tiden åt en debatt i sakfrågorna för att påverka utvecklingen inom EU? Som fullvärdig medlem i EU har Sverige nu ett ansvar för att utforma det Europa som vi vill se i vårt närområde på 2000-talet, inte bara att passivt ta ställning för eller mot framlagda förslag på EU:s bord. Fru talman! Vi kristdemokrater vill se en situation där vi från svensk sida tillsammans med övriga medlemsländer arbetar för följande: Att skapa en bättre situation för våra barn, dvs. genuint långsiktiga värden för vårt land och för andra nationer. Att skapa fred, demokrati, fördjupade mänskliga rättigheter och öppenhet bland länderna och mellan länderna. Att skapa en stabil ekonomi och en gemensam välfärdsutveckling. Att skapa en rättvisare fördelning av sysselsättning och social trygghet i Sverige och i andra länder. Att gemensamt ta krafttag för en bättre miljö, särskilt med avseende på vatten och luft. Att öppna Gemenskapen för de öst och centraleuropeiska länderna. Vid sitt besök i Sverige underströk Estlands president Lennart Meri landets syn på EU som garant för Estlands fred och frihet och landets önskan om medlemskap i unionen. Detta ställer också krav på Sverige som stödland för Baltikum. Att skapa en gemensam flyktingpolitik och ökat ansvar för biståndspolitiken. Fru talman! Med bevarad militär alliansfrihet bör Sverige kunna spela en mycket mer aktiv roll i EU:s utrikes och säkerhetspolitik. Regeringens krav bör vara betydligt djärvare vad avser ökat bistånd till demokratiseringsprocesser och stöd till utvecklingsländer i tredje världen. Vidare måste handeln med dessa länder underlättas genom sänkta tullar. En av grundidéerna med EU som gemensam marknad är fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Samtidigt måste vi finna metoder för att stoppa terrorism och ekonomisk brottslighet av narkotika och vapen. Regeringen bör ta ett initiativ till ett fördjupat utredningsarbete inom kommissionen i syfte att nå ett polissamarbete som sätter stopp för detta gissel. Som medborgare kan vi annars inte acceptera öppna gränser inom EU. Vi kristdemokrater vill fästa uppmärksamheten också på ett annat gränsöverskridande "miljöproblem", nämligen de elektroniska mediernas snabba spridning av förnedrande pornografi och nedbrytande underhållningsvåld. Gemensamma etiska regler bör ge ett skydd mot destruktiv påverkan och i stället stödja en positiv kulturell mångfald. Fru talman! Inför regeringskonferensen 1996 vill jag särskilt lyfta fram två ytterligare områden som är viktiga för Sverige: 1. Att regeringen tillsammans med andra mindre länder inom EU skapar en allians till stöd för de små ländernas formella inflytande i den nya institutionella beslutsordningen efter 1996. Irland har tidigare uttalat ett intresse för ett sådant samarbete med övriga små länder. Det gäller bl.a. antalet röster i ministerrådet och frågan om huruvida varje land skall få rätt till en egen kommissionär. 2. Att noga utreda konsekvenserna för Sverige av en gemensam valuta. Hur kommer en gemensam valuta att påverka de ekonomiskt svaga regionerna i relation till de ekonomiskt starka inom EU? Kommer det att uppstå behov av regionalstöd? Kan Sverige förväntas bli en svag region på grund av avståndet till centrum av den gemensamma marknaden? Detta är frågor som bör besvaras innan vi går till någon folkomröstning. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga följande: Det är många stora förändringar på gång inom EU under de närmaste åren, vilka starkt påverkar Sverige. Som medlem har vi både inflytande och ansvar för hur EU skall utformas inför 2000-talet. Ytterst bär riksdagen detta ansvar. Därför är det mycket positivt att dagens debatt äger rum, och jag hoppas att den återupptas och återupprepas inför de förestående förändringsstegen som kommer att ske mycket snart inom EU.

Fru talman! Knappast någon gång i Sveriges politiska historia har en så omfattande och djupgående diskussion förts om Europa som under de senaste åren. Den har också engagerat mycket stora delar av svenska folket. Folkomröstningen föregicks av en kampanj som nog blev till en av de största satsningar på folkupplysning och folkligt deltagande någonsin i vårt land. Mer än 80 % av väljarna deltog, och en majoritet röstade ja till EU-medlemskap. Genom folkomröstningen och inträdet i den Europeiska unionen är vårt land nu med i ett spännande och långsiktigt samarbete. Tillsammans med övriga folk i Europa skall vi utveckla samarbetet för att trygga fortsatt fred, säkerhet och välfärd för de europeiska folken. Regeringen avser att bedriva en aktiv och framåtsyftande EU-politik och konstruktivt bidra till att forma Europas framtid. Sveriges inträde i EU och regeringens målmedvetna satsning på att sanera statsfinanserna - precis som vi sade före valet 1994, Holger Gustafsson - har skapat ett förnyat förtroende för Sverige i vår omvärld. Vi har en tillväxt som är högre än på tio år, den starkaste ökningen av sysselsättningen sedan andra världskriget, sjunkande räntor, kraftigt ökade industriiinvesteringar och den högsta ökningen av industriproduktionen sedan början av 1960-talet. Samarbetet i riksdagen över blockgränserna har gett denna politik en stabil grund. Regeringen engagerar sig starkt för att denna positiva utveckling skall bestå. Men EU-medlemskapet innebär förändringar, och saneringspolitiken leder till påfrestningar för många. EU har fått klä skott för människors missnöje på betydligt fler områden än vad som är motiverat. Och mitt i den stora förändringen, innan vi ens har hunnit vänja oss vid formerna för vårt medlemskap, höll vi val till Europaparlamentet. Det låga valdeltagandet har gett oss en rejäl tankeställare. Men med litet perspektiv är det kanske inte så förvånande, trots allt, att så få valde att utnyttja sin rösträtt. Man visste att det var ett begränsat val. Det handlade om 22 svenska platser i det 626 personer starka Europaparlamentet, inte om något annat. Fru talman! Det EU som vi nu är medlemmar i har en period av stora förändringar bakom sig, inte minst genomförandet av den gemensamma inre marknaden, men än större utmaningar ligger framför oss. Utvidgningen av medlemskretsen till kanske 27 medlemmar kräver att EU:s institutioner anpassas för att kunna fungera i en mycket större medlemskrets. En reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturfonderna, en ny femårsbudget och den ekonomiska och monetära unionen - hur vi tillsammans hanterar de här utmaningarna bestämmer mycket av EU gjorde kriget i Västeuropa omöjligt. Sammanflätningen av de europeiska samhällena och ekonomierna gav immunitet mot krig och militära konflikter. Medlemskap i EU är också en garanti för demokrati. Diktatorer kan inte längre vrida klockan tillbaka i Grekland, Portugal eller Spanien. För länderna i Östeuropa och Centraleuropa är medlemskap i EU ett politiskt mål av första rang. För dem står EU för demokrati, välfärd och ett europeiskt kulturarv. För oss förstärker utvidgningen möjligheten till fred i vårt närområde och kan därmed öka vår säkerhet. Ekonomisk utveckling och tillväxt i Östeuropa skapar också nya marknader för svenskt näringsliv och ger arbetstillfällen i Sverige. Utvidgningen är en historisk uppgift. Utvidgningsförhandlingarna bör inledas sex månader efter regeringskonferensens slut för samtliga kandidatländer. Hur den fortsatta förhandlingsprocessen fullföljs får sedan avgöras av ekonomisk utveckling och förmåga att uppfylla de krav som medlemskapet ställer. För regeringen är utvidgningen en fråga om solidaritet. Europa skadades när järnridån gick ner. Nu får inte järnridån ersättas av en "fattigdomsridå", osynlig men lika obönhörlig. Ja, det kommer att kräva mycket att utvidga EU österut. Ja, det kommer att innebära rejäla förändringar - framför allt i jordbrukspolitiken men också på andra områden, både hos oss och hos dem. Men priset för att inte våga ta steget blir för högt, domen från kommande generationer för hård, vi skall axla den uppgiften med största ansvar. Inskränkt nationalism skall inte få stoppa det arbetet. Jag tycker att det varit trist att här och även tidigare få ta del av Miljöpartiets syn, här uttryckt av Peter Eriksson; att se den rädsla som man har och den okänslighet som man visar för vad folken i öst faktiskt själva önskar. Men vår solidaritet är inte kravlös. Inför utvidgningen driver Sveriges representant nu i reflektionsgruppen att EG skall tillträda Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Signalen till kandidatländerna om kraven på demokrati och mänskliga rättigheter måste vara entydig och klar. Fru talman! Regeringens ansträngningar för att sanera nationens finanser börjar nu bära frukt. Somliga hävdar att detta arbete tvingades på oss av Maastrichtfördragets krav, att detta skulle ålägga oss att föra en ekonomisk politik som leder till högre arbetslöshet. Det är en felaktig syn, fru talman. Sunda statsfinanser, stabila priser, låga räntor och en stabil växelkurs är en förutsättning för hög tillväxt och låg arbetslöshet. Arbetslösheten leder - det vet vi alla - till den hopplöshet och de antidemokratiska tendenser som har fått växtkraft i dagens Europa. Att 18 miljoner människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är fullständigt oacceptabelt och ett enormt slöseri med mänskliga resurser. Det är ett hot mot ekonomisk och social stabilitet, ja ytterst mot vårt demokratiska styrelseskick. Den finansiella stabilitet som formulerats i Maastrichtfördraget kan utgöra en viktig grund för en politik som pressar ner arbetslösheten. Men det räcker inte. Vem tror i dag att vi klarar sysselsättningen utan samarbete med våra grannar? EU-länderna måste höja ambitionen när det gäller att permanent bekämpa arbetslösheten, och denna höjda ambition bör återspeglas i fördraget. Toppmötena i Essen och i Cannes har lyft fram sysselsättningen på dagordningen. Det har inte minst varit socialdemokratiska regeringsföreträdare som har lyft fram dem, och det är bra att också andra politiska grupperingar har ställt upp för den politik som nu står på dagordningen. Så är det, Göran Lennmarker. Sverige har i förberedelserna för den kommande regeringskonferensen lagt fram förslag med denna inriktning. Vi vill se tydligare mål och en starkare institutionell förankring av sysselsättningsfrågorna. EU:s ambitioner när det gäller sysselsättningen måste vara lika höga som när det gäller finansiell stabilitet. En stark ekonomi förutsätter att människors vilja till arbete tas till vara. Vi vill att EU skall bli en union för sysselsättning. För att öka sysselsättningen bör en närmare samverkan ske i den ekonomiska politiken. Vi har mycket att vinna på att i större utsträckning betrakta EU som en integrerad ekonomi och att utforma den ekonomiska politiken därefter. Den ekonomiska och monetära unionen kan representera ett viktigt steg i denna riktning, och den är ett uttryck för den höga ambitionen i det europeiska projektet. Men en valutaunion rymmer också risker. Den innebär att vissa av EU:s medlemsländer kan komma att gå snabbare fram än andra. De länder som lyckas får starka motiv att fördjupa sitt ekonomiska samarbete. EMU-processen måste därför hanteras med varsamhet, så att den inte motverkar sitt syfte och i stället leder till splittring och till att den inre marknaden eroderar. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som skall analysera fördelar och nackdelar med ett svenskt deltagande i den ekonomiska och monetära unionen och dess tredje steg, valutaunionen. Vi skall - i enlighet med svensk tradition - ha en omfattande och bred debatt innan vi tar de avgörande besluten. Fru talman! Det är vår ambition att under regeringskonferensen 1996 sätta sakfrågorna i centrum. Vi måste visa att EU är av praktisk betydelse för vanliga medborgare, att EU kan bidra till att skapa en trygg och bra vardag för människorna. Det handlar om sysselsättning, om bättre miljö, om ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och om kampen mot internationell brottslighet. Vem tror i dag att vi klarar dessa frågor utan samarbete med våra grannar? EU-fördraget är oöverskådligt och svårgenomträngligt. Allmänhetens tillgång till EU-dokument är begränsad eller godtycklig. EU måste bli öppnare och fördraget enklare och lättare att förstå. Regeringen kommer att verka för detta i regeringskonferensen. En offentlighetsprincip liknande den svenska bör gälla också för institutionerna i EU. När rådet sammanträder som lagstiftare bör debatterna vara offentliga. Protokoll från mötena skall vara tillgängliga för medier och allmänhet. Beslutsprocedurerna i rådet och i parlamentet är i dag så många och så komplicerade att de är näst intill obegripliga, utom för möjligen ett antal människor som kan räknas nästan på den ena handens fingrar. Vi vill verka för färre och enklare beslutsprocedurer. EU har hittills framgångsrikt ägnat huvuddelen av sin möda åt att ta bort handelshinder mellan länderna. Men hittills har producenternas intressen stått i centrum. EU behöver göra mer för att stärka konsumenternas ställning, ge konsumenterna del av frukterna av den gemensamma marknaden. Vem tror i dag att arbetet för en bättre miljö klaras utan samarbete med våra grannar? Men vi måste gå längre vid regeringskonferensen, såsom också Lena Nilsson har angivit i den röda skrift som regeringen producerade i somras. Vi bör överväga att på miljöns område fatta fler beslut i majoritet. Miljöhänsyn måste komma in på alla politikområden, i Riodeklarationens anda, precis som öppenheten, enkelheten och jämställdheten mellan könen skall genomsyra samarbetets olika delar. På jämställdhetens område är regeringen redan mycket aktiv i EU, och vi kommer också att föreslå en skärpning av fördraget på denna punkt i regeringskonferensen. Även den internationella brottsligheten har tyvärr dragit nytta av den gemensamma marknaden. Därför måste samarbetet i rättsliga och inrikespolitiska frågor effektiviseras, inte minst för att bekämpa den illegala narkotikatrafiken. I ett Europa utan gränser måste människor känna trygghet. Det är regeringens uppfattning att detta samarbete i allt väsentligt skall vara mellanstatligt. Det hindrar inte att EU:s institutioner bör kunna utnyttjas bättre än i dag. En viktig fråga under regeringskonferensen måste bli vilken roll som kommissionen och vår egen kommissionär Anita Gradin skall spela, t.ex. i brottsbekämpningen. Fru talman! Europa står i dag inför nya hot. Dit hör etniska och religiösa motsättningar, främlingsfientlighet, massiva flyktingströmmar, miljöproblem och internationell brottslighet. Dessa problem kan undergräva stabiliteten på vår kontinent, om de inte hanteras på rätt sätt och i god tid. Det är något som bara kan göras av de europeiska länderna i samverkan. Kriget i forna Jugoslavien ligger som ett öppet sår mitt i Europa. Det berör djupt människorna runt om på vår kontinent. Människorna i Sverige och övriga europeiska länder förväntar sig att vi i framtiden står bättre rustade inför de nya möjliga konflikthärdar som kan finnas. Det gäller att finna lösningar i ett tidigare skede, innan blod har flutit. Regeringen anser därför att det är viktigt att Sverige bidrar till att EU utvecklar sin förmåga när det gäller såväl humanitära och fredsbevarande operationer som konflikthantering och konfliktförebyggande. För Sveriges del gäller oförändrat att vårt deltagande i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och insatser i fråga om förebyggande och hantering av konflikter sker på grundval av den militära alliansfriheten. På denna grundval vill vi aktivt verka för en alleuropeisk säkerhet. Inför regeringskonferensen arbetar vi från svensk sida för att EU skall stärka sin förmåga vad gäller analys och förebyggande på det utrikespolitiska området. Statsministern har i det syftet föreslagit att man inrättar en särskild funktion för "tidig varning" vid möjliga framtida konflikter. Fru talman! Låt mig avsluta med att blicka ett par år framåt i tiden. Nästa år inleds EU:s regeringskonferens. Den nya världshandelsorganisationen WTO - GATT:s efterföljare håller samma år sitt första ministermöte. WTO kan bidra till att riva de murar som fortfarande finns mellan EU och omvärlden. År 1997 och 1998 följer så nya utmaningar för det europeiska samarbetet. Vi hoppas att utvidgningsförhandlingarna skall inledas. Planerna för EMU kommer att ha tagit form. En reformering av jordbrukspolitiken blir nödvändig, liksom för struktur och regionalfonderna. Detta sker samtidigt som medlemsländernas riksdagar och parlament skall behandla resultaten av regeringskonferensen. Det blir sålunda en tid av intensiva förhandlingar med många skilda men parallella processer. En strategi måste utformas som undviker blockeringar och återvändsgränder. Reformprocessen måste i stället drivas så, att de olika delresultaten bygger under och ger stöd för nästa steg. Regeringen kommer i denna process på bästa sätt söka främja svenska intressen. Det innebär att vi kommer att ta vårt ansvar för en stabil och fredlig utveckling på vår kontinent, en hög och hållbar ekonomisk tillväxt, en full sysselsättning och en rättvis fördelning av välfärden. I dessa frågor kommer vi, fru talman, att nära samråda med riksdagen.

Fru talman! Centerpartiet menar att vetorätten bör bibehållas oinskränkt inom den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken - den som förkortas GUSP. Vi ger klara besked om hur vi vill att EU:s utrikes och säkerhetspolitik skall utvecklas. Jag anser att det är ytterst osannolikt att rationaliteten i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken skulle förbättras genom fler majoritetsbeslut inom utrikes och säkerhetspolitiken. När socialdemokrater, folkpartister, moderater och kristdemokrater inför EU-parlamentsvalet stod på kö för att överge vetorätten och därmed löften från folkomröstningskampanjen framförde vi från Centerpartiets sida mycket hård kritik. Vi accepterade inte heller den linje som regeringen valt inför regeringskonferensen - en linje som innebär att vetorätten skall behållas enbart i frågor som rör vitala nationella säkerhetsintressen. Detta görs utan att definiera innebörden. Medlemsländerna, med sina legitima krav om bibehållen nationell suveränitet, skulle med en sådan lösning resa förbehåll för olika vitala nationella säkerhetsintressen. I stället för en diskussion i sak riskerar den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken att förlamas av 15 olika definitioner av "vitala nationella säkerhetsintressen". Det ger också regeringen tolkningsrätt om vad som är vitala nationella intressen och lämnar riksdagen utan inflytande. Centerpartiet anser inte heller att vetorätten skall omtolkas till att bli en rätt att stå utanför ett gemensamt fattat beslut. Styrkan i den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken är ju att alla medlemsstater kan sluta upp bakom besluten. Vi i Centerpartiet anser att det vid regeringskonferensen tydligt måste klargöras att den nationella suveräniteten inom utrikes och säkerhetspolitiken skall respekteras. När det gäller frågan om den ekonomiska och monetära unionens tredje steg med gemensam valuta och centralbank fick vi i valrörelsen inget besked om var regeringen står. Finansminister Göran Persson tillstod att EMU-frågan var större än frågan om EU medlemskap. Men trots detta motsätter sig regeringen en folkomröstning i frågan om svenskt deltagande. Det är inget nytt. Jag ställde en fråga om detta i en interpellation redan före folkomröstningen förra hösten. Den blev besvarad efter folkomröstningen av Göran Persson. Han svarade att man från regeringens sida inte är intresserad av en folkomröstning om deltagande i EMU. Centerpartiet tror inte att en "sysselsättningsunion" kan parera de brister som finns i EMU:s konvergenskriterier. Avsaknaden av kriterier för arbetslöshetens minskning och för reduceringen av respektive lands miljöskuld gör att EMU-projektet haltar. Det gör att Centerpartiet är motståndare till svenskt deltagande i EMU-projektet. På en annan punkt verkar Socialdemokraterna, och förvånande nog också Folkpartiet, att ha ändrat åsikt efter EU-valet. Det gäller även det ett krav som Centerpartiet har fört fram både i valrörelsen och inför folkomröstningen i höstas, nämligen att man skall ha en folkomröstning efter regeringskonferensen om den innebär betydande förändringar av Europasamarbetet. Det är ett svar till Peter Eriksson, som säger att det verkar som om att även Centerpartiet har kommit på det så här sent. Jag vill peka på inte minst en rad artiklar av min kollega i presidiet, Andreas Carlgren. Han drev hela förra hösten frågan om vikten av folkomröstningar. Det kan vara ett rimligt krav. Folkomröstningen i höstas handlade om ja eller nej till medlemskap enligt det då framförhandlade avtalet. Om man som vi i Centerpartiet inte vill se en federal utveckling behöver man inte heller eftersträva en sådan folkomröstning, utan kan i stället se regeringskonferensen som en konsolidering kombinerad med en östutvidgning och tro att regeringskonferensen skall välja en sådan väg. Då behövs ingen folkomröstning.

Fru talman! I mitt inledningsanförande talade jag en hel del om behovet av östutvidgningen och varför vi inom Folkpartiet liberalerna är så starkt för detta. Jag sade också att den frågan tyvärr inte var helt okontroversiell i Sverige och den svenska riksdagen. I ett par inlägg har detta berörts. Kenneth Kvist värjde sig mot den beskrivningen för hans eget partis räkning. Han sade, och jag förstod det rätt, att man inom Vänsterpartiet tänkt arbeta för att underlätta för en utvidgning av EU med länderna i Östeuropa, Centraleuropa och Baltikum. Han nämnde dem inte vid namn, men det var uppenbarligen dem han syftade på. Om detta är sant tycker jag att det är alldeles utmärkt. Det kanske hade varit bra om det kommit fram tidigare. Sent skall syndaren vakna. Jag är inte helt övertygad förrän jag har hört Kenneth Peter Eriksson värjde sig inte. Han använde mycket av sitt anförande till att tala om det nya som han och Miljöpartiet stod för. I andra sammanhang skulle man väl ha använt ordet skryt om en stor del av det anförandet. Nu skall jag inte klanka alltför mycket på honom för detta. Jag vet inte om jag själv skulle ha kunnat avhålla mig från det om jag fått 17 % i valet häromsistens. Var och en får skärskåda sitt eget hjärta och njurar. Däremot är det intressant att få en diskussion om vad det är som är så nydanande och framåtsyftande i den politik som Peter Eriksson här har företrätt i Europafrågan. Var ligger det nydanande och framåtsyftande i att motarbeta att göra Europa helt? Var ligger det nydanande och framåtsyftande i att hånfullt karaktärisera dem som är för att göra Europa helt och försöka tillvita dem andra motiv än de motiv som de själva redovisar? Till Miljöpartiets representant är det kanske inte helt fel att ställa frågan: Var ligger den nydanande och framåtsyftande i att motarbeta den mest effektiva miljöorganisationen i Europa, nämligen EU? Ni har i stor utsträckning vunnit era röster, de 17 procenten, på att ni vill försvåra, förhindra, försvaga och försinka samarbetet i Europa i de många gränsöverskridande frågor som behöver lösas. En hel del av Peter Erikssons anförande användes också till att bolla med orden överstatlighet, mellanstatlighet, m.m. Frågan är vad det egentligen är för fel med att EU:s länder kan skärpa reglerna för svavelutsläpp om de vill, även om något enstaka land skulle vara emot det, exempelvis företrädare för Storbritanniens högerregering. Vad vore det för fel om man fick ett beslut om koldioxidskatt i hela Europa? Nu tror jag i och för sig att Peter Eriksson är för de sakerna. Det intressanta är varför han är så negativ till beslut av den här typen. Det har ställts några frågor till mig vad gäller folkomröstningar. Vår uppfattning redovisade vi på den punkten lika tydligt och klart som på alla andra punkter som omröstningen gällde i den nyss avslutade valomgången. Det är ganska naturligt att det är riksdagen som fattar beslut om EMU. Det var ett problem när Socialdemokraternas företrädare hävdade att de ville fatta beslut i riksdagen våren 1998, dvs. före nästa riksdagsval, utan att i val tala om för svenska folket vad man tycker i dessa frågor. Man passade ju i den frågan. Vad gäller frågan om en eventuell folkomröstning i samband med regeringskonferensens resultat är det vår bedömning att det förmodligen inte blir sådana beslut i regeringskonferensen som förändrar EU på något väsentligt sätt annat än på de punkter som vi alla, förutom Peter Eriksson och möjligen Vänsterpartiet, har talat om, nämligen för att underlätta för östutvidgningen. Låt oss ta den diskussionen ånyo om det skulle bli jättelika förändringar. Mats Hellström resonerade litet grand kring frågan om kontroll, närhet, öppenhet och insyn. Jag undrade i mitt förra inlägg om det telefonnummer man kunde ringa för att få reda på allt som hände i Ministerrådet. Nu hann inte statsrådet på sina 15 minuter besvara den frågan. Men han har ju 4 plus 2 minuter kvar.

Fru talman! Det fanns i Mats Hellströms anförande många vällovliga syften. Men grundbulten som återstår att lösa när det gäller EU-systemet är att fördjupa demokratin. Mats Hellström uttryckte inför vissa utmaningar han angav att de skall lösas tillsammans med övriga folk i Europa. Men problemet med EU:s uppbyggnad är att folken i så stor grad ställs utanför möjlighet till insyn och kontroll. Det är snarare politiska och administrativa eliter i medlemsstaterna som länkar ihop sig och begränsar den insyn och kontroll som folken borde ha, och därmed minskar det folkliga inflytandet. Det är detta som gör att EU så som det är uppbyggt hotar att urholka demokratin. Vi är alltså inte emot, för att nu anknyta till det Göran Lennmarker sade, ett internationellt samarbete mellan staterna. Men EU, som det nu ser ut, är inte den naturlag som många påstår den vara. Man kan bygga upp ett internationellt samarbete på olika sätt. Den överstatlighet som så mycket kännetecknar EU-samarbetet leder och har lett till att demokrati urholkas och att de nationella parlamentens egenskap av lagstiftare minskar. Därmed är det inte de nationella parlamentarikernas inflytande som minskar utan framför allt väljarnas inflytande. Göran Lennmarker sjunger också en lovsång till EMU. Jag noterar där att Mats Hellström var mer öppen och diskuterande. Göran Lennmarker säger t.o.m. att vår ekonomi har vuxit tack vare EU och att en gemensam valuta är till välsignelse. Det är snarare genom att vi drog oss ur knytningen till EU-valutan och lät kronan flyta som vi fick de vinster som gör att vi har fått en snabb tillväxt av svensk exportindustri och därmed en gynnsam konjunktur i Sverige. Det hade inte gått i vår dollarkänsliga ekonomi om vi hade haft en fortsatt knytning till eller varit med i en gemensam valutaunion. Göran Lennmarker säger att han tycker att vi har lurat de offentliganställda när det gäller riskerna av ett EU-medlemskap. Men faktum är ju att konvergenskraven som räknar med att bruttoskulden kraftigt skall minska hotar att leda till en ökad arbetslöshet, inte minst bland de offentliganställda. Det är ju också vad moderaterna eftersträvar med sin politik. Den har ju en genklang ute i Europa och ute i EU, nämligen att man skall få ner de offentliga utgifterna och antalet offentliganställda och försöka ersätta det med privat service.

Herr talman! Vi har haft ett antal ämnen uppe i diskussionen. Jag har fått en del frågor, bl.a. från Göran Lennmarker och Bo Könberg. Jag skall försöka att svara på dem. Jag hoppas att ni nästa gång klarar av att svara på de frågor jag har ställt. När det gäller utvidgningen och samarbetet globalt, internationellt och regionalt inom de olika områdena är Miljöpartiets syn att vi behöver samarbeta inom hela Europa om vi skall lösa problemen med säkerhet och fred i Europa. Då räcker det inte att ta med länderna i Västeuropa eller att dra en linje mellan Polen och Ryssland eller mellan Ukraina och Ryssland. Vi måste också ha med Ryssland i det samarbetet. Jag tror att ni måste inse det och ta det på allvar. EU kommer aldrig att bli en organisation där vi får med alla Europas länder. EU har ju ingen lösning för att undvika ett nytt Sarajevo. Till den som är intresserad av hur det gick till i historien vill jag säga att EU snarare har bidragit till det Sarajevo som vi har fått under 90-talet. EU har inte heller någon lösning när det gäller ekonomi och frihandel. Det viktigaste för att få ner tullarna i världen är det globala samarbetet och arbetet inom WTO t.ex. Det har lyckats få EU att sänka sina tullar gentemot länderna i Östeuropa, och kommer att göra det ännu mer i framtiden. Men EU självt har inte klarat av detta. Om man skall lösa miljöproblemen måste man jobba både nationellt, regionalt inom Europa och globalt inom FN-systemet, inom WTO och inom andra organisationer. Vi är beredda att stödja alla typer av samarbete, även inom EU, för att förbättra detta. Problemet med EU är att vi de senaste åren har sett en backlash. Man tar viktiga steg tillbaka och försämrar miljösamarbetet och miljöreglerna. Där har vi ännu inte sett någonting som pekar på att EU skulle vara någon lösning. Men vi är beredda att ställa upp på varje sak som förbättrar miljön, även inom EU. Problemet med moderaterna och Göran Lennmarker är att de inte är beredda att stödja miljöförbättringar i Sverige, utan bara om de eventuellt beslutas inom EU. Det är en mycket märklig ståndpunkt, som jag ser det. Jag ställde frågor till Mats Hellström om grundlagen och EMU. Kommer vi att få en utredning om grundlagen och EMU och de grundlagsförändringar som behövs? Eller kommer det att ingå i den allmänna utredning om EMU som Mats Hellström pratade om? Jag vill ha ett rakare svar på detta. Jag ställde en fråga till Folkpartiet om EMU och folkomröstning, och jag ställde en fråga till Moderaterna om hur det kommer sig att ni kan stå här och skrämmas för ryssen. Ni säger att ryssarna kan stå bakom nästa hörn i full stridsmundering och samtidigt säger ni att vi inte längre behöver värna och förändra neutraliteten. Hur går den logiken ihop?

Herr talman! Inom mitt parti har vi både EU entusiaster och EU-kritiker. Det gör att vi måste vara ganska noga med vad som är verklighet och vad som inte är det. Kenneth Kvist säger att EU är ett projekt för en politisk elit. Vilken elit är det? Det vore kanske klokt att berätta det för svenska folket. Saknas det politiskt förtroendevalda? Är det något fel på tjänstemännen? Var är den politiska eliten? Vänstern och de gröna inom Europapolitiken är för detta projekt för folkens skull. Det är något som skiljer er från dem. Är det kanske definitionen? Makten går från riksdagen till EU, säger man litet generellt. Är det verkligheten? Vi skall ju faktiskt ha EU för de gränsöverskridande frågorna. Även om vi skulle gå ur EU skulle vi inte få tillbaka de beslut som det handlar om här, även om vi slår klubban i bordet aldrig så många gånger. Detta är också en väsentlig information till svenska folket. Det handlar inte om ett övertagande. Det finns frågor som är gränsfall, men det är ingen generell situation. Allt annat, men inte EU, säger Peter Eriksson. När man inte kan lösa problemen på en lokal nivå är det alltid en teknik att lyfta upp dem på världsnivå och tro att man skall kunna lösa dem där. Finns det inga problem inom FN? Kan de lösa alla frågor? FN:s eget uttalande i säkerhetspolitiska och andra frågor är att vi behöver regionala organisationer som EU för att vi skall fungera. Detta tal om någonting annat för att man vill komma förbi EU är bara ett svepskäl. Båda behövs. Ställer vi upp på en folkomröstning? Ja, i valrörelsen har vi sagt att vi gör det om det blir ett läge som är så viktigt för svenska folket. Var är Miljöpartiets och vänsterpartiernas engagemang i den här frågan? Jo, det är nästan att ägna sig åt att organisera folkomröstningar. Är ni inte förtroendevalda i riksdagen? Är ni inte beredda att ta det ansvaret, ni vänsterpartier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Ni är faktiskt valda av svenska folket att göra en bedömning och ta ert ansvar. I stället är det nästan viktigare för er att engagera svenska folket i folkomröstningar innan ni vet vad de innehåller. Jag tycker att det är ett dåligt sätt att förvalta det ansvar som egentligen har lagts på oss som riksdagsledamöter. När det gäller de nya tankarna vill jag instämma i det som sades förut. De nya tankarna är faktiskt instängdhet. Det är att stänga in oss i Sverige. Där skiljer ni er från era egna partigrupper i Europaparlamentet. Är det nya tankar? Detta är väl tankar som vi rimligtvis borde fjärma oss ifrån, och som vi sett nog av tidigare i utvecklingen. De är uppbrutna nu och vi bör lämna dem. Det är inga nya tankar.

Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att Miljöpartiets uppträdande de senaste månaderna har varit direkt uppseendeväckande. Man har gått in i en valrörelse där man har utlovat väljarna att en röst på Miljöpartiet innebär ett arbete för ett utträde ur EU och en folkomröstning om utträde. Det var vad man sade till väljarna i det Europaval som vi hade för några veckor sedan. Men i förra veckan här i riksdagen framgick det av vad Miljöpartiets språkrör svarade på en fråga från statsministern att det inte är så nu utan att man har ändrat sig; man avser inte att kräva en folkomröstning om utträde ur EU. Det gick alltså bara några veckor innan Miljöpartiet redovisade att det som man gick ut till sina väljare med i Europavalet inte var någonting värt; man har backat på den punkten. Det inger inte respekt för den fortsatta hanteringen av den här frågan från Miljöpartiets sida. Jag tycker att vi i debatten om den europeiska unionen här i dag borde kunna få någon sorts förklaring till hur man kan lämna sina väljare i sticket på det sättet efter några veckor. Bo Könberg tog upp frågan om öppenhet i EU, och det är förvisso en mycket viktig fråga. Jag beklagar bara att Folkpartiet självt under valrörelsen bidrog till den typ av mytbildning om EU som är så tråkig. Gång på gång sade man från Folkpartiet: Varför berättar ni inte om de hemliga omröstningsresultaten i EU? Nu är det faktiskt på det sättet att omröstningarna i EU:s ministerråd är offentliga och redovisas av ministerrådets pressfolk i pressmeddelanden efter omröstningarna. De är tillgängliga. Där står det hur olika länder har röstat, dvs. hur Sverige har röstat och hur andra länder har röstat. Eftersom alla människor inte kan fara till Bryssel - även om det förvisso är möjligt för Hadar Cars att få dessa uppgifter, då han råkar vara Europaparlamentariker - har vi dessutom sett till att dessa resultat är tillgängliga på ett enkelt sätt också här hemma. Den som vill ta del av omröstningsresultaten från ministerrådet skall kunna göra det på ett enkelt sätt här hemma, och vi har därför velat medverka till enkla vägar för det, lika väl som en svensk medborgare kan ta del av resultaten från de voteringar vi har här i riksdagen. Konstigare än så är det inte, Bo Könberg. När det gäller den andra frågan vet Bo Könberg mycket väl att Sverige, sedan vi blev medlemmar, har arbetat för att de protokoll som förs kring ministerrådet, om vad som har sagts och vad som läggs till i protokollen som inte har med omröstningar att göra, skall offentliggöras. Det är fullständigt absurt att protokoll skall vara hemliga. Nu har det i viss mån gått vår väg - det vet Bo Könberg; det arbete vi har lagt ned där har redovisats, och vi har säkert samma uppfattning. Det är ändå inte tillräckligt, och därför kommer jag att ta upp också den frågan inför regeringskonferensen. Till Göran Lennmarker vill jag säga att det närmast är ni moderater som ställer er utanför, med den nyliberala linje ni har valt just när det gäller sysselsättning och arbetsmarknad. Er partiledare säger att det är patetiskt att ta in arbetsmarknadsfrågor som ett samarbetsprojekt i EU. Men vad Essentoppmötet handlade om var ju i hög grad att gå från passiv till aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är den typen av arbetsmarknadspolitik som vi står för. Det handlar också om den flexibilitet som vi gudskelov har på arbetsmarknaden och som är mycket större än den är i många av de andra länderna i EU. Det är de svenska moderaterna som har valt att ställa sig utanför och gå på en klart mer nyliberal linje. Glädjande nog ser det ut som vi vinner mer och mer gehör utanför vår krets, så att vi i den europeiska unionen kan få en ordentlig uppslutning kring tanken att det behövs ett samarbete kring sysselsättningen. Det är en viktig fråga för oss socialdemokrater.

Herr talman! Först vill jag tacka Mats Hellström för förtydligandet när det gäller miljöfrågorna. Det finns ett mycket starkt intresse, oavsett vad man har haft för grundtanke om medlemskapet, för att jobba med miljöfrågorna. Då är det också viktigt att det inte bara blir en läpparnas bekännelse utan också en konkret handlingsinriktning i fråga om vad man vill göra med miljön ute i Europa. Det var bra. Som Europavän bävar jag för ett scenario där Europatanken dör. Som övertygad förespråkare för ett svenskt EU-medlemskap bävar jag för att samarbetet för att bevara freden i Europa dör. Den ursprungliga kraften för ett samarbete för att undvika ett storkrig måste hållas levande, därför att den överskuggar ju alla de kortsiktiga resultat man har efterlyst efter åtta månaders medlemskap, oftast med en mycket egoistisk inriktning, att det skulle ha blivit så mycket bättre för just oss i Sverige. Om Europatanken dör, riskerar vår världsdel att kastas tillbaka i ett tillstånd där nationalismen breder ut sig, där murar av misstänksamhet åter reses, där ekonomiska murar byggs, med ökade klyftor mellan fattiga och rika. Låt mig som representant för landsbygden göra en liknelse. De som i debatten gör styrfarten till huvudsaklig prioritet, har nog inte cyklat på en grusväg. Inför ett vägskäl saktar man farten och tittar sig noga omkring. Om man inte gör det - det vet de som har cyklat på en grusväg - kan hela ekipaget sladda omkull, med blodvite som följd.

Herr talman! På de frågor som jag ställde till Peter Eriksson har jag delvis fått svar. Frågan om vad som var så nydanande med att vara mot allting fick jag inget svar på, men det kanske ligger i sakens natur. Kontentan av Peter Erikssons svar är egentligen att allting annat är bättre än EU, även om han säger att man kan använda EU för miljöfrågor. Den riktigt intressanta frågan är den som Holger Gustafsson snuddade vid, nämligen varför det alltid skall vara någonting annat. Ni har ju i Miljöpartiet ett antal gånger, senast förra månaden, gått till val på att ni vill motverka svenskt medlemskap i en organisation där den här typen av beslut kan fattas. Då frågar man sig: Varför skall vi inte använda den organisation som finns? Det är många gånger här i livet så att man kan önska att någonting skulle vara litet annorlunda än det som man har lyckats uppnå eller det som finns tillgängligt. Skillnaden mellan de partier som aktivt driver på för att vi skall ha ett så bra EU som möjligt och att Sverige skall göra en insats i Europa och EU, bl.a. Folkpartiet, och er är ju att ni använder all er tid, kraft och den uppmärksamhet ni kan få åt att motverka samarbete i praktiken. Kenneth Kvist hävdade att EU inte är någon naturlag, och det är förstås riktigt. Men där har vi återigen samma fråga: Varför inte använda sig av den organisation som finns i Europa i dag och som kan fatta beslut? Mats Hellström förstod tydligen inte, eller ville inte förstå, min fråga om öppenheten. Den handlade om att Mats Hellström så sent som för någon månad sedan gav intryck av att man mycket lätt kunde få reda på vad som hände i ministerrådet. Han blev t.o.m. upphetsad över att vi ställde frågor om detta. I hans pressmeddelande finns dock inte ett ord om att många länder samtidigt lägger till hemliga deklarationer till protokollen. Jag vet att man nu från svensk sida har arbetat för att ändra på detta, och det är bra. Men sanningen är ju den att det för en månad sedan inte gick att ringa något som helst telefonnummer i världen för att få reda på vad som händer. Sanningen är också att det inte heller går i dag, såvitt jag förstår. De förändringar som ägt rum gör inte ministerrådet så öppet som man måste kräva att en lagstiftande församling är.

Herr talman! Alternativet till det elitistiska och odemokratiskt fungerande EU är inte och får inte vara snöd nationalism. Det gäller i stället att på olika områden utveckla ett mellanstatligt samarbete, och om det skall vara möjligt gäller det att skapa om EU. Då blir inställningen till EU-organisationen naturligtvis annorlunda. Om man minskar de överstatliga inslagen och får bort de byråkratiska dragen hos EU-organisationen framstår ju en annan organisation för ett mellanstatligt samarbete. Vi har inte på den här nivån löst frågan om att fördjupa människornas inflytande över politiken genom att flytta en rad viktiga beslut från de nationella parlamenten till överstatliga organ. Holger Gustafsson påstår att EU bara sysslar med de gränsöverskridande frågorna, men så är det faktiskt inte. EU lägger sig i hur mycket mjölk som skall få produceras i Sverige, hur de nordfinska bönderna skall få gödsla sina marker osv. Jordbrukspolitik och många av de frågor om varukvaliteter och annat som EU hittills har sysslat med - det är ju inte precis några gränsöverskridande frågor. Det är en illusion att tro det. Slutligen vill jag också säga att med den politik för jämnare fördelning som Vänsterpartiet vill föra skulle konsekvenserna av en flytande valuta inte ha blivit så negativa för stora folklager som de har blivit. Men jag beskrev verkligheten, Göran Lennmarker. Så var den. Det var inte tack vare EU utan när vi litet grand bröt med valutasamarbetet med EU som den ekonomiska utvecklingen i landet började gå bättre.

Herr talman! Miljöpartiet och jag blev här anklagade från borgerligheten för att vi vill gå ur EU och från socialdemokraterna för att vi inte vill gå ur EU. Jag tycker att Mats Hellström kan vara helt lugn. Vi arbetar för ett utträde ur den europeiska unionen. Vilken är då vägen dit? Som vi sade i valrörelsen och som vi har sagt under lång tid vill vi ha en folkomröstning kring det nya avtal som skapas efter regeringskonferensen. Får vi då ett nej från svenska folket aktualiseras frågan om ett utträde. Därför är naturligtvis en folkomröstning efter regeringskonferensen det första steget på en sådan väg. Till Bo Könberg kan jag säga att vi är för samarbete men mot mer av överstatlighet i de allra flesta frågorna. Det här grundar sig naturligtvis mycket på demokratifrågan. Möjligheterna för ett rejält, fungerande folkstyre är mycket små, för att inte säga obefintliga, när man kommer upp i organisationer med hundratals miljoner människor. Vanliga människor måste kunna vara med och påverka sin framtid, och det är för mig mycket av grunden till kritiken mot den här elitistiska unionen och dess politiska överbyggnad. När det gäller EMU verkar Göran Lennmarker vara beredd att acceptera en gigantisk arbetslöshet. Hela EMU-konceptet bygger ju på att vi har samma situation som i USA, där människor är beredda att i stor omfattning flytta från kust till kust, från delstat till delstat. Jag kan hålla med: När vanliga människor i Pajala är beredda att flytta till Milano eller Paris, då kan vi ha en gemensam valuta i Europa. Intill dess är det faktiskt skrämmande att höra människor stå och säga att de i den här frågan är beredda att acceptera en gigantisk arbetslöshet.

Herr talman! Peter Eriksson säger att vanligt folk skall kunna påverka. Vad han egentligen arbetar för är ju att se till att svenska folket skall bli ställt utanför påverkansmöjligheten. Det är verkligheten. Vi kristdemokrater är otåliga när det gäller sysselsättningspolitiken, och jag vill slutligen här rikta en fråga till Mats Hellström: Varför dröjer den svenska regeringen med att genomföra åtgärder mot arbetslösheten? Detta är något som har slagits fast av ministerrådet i Essen i december och också i Europaparlamentet under 1995. Jag tänker på Coatesrapporten, som både kristdemokrater och socialister i parlamentet har ställt sig bakom, också den svenska socialdemokratiska gruppen. Jag tänker på viktiga åtgärder som arbetstidsdelning inom ramen för flexiblare arbetstid: att vi delar på befintliga jobb vid varje tidpunkt, sänkta skatter på arbete, avdragsmöjligheter och sänkta skatter på tjänster för att skapa mer sysselsättning på dessa områden. Jag skulle vara väldigt tacksam om detta blev något belyst.

Herr talman! Nej, Holger Gustafsson, vi dröjer inte, och vi redovisar vår politik. Arbetslösheten sänks. Den sänks nu efter att tyvärr ha höjts under åren alldeles före vårt ansvar. Jo då, Bo Könberg, jag förstod frågan om öppenheten. På de konkreta frågor som Folkpartiet ställde i valrörelsen, i ett förvånansvärt högt tonläge måste jag säga, får ni tydligt svar i Sverige. Bidra inte själva till att skapa nya och onödiga EU-myter, för det är faktiskt vad ni gör. Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp den fråga som Kenneth Kvist ställde om den folkliga förankringen i EU. Det finns mycket att göra i det avseendet. Men vi skall heller inte tappa perspektivet. Min erfarenhet som regeringsledamot är jag aldrig tidigare varit med i ett samarbete där det, glädjande nog, är så många förtroendevalda som är indragna i en process. Väldigt mycket av annat samarbete som vi liksom regeringar i övrigt deltar i är internationell diplomati där diplomater träffar diplomater och regeringar träffar regeringar. Det gäller i högsta grad Förenta nationerna men också många andra samarbetsformer. EU skiljer sig i det avseendet genom att det är ett system där visserligen många beslutsvägar är alltför snåriga, vilket är ett problem, men där många grupper och många förtroendevalda är indragna på ett såvitt jag förstår unikt sätt i världen i modern tid. Sedan hindrar inte det att det behöver göras mycket mera för att EU skall bli en organisation som ger praktiska resultat, en organisation som har praktisk betydelse för vanliga medborgare när det gäller jobb, miljö, jämställdhet, konsumenternas ställning - och öppenheten, inte minst. Det är särskilt på de områdena som den svenska regeringen i samarbete med - det är jag övertygad om - partierna i riksdagen skall verka inför regeringskonferensen.

Herr talman! Efter 50 år av påtvingad delning har nu Europa möjlighet att enas igen - äntligen. En rad länder, från Estland, Lettland och Litauen i norr till Malta och Cypern i söder, strävar efter fullständigt medlemskap i Europeiska unionen. Förhoppningsvis utgör den här gruppen länder bara en första etapp i en utvidgning. Av fördragen framgår att gemenskapen skall vara öppen för alla Europas länder. Att utvidgningen av EU förverkligas utan dröjsmål är ett grundläggande nationellt intresse för de nya kandidatländerna. Men det är också ett grundläggande nationellt intresse för Sverige - ekonomiskt, politiskt, säkerhetspolitiskt, och det är därför någonting som vi måste arbeta för i Demokratin, rättsstaten och den marknadsekonomiska utvecklingen av ekonomin i kandidatländerna stabiliseras och stärks av medlemskap. Det innebär bättre förutsättningar för en positiv utveckling av välfärden i de nya kandidatländerna men också för samhällena i Västeuropa. Fri handel och fritt ekonomiskt utbyte gynnar alla. Kandidatländerna cementeras politiskt som en självklar del i en tidigare västeuropeisk gemenskap, och det har mycket stor säkerhetspolitisk betydelse utan att över huvud taget vara förknippat med säkerhetsgarantier. Jag vill slå fast att medlemskap för de nya kandidatländerna inte är en ynnest från Västeuropa - det är i ett historiskt perspektiv en självklarhet. Östersjön har under huvuddelen av vår historia inte varit en gräns som delat Sverige från Östeuropa utan tvärtom den motorväg som bundit oss samman med länder som Finland, Ryssland och de baltiska staterna. Nu kan Östersjön igen bli ett Europasamarbetets innanhav, där åtta av nio länder inom kort kan vara fullständiga medlemmar i EU och ett land associerat. Herr talman! Ofta radar vi i den svenska debatten upp en rad hinder för EU:s utvidgning, och ofta framställs det som om de hindren skulle ligga enbart hos kandidatländerna. Så är inte fallet. De kriterier som ställs upp för medlemskap gäller i grunden respekt för mänskliga rättigheter och för demokratins principer. Att de efterlevs är självklart ett oundgängligt krav för medlemskap. EU är och skall vara ett samarbete för fullvärdiga demokratier. Men en liberalisering av EU:s jordbrukspolitik är nödvändig, inte bara av budgetskäl utan också för att få bort krångel och snedvridningar som den orsakar i ekonomin. Det är varken önskvärt eller möjligt att utsträcka dagens omfattande subventioner till att omfatta fler länder. Det är dock inte så att kandidatländerna är de länder som mest högljutt kräver att subventionerna bevaras. Estland t.ex. har genomfört en långtgående avreglering av jordbruket. I stället är det så att en del av EU:s gamla medlemmar försvarar subventionspolitiken. Förändringen i de tidigare socialistiska länderna går i flera fall fort. Efter ett inledande fall i bruttonationalprodukten när länderna blir fria är deras BNP nu generellt på väg upp igen. Flera av de nya kandidatländerna ligger inte så långt efter EU:s mindre välmående medlemsländer som man ofta föreställer sig i debatten. Om man ser till köpkraftskorrigerad BNP skiljer det, enligt siffror som jag har fått tillgängliga för 1993, mindre mellan Tjeckien och Grekland än mellan Grekland och Portugal, och ungefär lika mycket mellan Grekland och Estland som mellan Grekland och Portugal. - Jag nämner detta för att ge ett perspektiv i debatten. Den privata sektorn i Tjeckien är ungefär två tredjedelar av BNP, i Estland ungefär hälften, precis som i Ungern och Polen. Slovakien och Polen exporterar precis som Estland grovt sett två tredjedelar av BNP - detta trots ett gammalt beroende av Sovjetunionen och Comecon. Polen är nu enligt den isländske professorn Thor Gylfason en större handelspartner för EU än vad Kanada är. Återigen säger jag detta för att ge perspektiv. Marknadsekonomin börjar ge resultat i de länder som valt den vägen. De länder som däremot har valt att hänga kvar vid gamla strukturer eller som har försökt finna egna, halvsocialistiska vägar utvecklas sämre. De nygamla demokratierna måste få komma med i EU på samma villkor som gamla medlemsländer. Länderna i Central och Östeuropa kräver att bli tagna på allvar och inte minst att deras kandidaturer tas på allvar. Trots de politiska och ekonomiska problem som kan finnas bör en första grupp länder kunna bli medlemmar redan kring sekelskiftet. Sverige visade under den borgerliga regeringen vägen genom att kräva att EU skulle ge de baltiska staterna frihandelsavtal av svensk modell för att Sverige skulle gå med i gemenskapen. Sveriges mål måste vara att inte minst de baltiska staterna skall kunna bli fullvärdiga medlemmar i EU år 2000. Detta förutsätter att medlemskapsförhandlingar sätts i gång omedelbart efter regeringskonferensens avslutande. Man kan dock med fog säga att det svenska EU valets stora förlorare var våra grannar i Baltikum, som förlorade chansen att få en tydlig svensk röst för utvidgning av gemenskapen i och med att hälften av parlamentsplatserna togs av samarbetets motståndare. Hur skall en person som i själ och hjärta är emot ett svenskt EU-medlemskap kunna arbeta med trovärdighet för att andra länder skall få komma med? Herr talman! Som jag ser det är det centralt att det svenska agerandet i EU präglas av en vilja att möjliggöra en snabb utvidgning av EU. Allt annat skulle vara ett svek mot våra grannar i öster.

Herr talman! Det var i slutet av oktober eller möjligen i början av november 1991. Jag medverkade på ett möte med kristna socialdemokrater i Åtvidaberg. Mötet skulle handla om vad som då för tiden benämndes EG-frågan; det var innan Maastrichtfördraget var ratificerat och EG blivit EU. Jag kan inte komma ihåg i detalj vad min inledning innehöll, men det var säkert i huvudsak ett försök att i folkbildande ordalag beskriva vad EG var och kunde tänkas bli. Efter inledningen vidtog frågor och samtal på vanligt mötesmanér. Någon frågade mig: Vilket är det viktigaste skälet för svenskt medlemskap i EG och vilken är EG:s viktigaste uppgift framöver? Jag svarade ungefär så här: Ingenting kan vara viktigare än att vara med och ta ansvar för att stärka de nyblivna demokratierna i östra Europa, att medverka till att en ekonomisk utjämning sker mellan Europas östra och västra delar, att hjälpa till att stabilisera den sociala situationen i östra Europa och bidra till att stora och svåra miljöproblem där får sin lösning. Svaren från hösten 1991 är för min del fortfarande giltiga. Jag menar att en utvidgning av EU österut handlar om solidaritet men också om att bevara den säkerhetspolitiska stabilitet som så länge präglat vår del av världen. Vad händer om vi vänder människorna i Östeuropa ryggen och säger: Ni är för fattiga, ni har för smutsiga industrier, ni producerar för mycket stål och för billiga livsmedel - vi har det för bra för att låta er rubba våra cirklar. Jag menar att EU:s utvidgning är viktig för fredens skull. Vi vet alla att demokratin i de östeuropeiska staterna är skör. De etniska och nationella spänningarna är stora. Samtidigt har marknadsekonomin hittills faktiskt lett till sämre villkor för många medborgare. Kanske var det fler än jag som i söndags lyssnade till ett radioprogram om Schlesien. I det programmet fanns det många som beskrev hur de numera var arbetslösa och kände sig otrygga. De kunde visserligen tala mera fritt och det fanns varor i affärerna, men vad hjälpte det när de hade lägre inkomster än förr eller var arbetslösa? En polsk arbetares reallön var 1993 hela 29 % lägre än 1989. De ryska reallönerna har fallit minst lika mycket. I länder som Rumänien, Bulgarien och Ukraina har levnadsstandarden sjunkit än mer, och detta gäller dem som har arbete. Samtidigt har arbetslösheten också blivit miljoner östeuropéers verklighet. Bryts inte denna negativa utveckling kan en oerhört farlig situation uppstå. Ett sökande efter syndabockar kan börja, etniska konflikter kan förstärkas och populistiska och auktoritära ledare kan utnyttja nationella motsättningar för att komma till makten. kommissionären Ritt Bjerregaard har träffande sagt: Hanteringen av upplösningen i Jugoslavien har inte varit något för EU att skryta med. Om inte unionen kan hantera situationen vid sina östliga och sydliga gränser bättre kommer tragedin i Bosnien att kommas ihåg som ett obetydligt förspel. När jag svarade som jag gjorde om EU:s framtida uppgifter, i Åtvidaberg hösten 1991, så gjorde jag det i huvudsak utifrån en övertygelse om att endast EU som samlad organisation har den styrka som behövs för att på ett avgörande sätt kunna påverka utvecklingen i Östeuropas länder. Inga enskilda stater, inte ens Tyskland och rakt inte Sverige, kan ensamma ta över den uppgiften. Men för att lyckas måste EU anpassa sig till en ny situation och en ny tid. Att säkra freden och demokratin på 1950-talet var en sak. Att göra det på 1990 talet och inför 2000-talet är en helt annan sak och kräver andra lösningar. Ett EU med 20-25 medlemmar måste också kunna fatta viktiga beslut för medborgarna i medlemsländerna. Varken nya eller gamla medlemmar tjänar på att EU drabbas av beslutsförlamning. De som var med och grundade EU blir besvikna. De nya upptäcker att EU inte alls gav det man hade tänkt sig. För min del menar jag nu att det är angeläget att identifiera de politiska områden där medborgarna har förväntningar på gemenskapen. Det blir nödvändigt att lägga örat så nära marken att medborgarnas förväntningar faktiskt når fram. Gör vi detta kan vi nog också finna lämpliga avvägningar mellan vad som bör bli föremål för majoritetsbeslut i rådet och vad som bör kvarstå som rent mellanstatliga angelägenheter. Herr talman! Uttrycket "demokratiskt underskott" används ofta i EU-sammanhang och knyter sig därvid i de flesta fall till Europaparlamentet och dess roll. Själv skulle jag vilja göra en något annan definition, nämligen - i de fall insyn och kontroll från direktvalda parlamentarikers sida i EU:s beslutsmaskineri är bristfälligt eller obefintligt råder ett demokratiskt underskott. Bland de nationella parlamenten i medlemsländerna pågår nu en intensiv och bitvis litet nymornad debatt om just dessas roll i EU. Själva, i Sveriges riksdag, arbetar vi om ännu ofullkomligt och litet trevande men ändå engagerat med hur vi skall formera oss. Det finns säkert en hel del vi kan göra inom ramen för EU-nämnden för att öka riksdagens medverkan. Just nu är det mest angelägna - eftersom allt EU-arbete, så att säga, inte skall ske i EU-nämnden - att vi får med våra fackutskott. De skall integreras i EU-frågornas vardag. Bara då kan också vi lämna ifrån oss välgrundade ståndpunkter i slutet av beslutsprocessen. Herr talman! För min del menar jag att EU medlemskapet har inneburit ett demokratiskt tillskott. Vi finns med i många fler sammanhang, deltar i debatterna och har utbyte med andra länder. Detta tycker jag är ett demokratiskt tillskott.

Herr talman! Efter andra världskriget ifrågasattes Europa som civiliserad förebild. Arthur Koestler, urtypen för en europé, letade efter bättre civilisationer. Hans slutsats blev trots allt att Europa är unikt. Vår lilla världsdel, "en utväxt" på Asien, har genom sin litenhet och sin mosaik av skillnader lett till "idéernas korsbefruktning" och den moderna civilisationens framväxt. Skillnader har varit utvecklingens motor, men skillnader har också lett till bestialiska ogärningar. Koestler ville få oss européer att se olikheternas värde. Jag var europé långt före anslutningen till EU. Jag tillhör den generation som Koestler kallade "den tysta" - skeptisk till politik och storvulna politiska planer. Det är min rätt och skyldighet som EU medborgare att sätta upp ett varnande finger för sådant som verkar fel. Jag är kritisk till EMU. Frågan om EMU har i första hand behandlats som en ekonomisk fråga, fastän den egentligen inte är det. Trots allt börjar jag med de ekonomiska argumenten. 1. Det sägs att en europeisk valutaunion drar lägre kostnader. Växlings och informationskostnaderna blir lägre. Men vinsten med en valuta är liten, någon promille av BNP. 2. En europeisk centralbank och ecu sägs ge prisstabilitet. Jag och många andra anser att detta är feltänkt. En institution är inte orsak till att det går bra eller dåligt i ett land. Det är sambandet mellan en rad olika förhållanden - kultur, näringsliv, institutioner, historisk utveckling, ja t.o.m. enskilda personers inflytande. 3. Ett område som är ett optimalt valutaområde har lämpligen en enda valuta. Vad kännetecknar ett optimalt valutaområde? Jo, geografisk arbetskraftsrörlighet. Den kan ersättas med fördelnings och regionalpolitiska åtgärder eller flexibla löner/priser. God arbetskraftsrörlighet underlättas av språkliga och kulturella likheter - just det som inte kännetecknar Makroekonomiska chocker som drabbat Sverige och dess omvärld de senaste 20 åren skulle aldrig helt kunnat rättas till genom högre geografisk rörlighet, genom arbetskraftsutvandring. Anpassning av hela landets pris och lönenivå har skett genom devalveringar, som känts frustrerande. Orsaken är de fasta växelkurserna. Ändringarna har inte blivit kontinuerliga, utan därför dramatiska. I dag har Sverige och Storbritannien flytande växelkurser. Många felgrepp har rättats till. Varför skall man då ha en fast EMU-regim 1997, 1999 eller 2002? En gemensam valuta kan ännu inte fungera från Palermo till Korpilombolo eller från Lands End till Jena. Vi är för olika. Varför låter man inte i stället en gemensam valuta växa fram av sig själv underifrån eller t.ex. först inom mindre områden? 4. EMU är inte främst ett ekonomiskt projekt. Merparten av världens framstående ekonomer tror inte på EMU. Den gemensamma valutan är ett politiskt projekt, som bottnar i gamla motsättningar, rädslor och rivaliteter mellan Europas större stater. Sprängkraften är stor. Tyskarna vill ha sin D-mark och sin Bundesbank. Tyskar och fransmän ser med skepsis på den anglosachsiska finansiella marknadstraditionen. En gemensam valuta kräver en gemensam penning och finanspolitik. Risken är stor att många grupper kommer att betrakta sig som "överkörda minoriteter", och då kan man frukta att den mörka sidan av Europas historia upprepas i ny variant. Den folkliga legitimiteten för projektet är svag. Varför ta en stor risk för misslyckande när vinsterna är små? Vad händer om EMU misslyckas - hur återställer man kronan, pundet, D-marken? Problemet liknar att återskapa fisken från fisksoppan. Helmut Kohls djupa bindning till den gemensamma valutan har varit Europafederalisternas hopp. Han har enligt The Times avslöjat Maastricht-illusionen genom att säga att "1999 är ett andra-rangs EMU intresse" och "utan EMU 1999 kollapsar inte världen". The Times konstaterade den 2 oktober: "det är nästan omöjligt att föreställa sig händelser som kan leda till en valutaunion inom en förutsebar framtid. Europafederalisternas slogan att ́Europa måste byggas på en gemensam valuta ́ håller inte. - Sanningen är att ett stabilt, samarbetsvilligt och rikt Europa måste byggas utan den gemensamma valutan". Hayek visar hur svårt problemet med fasta och rörliga växelkurser är. Med prestigelöshet konstaterar han i "Hayek on Hayek" på sidan 150: "Först trodde jag på fasta växelkurser. Regeringarna skulle hindras att använda rörliga växelkurser för att underlätta inflation. Men så såg jag hur inflation kunde importeras, då stödde jag rörliga växelkurser och så föddes idén att låta valutorna konkurrera." Hayeks förslag underlättas av dagens teknik som ger sekundsnabb information om valutornas värdeförändringar. Det talar för flytande valutakurser. Herr talman! Politiker i ett litet land i Europas utkant bör vara avvaktande och försiktiga. Vår uppgift är att vara öppna för utveckling men ändå inte huvudstupa kasta oss in i "EMU-äventyret". I stället bör vi prestigelöst samtala om valuta och penningpolitiska problem. Många bättre lösningar än EMU ligger och väntar på oss.

Herr talman! Det handlar om jobben, miljön och freden. Samtalen och diskussionen inför regeringskonferensen måste handla om fred, om kvinnornas Europa, om demokratins Europa och om miljö och livskvalitet. När det gäller kvinnornas Europa är grunden för jämställdhet och frihet rätten till det egna arbetet, rätten till den egna lönen. Så är det för alla kvinnor i Europa. Samtidigt är det kvinnorna som uppvisar den högsta arbetslösheten och som är de sämst avlönade i Europas kvinnor har samma behov av lika lön, lika arbete, halva makten i beslutande församlingar, gemensamt ansvarstagande samt gemensamt finansierad vård och omsorg. Därför måste möjligheter till kvinnors arbete finnas och därför vill vi använda det europeiska samarbetet till att stärka kvinnors ställning ekonomiskt, politiskt och socialt. Full sysselsättning måste vara det viktigaste målet för EU. Kvinnornas arbetslöshet måste tas på samma allvar som männens. Sverige skall arbeta för att göra välfärdspolitiken till en lika viktig del i EU samarbetet. Sverige kan bidra med goda exempel. Den ekonomiska och sociala utvecklingen måste gå hand i hand. Vi vill att EU inför minimikrav på medborgarnas välfärd. Det skall inte löna sig för företag att investera i länder med ett dåligt socialt skydd. Det har vi sagt många gånger. Kvinnor och män skall ha lika lön för likvärdigt arbete. Vidare måste vi svenska kvinnor behålla den självständiga ställning som vi har genom beskattningen och genom socialförsäkringar baserade på att vuxna individer försörjer sig själva. Vi vill motverka att kvinnor blir en ny lågavlönad underklass med en låg facklig organiseringsgrad. Vi vill också verka för att försök med kortare arbetstid införs. Det kan vi även göra som ett sätt att få fler arbetstillfällen. Det finns ute i Europa många goda exempel på att man har lyckats få fler arbetstillfällen genom kortad arbetstid. Inte minst metallindustrin i Tyskland har gått i bräschen för att visa på goda exempel här. När det gäller demokratins Europa måste vi samarbeta för att engagera fler folk och länder. Vi måste utöka medlemsländerna till alla europeiska länder. Vi har mycket att diskutera inför regeringskonferensen. Vi måste se till att folkrörelser, föreningar och skolor får ett stort utrymme samt medel för ett folkligt engagemang inför regeringskonferensen. Det handlar om att göra folk engagerade och medvetna om vilka möjligheter som det innebär att vara medlem i EU. Vi måste också slåss för miljö och livskvalitet. Kretsloppstänkandet måste genomsyra EU:s miljöpolitik. Dessutom måste vi slåss för att miljöanpassade trafiksystem införs och vidareutvecklas samt för att onödiga transporter motverkas inom EU. Dessutom gäller det att EU skall verka för en avveckling av kärnkraften. Då måste vi införa miniminivåer på skatteuttag för koldioxid och energi. Vi måste se till att jordbrukspolitiken reformeras, så att överskotten minskar. När det gäller livskvaliteten måste vi mycket hårt arbeta mot narkotikan. Vi kan aldrig acceptera den liberaliseringspolitik som drivs på många håll i Europa. Den utvecklingen måste stoppas. Avslutningsvis: Det handlar om jobben, miljön och freden. Vi vill utveckla demokratin, och vi ser möjligheterna för kvinnornas Europa.
Herr talman! Mycket av det som Monica Green säger låter bra. Vi skall alltså syssla med välfärdspolitik och sysselsättning, och vi skall prata om kärnkraftens avveckling på ett slags Europabasis. Men i samma andetag som Monica Green säger detta säger hon att hon vill lyfta de frågorna från Sveriges riksdag till en överstatlig nivå, något som i många fall går fullständigt på tvärs med den subsidiaritetsprincip som man varit så överens om tidigare i den svenska debatten. Samma tendens finns i regeringsdeklarationen. Man pratar om att lyfta upp till Europanivå de frågor som i vardagen berör folk. Detta förvånar. Det är också förvånande med tanke på vad Socialdemokraterna tänker sig driva på regeringskonferensen. I första hand handlar det om sådant som exempelvis konsumentpolitik och jämställdhet - i sig viktiga frågor, men ändå frågor som är ganska svagt regeringskonferensrelaterade. Där riskerar Sverige att hamna vid sidan av de stora och viktiga framtidsdebatterna i EU.
Herr talman! Nej, vi ser medlemskapet i EU som en möjlighet att diskutera de här frågorna på en bredare basis. Vi ser möjligheter till att det inte bara blir fråga om marknadens och kapitalisternas villkor. Så har det ju tidigare varit med EU. Nu kan vi göra det möjligt att fler människor engageras och att en bred diskussion kommer i gång om minimikrav både inom miljöområdet och på den sociala välfärden. Här finns en stor möjlighet för socialdemokratins projekt i Europa.
Herr talman! Jag är väl medveten om att detta var den socialdemokratiska retoriken inför både Europavalet och folkomröstningen. Men faktum kvarstår: Man kan inte ta bort makt och ge den till någon. Man kan inte lyfta bort frågor från Sveriges riksdag utan att det påverkar politiken här. Man vill göra ett antal saker överstatliga - fullständigt på tvärs med tanken om subsidiariteten, dvs. närhetsprincipen, närheten till beslutsfattandet. Ju längre bort man lyfter de frågorna, oavsett vilka skälen är, desto längre bort från folk kommer de.
Herr talman! Jag håller inte med om det. Jag tror att saker kan diskuteras på flera olika håll. Vi kan diskutera vägarna i Skultorp, där jag bor. Men vi kan också diskutera transporter och hur vi kan få bättre transportmöjligheter i hela Europa. Det går inte på tvärs här, utan det kan ge möjligheter till ett ökat engagemang bland folk. Närhetsprincipen tror också jag på, men vi kan även öka makten genom att påverka i Europa.

Herr talman! Det är 50 år sedan FN bildades. Med anledning av jubileet har man frågat svenska ungdomar vilka frågor de tycker att det är viktigast att driva på det internationella planet. De två dominerande frågorna för ungdomarna är fred och miljö. De frågorna är också mycket centrala i EU. Vid den vallokalsundersökning som skedde i samband med valet till EU-parlamentet sade de flesta att freden i Europa var den viktigaste frågan för dem. Därefter kom som ungefär likvärdiga frågor demokratin, miljön och ekonomin. Fredsfrågan var helt avgörande redan när samarbetet tog sin början i Kol och stålunionen och sedan i den europeiska gemenskapen. Fredsfrågan är nu mer aktuell än någonsin. Det räcker med att nämna staden Sarajevo, som också har blivit ett begrepp. Miljöfrågan har också kommit att betyda allt mera inom EU. Här har svenska parlamentariker kommit att spela en viktig roll. Miljöutskottets ordförande, den brittiske labourpolitikern Ken Colins, har lovordat de svenska parlamentarikernas insats i miljödebatten både i utskottet och i parlamentet. Klimatfrågan spelar en viktig roll i Brundtlandkommissionens rapport från mitten av 80-talet. Sedan kom Riokonferensen med en klimatkonvention och kravet på begränsade utsläpp av koldioxid och växthusgaser. I arbetet med Agenda 21 diskuteras nu dessa och andra miljöfrågor runt om i vårt land och, förhoppningsvis, över hela världen. Allt detta finns med i EU:s arbete för en bättre miljö. I en rapport om koldioxidskatt som nyligen tagits fram talar man om att minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till år 2005. Ett liknande förslag har Moderata samlingspartiet tidigare lagt fram i den svenska riksdagen. Att använda ekonomiska styrmedel för en bättre miljö är något som vi tillämpade för ungefär tio år sedan, då vi just här i riksdagen föreslog en övergång till avgasrenade bilar. På frivillig basis ville vi ha en tvåårsperiod med ett rabattsystem. Det mötte då ganska stor kritik. Men faktum är att mer än 400 000 bilar med avgasrening började rulla på våra vägar. Det här är erfarenheter som vi nu använder oss av i den europeiska unionen. Det är nödvändigt att det finns en plattform som kan hantera gränsöverskridande luft och vattenföroreningar, som för Sveriges del till 80-90 % kommer från andra länder. Sverige kan genom sitt medlemskap fullt ut delta på alla nivåer i det här samarbetet. EU:s arbete bedrivs ju inte bara av de styrande organ som diskuteras mest: rådet, kommissionen och parlamentet. Under institutionerna finns 60-70 arbetsgrupper på miljöområdet med svensk representation. Arbetsgrupperna fördelar sig på en mängd olika ämnesområden, från luft och vatten till flora och fauna. Om vi gick ur EU skulle vi förlora vår möjlighet att, som en del säger, vara det goda exemplet i familjen. Även från EU-håll avfärdas föreställningen att man kan påverka utifrån, i alla fall särskilt mycket. Man är utomordentligt nöjd med att Sverige har varit med - inte minst när det gäller möjligheten att föra en aktiv miljöpolitik. Frågor där svenska parlamentariker hittills har varit med om att ta initiativ gäller t.ex. koldioxidskatter, gröna nationalräkenskaper, utveckling av miljövänliga hybridbilar och möjligheter att förhindra oljeolyckor till sjöss. Vi ser, som flera här i kammaren redan har varit inne på, fram emot en utvidgad europeisk union. De tio länder i Central och Östeuropa som har Europaavtal bör, liksom Malta och Cypern, kunna inleda medlemskapsförhandlingar redan 1998. De länder som uppfyller kraven för medlemskap kan inträda som medlemmar redan år 2000. Vi vill aktivt medverka till att dessa länder ges möjlighet till medlemskap. Den europeiska unionen kan inte göra halt vid den tidigare järnridån. Inte minst för att få en god miljö är det nödvändigt att knyta dessa stater till EU. Redan i dag präglas miljöarbetet inom EU av strävan att se över de bristfälliga kärnkraftverken i öst, stänga dem som inte klarar rimliga miljö och säkerhetskrav och hjälpa till med detta på olika sätt. Det är också viktigt att EU:s minimikrav för miljön får gälla för hela Europa. Ett särskilt intresse för Sverige med dess långa Östersjökust är att alla stater som gränsar till Östersjön ges möjlighet till ett fruktbart miljösamarbete som medlemmar i EU. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att miljöutskottets ordförande i Europaparlamentet Ken Colins sagt att svenskarna bidragit till en bra miljöpolitik. Han inbjöds till ett möte i Sverige för ett tag sedan, men när han fick veta att de svenska inbjudarna inte ville samarbeta inom EU, utan i stället lämna organisationen så snart som möjligt, tackade Colins nej. Vill man inte delta i samarbetet, så väljer man ju faktiskt själv att ställa sig utanför. Det kommer i dagarna ut en bok om svensk utrikespolitik i praktik och teori under några händelserika år i början på 1940-talet. Författare är historieprofessorn Gunnar Richardson, tidigare ledamot av denna kammare. Han har funnit åtskilliga motsägelser i den svenska utrikespolitiken. I en artikel i Dagens Nyheter i måndags skriver han om svensk utrikespolitik: "Omtanken om den egna säkerheten och den egna välfärden har varit det övergripande målet. Det tycks vara det även efter EU-anslutningen: En egoistisk och snävt nationalistisk utrikespolitik." Jag tror att det nu är dags att samarbeta kring en europeisk politik som gynnar hela Europa och därmed också Sverige.

Herr talman! Tullens verksamhet i Sverige och den fria rörligheten för personer och varor över gränserna i Europa har under den senaste tiden varit i fokus för en intensiv debatt. Anledningen har varit folkomröstningen om Sverige skulle ansluta sig till den europeiska unionen eller inte. Valutslaget vet vi alla: Det svenska folket sade ja till EU för ett år sedan. Detta valutslag måste accepteras av alla partier som ställde upp i valet. Med facit i hand ställer jag mig dock tveksam till om detta är fallet från alla partier. I nuvarande diskussioner om ett eventuellt svenskt medlemskap med uppställda krav från svensk sida i Schengensamarbetet uppfattar jag att tidigare nej-anhängare framställer ett observatörskap, som det blir frågan om innan medlemskapet kan komma i fråga, som en inkörsport till helt fritt fram för knark över våra svenska gränser. Det är ett argument som också framfördes i folkomröstningskampanjen. Dessa uttalanden skapar oro i vårt land och kan tyvärr också indirekt uppmuntra till en främlingsfientlig attityd. För en del människor är medlemskapet skrämmande. "Det-var-bättre-förr"-argumenten är fortfarande starkt förankrade hos många medborgare. Jag vill klart markera att vi socialdemokrater ger bekämpningen av narkotika en mycket hög prioritet. Jag vågar även påstå att det finns en bred uppslutning från övriga politiska partier i kammaren kring detta. Jag har konstaterat att det finns ett märkligt synsätt när det gäller människors möjlighet att röra sig fritt över gränserna. Då skall alla möjliga hinder ställas upp. Men för varor, tjänster och inte minst kapitalets rörelse via datasystemen, skall en annan syn gälla. De s.k. fyra friheterna för varor, tjänster, människor och kapital reglerades redan i EES-avtalet. Detta avtal godtas numera av alla partier som är representerade i riksdagen. I den allmänna debatten finns det dock de som tycks tro att om vi bara stänger våra gränser, stänger vi också ute alla problem. Så är det självfallet inte. Våra problem hanteras oftast bättre med ett ännu kraftigare, intensifierat myndighetssamarbete nationellt och - inte minst - internationellt. Kopplingen till ett effektivt europeiskt samarbete kan lösa många av problemen. Samarbetet inom EU och Europol med tillgång till bl.a. gemensamma databaser och passagerarlistor skulle vara ett välkommet inslag. Jag tror inte att det är nyttigt att isolera Sverige från vare sig Europa eller världssamarbetet. Vi måste öppna våra sinnen och försöka vara möjligheternas ambassadörer i stället för svårigheternas konsulter. Herr talman! Jag har under sommaren givits möjligheten att följa tullens arbete. Jag har också ställt en fråga till finansminister Göran Persson om tullens möjlighet att utöva sin funktion på ett bra sätt i och med vårt inträde i EU. Jag är mycket tacksam över det svar som jag har fått. Statsrådet markerar enligt min tolkning klart att det definitivt inte handlar om några sänkta ambitionsnivåer i kampen mot narkotika. Tvärtom - det handlar om nya tag och nya idéer i detta mycket viktiga arbete. En förhoppning från min sida är att specialhundar utbildade till att finna narkotika skall kunna användas mer i tullens verksamhet än vad som görs i dag. Hunden är ett tekniskt hjälpmedel som är mycket effektivt och har en avskräckande attityd. Detta är allmänt omvittnat. Hunden ger genom sin markering en indikation om att det finns anledning att anta att någon person medför varor som är förbjudna enligt artikel 36 i Romfördraget. Kostnaden är relativt stor, men effekten torde mer än väl motivera en större användning av knarkhundar. Det tycks råda en viss okunnighet bland politiker och allmänhet om vad som gäller beträffande olika former av kontroller. Personkontroll sköts av Polismyndigheten och varukontroll av Tullmyndigheten. Vad gäller tullverksamheten i Skåne kan jag konstatera att kontrollen vid den yttre gränsen enligt min bedömning fungerar. Denna uppfattning har ytterligare stärkts genom besök och samtal med tullmyndigheter och fackliga företrädare. Vad gäller kontrollen av artikel 36 i Romfördraget, som gäller narkotika, sprutor, kanyler, illegala vapen, stiletter, kaststjärnor, dopningsmedel o.d., samt kontrollen av farligt gods vid den inre gränsen, är jag mer tveksam till resultatet. Jag är dock medveten om att resultaten och uppfattningarna på denna punkt skiljer sig åt på olika ställen i landet. Jag förutsätter att Generaltullstyrelsen inom kort gör en utvärdering, där det klarläggs om man lever upp till det som regeringen avsett beträffande narkotikbekämpningen, samt värderar hur resurserna har fördelats över landet med tanke på tidigare beslag av narkotikapreparat, antal tullstationer och geografiskt läge. Här vill jag att man i utvärderingen speciellt uppmärksammar de skånska förhållandena. Herr talman! Avslutningsvis vill jag uppmana till mer saklighet i debatten, både vad det gäller konsekvenserna av Sveriges medlemskap i den europeiska unionen och vad det gäller Sveriges begäran om observatörsskap i Schengensamarbetet. Det skulle göra det lättare för alla, både för politiker och för medborgare.

Herr talman! Det viktigaste beslutet det här seklet, nämligen inträdet i EU, skapar många möjligheter. En av dem, kanske en av de allra viktigaste, är möjligheten att på ett effektivt sätt också hjälpa de fattigaste länderna, både genom frihandel och genom ett effektivt bistånd. EU är världens största ekonomi, större än USA:s och dubbelt så stor som Japans. I Maastrichtfördraget talar man tydligt om behovet av fattigdomsbekämpning i världen för att skapa varaktig ekonomisk och social utveckling, integration av u-länderna i världsekonomin, konsolidering av demokrati och rättsstat samt respekt för mänskliga rättigheter. I den senaste översynen av de här reglerna har Sverige också fått med jämställdheten. Det gemensamma biståndet via EU skall skapa både komplementaritet, konsistens och samordning. Man ger ett bistånd som är både finansiellt och tekniskt, man ger katastrofbistånd, strukturanpassningsbistånd och forskningsbistånd. Vad som också är viktigt när det gäller biståndet från EU är att man liksom Världsbanken ställer krav för biståndet. Man ställer krav på respekt för mänskliga rättigheter, på demokrati, på en ansvarsfull ekonomisk politik, på hänsyn till miljö, kvinnofrågor och näringsliv. Man ställer också krav på insatsernas effektivitet. EU:s bistånd går framför allt via Lomékonventionen. Det går i första hand till Afrika söder om Sahara, där fattigdomen i dag ökar. Det är det enda område i världen där fattigdomen nu ökar. Man ger också i stor utsträckning sitt bistånd till länder som även Sverige ger stöd, vilket gör att samverkansmöjligheterna framöver är goda och möjligheterna att få bättre insatser är påtagliga. Men man ger också stöd till Karibien, man ger till Stillahavsområdet. Man hjälper dessa länder med friare handel. Man ger dem kompensation för prisfall på jordbruksprodukter och produkter från gruvorna, som är speciellt viktiga för de här ländernas ekonomi. Man ger stöd till Mellanöstern och Nordafrika, dvs. Maghreb och Mashreq-länderna, och man ger stöd till Asien och Latinamerika. Där gäller det framför allt handelsområdet och miljöområdet. Det finns två projekt som är speciellt intressant ur svensk synpunkt. Det är naturligtvis TACIS och PHARE. Det första är stödet till det forna Sovjet och det senare stödet som tidigare gick till Polen och Ungern men som nu går till hela Centraleuropa. På det här området kan Sverige i samverkan med EU åstadkomma mycket viktiga förändringar. En av dem är att vi har fått ett Europaavtal för de baltiska länderna. Det är kanske det viktigaste stöd som Baltikum över huvud taget kunde få. Möjligheterna till ett framtida medlemskap i EU skapar förutsättningar för att göra Östersjön till ett fredens hav, som vi har talat om så mycket. Detta skulle kunna bli en realitet framöver. Där finns också möjligheterna att utnyttja den samverkan som i dag sker mellan svenska landsting och regioner på andra sidan Östersjön, mellan svenska städer och städer på andra sidan Östersjön. Här kan man genom gemensamma väl planlagda insatser åstadkomma dramatiska förbättringar och skapa en tillväxtregion runt Östersjön som vi inte har haft på väldigt lång tid. Det här stödet till felutvecklade länder kan återskapa den styrka som Östersjön en gång i tiden hade. Ett annat område där Sverige kan göra stor nytta är på frihandelsområdet. EU är från början en tullunion, även om Loméländerna har haft en del förmåner på tullsidan. Här gäller det framför allt för oss att bryta tullmonopolen och tullmurarna när det gäller jordbruk och teko, som är viktiga produkter för de fattiga länderna. Där är Sveriges uppgift både i WTO och i EU att se till att frihandeln blir global. U-världens handel motsvarar tio gånger det sammanlagda bistånd som u-världen får. Jag tycker att det finns anledning att se med optimism på utvecklingen i u-världen. Man kan se på Stillahavsasien, där länderna på mindre än en generation, 20-30 år, har gått från absolut fattigdom till relativt välstånd. I dag är det bara, som jag nämnde, i Afrika som fattigdomen ökar. I samverkan med EU och EU:s länder tror jag att Sverige har en mycket bättre chans än någonsin att aktivt bidra till att avskaffa fattigdomen i världen.

Herr talman! Då det gäller jordbruket, livsmedelsindustrin och jordbrukspolitiken innebär EU medlemskapet stora förändringar. Förändringarna betingas av att jordbrukspolitiken är gemensam inom Det ligger en stor fördel i att jordbrukspolitiken är gemensam EU-länderna emellan. Därmed kan inte olika skydds och stödnivåer längre snedvrida konkurrensförutsättningarna mellan medlemsländerna. T.ex. är statligt stödd export, dumpning i annat EU-land, icke möjlig, förutsatt att reglerna följs. Vid ett fortsatt svenskt utanförskap skulle denna snedvridande EU-export på Sverige ha fortsatt och till och med ökat om man fortsatt på den väg man tidigare slagit in på genom socialdemokraternas politik med bl.a. ensidigt sänkta svenska gränsskydd. Detta var det stora hotet mot svensk livsmedelsproduktion, tillsammans med avgifts och skatteökningarna. 1990 var riktig. Men för att bli lyckosam på längre sikt måste även andra länder följa efter. Intentionerna i GATT, att länderna ömsesidigt och i samma takt, skulle sänka skydds och stödnivåerna var riktiga. Problemet var att resultatet av GATT-förhandlingarna först fem år försenat kunde träda i kraft. Därigenom kom svenska producenter i kläm och har producentprismässigt pressats hårt under de senaste fem åren. Producentprisnivåerna har faktiskt varit lägre under dessa år, trots ökade produktionskostnader, även politiskt betingade sådana. Detta har lett till en kraftig rationalisering och effektivisering, såväl inom lantbruket som inom livsmedelsindustrin i landet. Det hade dock det goda med sig att svensk livsmedelsproduktion trots allt stod ganska väl rustad vid EU inträdet, med undantag av att exportkanalerna ännu inte hunnit byggas upp till en tillräcklig styrka. Orsaken till detta var att den gamla inhemska livsmedelspolitiken inte var exportinriktad och att förutsättningarna härför hämmats, bl.a. av den socialdemokratiska ovilligheten att tänka nytt. Herr talman! Ganska stor politisk enighet råder här hemma om att EU:s jordbrukspolitik måste genomgå förändringar framöver. Avreglering och ökad marknadsanpassning måste ske. Därvid är det självfallet viktigt att ömsesidigheten och takten länderna emellan då det gäller förändringar sker i harmoni. I sammanhanget har det talats om en renationalisering av jordbrukspolitiken. Detta skulle vara mycket olyckligt genom att det uppenbarligen riskerar att leda tillbaka till en nationell stödpolitik, som i sin tur återigen skulle snedvrida konkurrensen. Var står regeringen i denna fråga, fru jordbruksminister? Från moderat sida är vi inriktade på att driva på i förändringsfrågan för ökad avreglering och marknadsanpassning. Men, herr talman, vi är benhårda i våra krav på att svenska livsmedelsproducenter skall få verka på så lika villkor som möjligt. Därför kommer vi att motarbeta alla ensidiga svenska politiska förslag som snedvrider konkurrensen. Är regeringen och ni socialdemokrater beredda att acceptera och verka för att de svenska intressena på detta område, liksom på området att utnyttja möjligheterna fullt ut inom den nuvarande jordbrukspolitiken, CAP, fullföljs? Självklart har, herr talman, EU inträdet skapat vissa problem. Tyvärr har problemen förvärrats genom att regeringen på flera områden frångick från det framförhandlade avtalet med EU, det som svenska folket sade ja till i folkomröstningen förra hösten. Mjölkkvotshanteringen har inte skötts på ett bra sätt, och problemen med slaktdjuren, inte minst i Norrland, var onödigt komplicerade. Olyckligt är också att de i EU-avtalet framförhandlade miljöpengarna halverats genom uppgörelsen mellan Centern och Socialdemokraterna. Förändringarna av de tidigare miljöprogrammen, liksom regeringens senfärdighet med att sätta programmen i sjön, riskerar att äventyra ytterligare många miljoner av det som skulle återföras till Sverige från EU. Detta är anmärkningsvärt, inte minst ur jordbrukets synpunkt där dessa miljöpengar skulle kunna betyda mycket. Vi moderater står fast vid den förra regeringens förslag och anser att utnyttjandet av dessa pengar skulle ha bidragit till såväl miljövinster som nya arbetstillfällen. Då det gäller mjölkkvoterna har visserligen de orimliga hoten om straffavgifter för den producent som producerar för mycket temporärt hävts, men själva frågan om kvotfördelning och försäljning av kvoter är ännu inte löst. Hela problemet med mjölkkvoter är en praktisk fråga och kräver därför praktiska och oteoretiska lösningar. Vi moderater har länge krävt handling, och så sent som i maj begärde vi moderater i jordbruksutskottet tillsammans med Folkpartiets representant Eva Eriksson att utskottet skulle ta initiativ till frågans lösning. Tyvärr fick vi inte stöd från övriga partier i utskottet. Ohörsamhet och senfärdighet från regeringens sida hotar nu att leda till ytterligare problem på området. Jag hoppas att få nya besked på dessa områden från jordbruksministern.

Herr talman! Sverige är sedan snart tio månader medlem i Europeiska unionen. Det har på många sätt varit en omvälvande tid. Människors oro inför medlemskapets konsekvenser för dem själva och för vårt samhälle har inte kunna stillas. Diskussionen om vad vi vill med vårt medlemskap måste göras tydlig, och det måste i sin tur ske i en bred dialog med svenska folket. På ett område vet vi dock klart vad vi vill. EU:s jordbrukspolitik utformades för snart 40 år sedan. Syftet var att bygga upp ett konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk och att minska de dåvarande medlemsländernas starka importberoende av livsmedel. Jordbruket avskärmades från internationell konkurrens, och priserna reglerades för att driva upp produktionen och för att säkerställa jordbrukarnas inkomster. Ur detta perspektiv har politiken varit framgångsrik. Men nu har den kommit till vägs ände. I stället för underskott kännetecknas det europeiska jordbruket nu av överproduktion. I stället för importberoende dumpas nu EU:s överskott på världsmarknaden och snedvrider världsmarknadspriserna till förfång för främst u-länderna. Ett byråkratiskt och för många jordbrukare - och även för politiker, måste det erkännas - obegripligt administrativt system styr vad och hur mycket bönderna får producera. För konsumenter och skattebetalare har systemet blivit orimligt dyrt. Denna EU:s jordbrukspolitik måste moderniseras. Producenter och konsumenter måste själva få bestämma vad som skall produceras och vad som skall konsumeras. De otaliga kommittéerna i Bryssel, som på administrativ väg skall försöka hantera utbud och efterfrågan på livsmedel, måste ersättas med ett fritt varuutbyte. Handeln med livsmedel både på den inre marknaden och på världsmarknaden måste styras av sunda ekonomiska principer. En omläggning nödvändiggör också, menar jag, en översyn av målen för EU:s jordbrukspolitik. Det är mål som utformats i en annan tid och för ett annat jordbruk än dagens. Bara det förhållandet att EU:s politik saknar mål för jordbrukets roll i miljöpolitiken är tillräckligt för att motivera en översyn av Romfördraget i denna del. Det finns alltså starka argument för en modernisering av den gemensamma politiken. Styrkan i detta faktum ökar i perspektivet av EU:s utvidgning mot Öst och Centraleuropa. Vid ett möte i Bryssel i förra veckan med jordbruksministrarna i dessa länder sade samtliga av dem att de eftersträvar medlemskap i EU. Men samtliga ministrar såg också jordbruket som en av de svåraste knäckfrågorna att hantera i de överläggningar som måste föregå anslutningen. Varför är då detta en sådan knäckfråga? I de central och östeuropeiska länderna spelar jordbruket en stor roll i ekonomin och för jobben. Det gäller för alla länder, inklusive de baltiska staterna, men det gäller särskilt i länderna Polen och Rumänien. Samtidigt är jordbruket i dessa länder nedgånget; det lider brist på allehanda insatsvaror och kämpar med stora strukturproblem. Det finns de som menar att en östutvidgning av kostnadsskäl måste föregås av en reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är riktigt att om den gemensamma jordbrukspolitiken, som den ser ut i dag, tillämpas i dessa länder kommer EU:s utgifter att öka dramatiskt. Olika belopp förekommer i debatten, men för Sveriges del skulle det kunna bli en ökning på runt 40 % av avgiften till EU enbart för ökade utgifter på det jordbrukspolitiska området. Kostnadsaspekten av utvidgningen är därför viktig. Vi har emellertid också skäl att fråga oss vad EU:s jordbrukspolitik får för konsekvenser för de nya medlemsländerna. Det är möjligt att de enskilda jordbrukarna i dessa länder skulle välkomna frikostiga EU-bidrag och högre priser på sina produkter. Men det finns skäl att fråga sig vad resten av befolkningen säger om det. I de central och östeuropeiska länderna är livsmedelspriserna betydligt lägre än inom EU. Ändå lägger hushållen i dessa länder ut mellan 30 % och 60 % av sina inkomster på mat. Skulle EU:s högprislinje bli gällande i dessa länder så skulle den andelen öka betydligt. Inflationen skulle ta fart, och krav på kompensation skulle riktas mot staten. Eftersom dessa fattiga länder inte skulle klara av kraven är risken för social oro överhängande. De högre EU-priserna innebär också en stimulans till högre produktion i jordbruket. Med hänsyn till de strukturproblem som finns i jordbruket i de centraloch östeuropeiska länderna är det, åtminstone på kort och medellång sikt, svårt att bedöma hur produktionen kommer att utvecklas. Men faran för att vi snart kommer i konflikt med GATT-åtaganden skulle vara överhängande. Långa övergångsregler anges ofta som en modell för att införliva de central och östeuropeiska länderna i den gemensamma politiken. Jag vill inte utesluta att sådana kommer att bli nödvändiga inom jordbruket. Men jag tror inte att det betyder att EU:s jordbrukspolitik kan förbli oförändrad. När de central och östeuropeiska ländernas jordbruk har funnit sina former, när de kan utnyttja sina komparativa fördelar och när de kan bli konkurrenskraftiga kommer vi att få ytterligare problem med överskott som skall avsättas på den internationella marknaden eller måste lagras lång tid. Därför måste EU:s jordbrukspolitik förändras. Jag tror att i denna fråga är samstämmigheten stor i Sveriges riksdag. De skillnader som finns mellan de olika politiska partierna på detta område i Sverige är väsentligt mindre än åsiktsskillnaderna om den gemensamma jordbrukspolitiken i unionen. Där är en stor majoritet väldigt ovilliga till en förändring. Den svenska samsynen är viktig. Våra möjligheter att modernisera EU:s jordbrukspolitik ökar väsentligt om vi kan uppträda enat i denna fråga.
Herr talman! Jordbruksministern tog upp frågan om EU:s utvidgning. Om jag uppfattade henne rätt ansåg hon att den var viktig. Det gläder mig att höra att också Margareta Winberg, liksom vi moderater, anser att utvidgningen av EU är viktig. Då skall självfallet vi svenskar även fortsättningsvis vara med i EU och påverka utvecklingen. Sedan gick Margareta Winberg in på förändringar i jordbrukspolitiken och på att åsiktsskillnaderna är större inom de andra EU-länderna än de är här hemma, och det är ju uppenbarligen riktigt. Vi är tydligen överens om att förändringar måste till. Jag ställde några frågor i mitt anförande där jag tog upp debatten kring förändringar. Det finns en del debattörer som hävdar att det skulle ske en renationalisering av jordbrukspolitiken, vilket - som jag sade - skulle medföra nya problem med snedvriden konkurrens och inhemska nationella stödnivåer. Det vore förödande för Sverige. Jag hoppas att Margareta Winberg vill kommentera den frågan. Vidare sade jordbruksministern ingenting om konkurrensen i övrigt och om den socialdemokratiska regeringens ambitioner när det gäller att arbeta vidare för förändringar i EU:s jordbrukspolitik. Är ni socialdemokrater beredda att arbeta för att vi i Sverige fullt ut skall utnyttja de möjligheter som CAP-politiken ger även för svenskt vidkommande? Det är en angelägen fråga.
Herr talman! Det vore litet förmätet av mig att stå här i dag och beskriva i vilken takt och på vilket sätt som EU:s jordbrukspolitik skall förändras. Riksdagen har ju själv beställt en parlamentarisk utredning som snart kommer att sätta i gång sitt arbete. Dessutom har vi på Jordbruksdepartementet satt i gång ett liknande arbete - men i ett litet mer kortsiktigt perspektiv - inför regeringskonferensen nästa år, mycket då med avseende på diskussioner som kommer om utvidgningen mot Öst och Centraleuropa. Sedan tog Ingvar Eriksson upp mycket av det som hade hänt under året. Han undrade om vi var beredda att utnyttja möjligheterna fullt ut. Jag utgår ifrån att han då undrar om vi vill använda oss av hela den framförhandlade ekonomiska ramen. Ingvar Eriksson vet mycket väl svaret. Centerpartisterna och socialdemokraterna i jordbruksutskottet har ju träffat en uppgörelse som innebär en begränsning av den framförhandlade ramen. På t.ex. miljöområdet kommer det under en femårsperiod att satsas 7,5 miljarder kronor, varav EU satsar hälften och svenska staten hälften. Att vi inte kan utnyttja hela den ekonomiska ramen har att göra med att vi som har och tar ansvar inte har de pengar som moderaterna tydligen, åtminstone i opposition, har. När det sedan gäller kvotproblem har vi t.ex. tagit hänsyn till riksdagens beslut om hur kvoterna skall fördelas. Det beslutet fattades ganska sent. Produktionen har dessutom ökat sedan det framförhandlade resultatet blev verklighet. Då är det mycket komplicerat att fördela kvoterna ner på gårdsnivå med den reduktion som är nödvändig.
Herr talman! Margareta Winberg talade om den parlamentariska utredningen. Hon ville därför inte svara på några principiella frågor av det slaget som jag ställde om renationalisering. Jag ställer frågan igen och kräver ett svar: Vad har jordbruksministern för inställning? En renationalisering skulle ju innebära en ny nationalisering av jordbrukspolitiken, nya nationella stöd i olika länder på olika nivåer och därmed en snedvridning av konkurrensen, vilket vore väldigt olyckligt och förödande enligt vår uppfattning. Därför tycker jag att det vore illa om vi i dag inte kan få ett besked i alla fall på den punkten. Sedan tycker jag också att det är beklagligt att man inte har velat utnyttja hela ramen i det framförhandlade EU-avtalet. Det är olyckligt, inte minst därför att den ramen skulle ju ge t.ex. miljöinvesteringar och nya jobb i det svenska landskapet, vilket skulle ha betydelse för jordbruk och landsbygd. Det skulle också minimera miljöproblem, men det är kanske en debatt som Anna Lindh och andra debattörer här skall föra. Men det är ändå olyckligt att man inte vill fullfölja detta. När det gäller mjölkkvoterna anser vi moderater att det är orimligt att man inte behandlar alla producenter lika. De som är på väg att bli pensionärer och de som inte har orkat uppfylla nya krav borde i alla fall få samma möjligheter att sälja sin kvot. Hade man fått dessa möjligheter, hade av allt att döma en fri kvot blivit aktuell. De som i dag producerar utan kvot, dvs. de som producerar för mycket, skulle då ha kunnat få tillgång till den kvoten. Den här frågan är illa skött, fru jordbruksministern. Jag hoppas verkligen att ni lyssnar mera på oss i fortsättningen. Här var vi beredda att samarbeta för praktiska och effektiva lösningar.
Herr talman! Återigen: Jag vill inte föregå den parlamentariska utredningen eller mitt eget arbete i departementet. Men det är klart att jag kan väl ändå sia om framtiden. Man måste fundera över vad marknaden klarar och inte klarar. Det marknaden inte klarar är t.ex. att ge oss jordbruksprodukter av hög kvalitet eller att se till att det sker en produktion i alla delar, helst i alla delar, av den europeiska unionen. Vi måste sannolikt i framtiden fortfarande ha miljöstöd och regionalpolitiskt stöd. Det är också på det viset som man försöker att utforma CAP, även om det går alldeles för långsamt. Det är lätt för Moderata samlingspartiet i opposition att säga att man skall utnyttja hela ramen. När man ingick i fyrpartiregeringen behövde man heller aldrig anvisa var pengarna skulle tas ifrån. Vi har i Sverige haft ett ekonomiskt läge där vi har tvingats till hårda besparingar för olika grupper, för sjuka, pensionärer, studerande och för barnfamiljer. Medlemskapet medförde för jordbruksnäringen att man fick en ökad intäkt på i genomsnitt 11 %, olika beroende på var i landet man bodde och vilken produktionsinriktning man hade. Att i det läget tro att man skulle ha råd med ytterligare pengar utöver dem som vi kom överens med Centerpartiet om är en illusion. Dessa pengar finns inte. Det är också en politisk omöjlighet att göra så, åtminstone för ett socialdemokratiskt parti.

Herr talman! Enligt uppgifter i massmedierna lär det vara på det sättet att opinionen i Finland efter folkomröstningen om EU-inträdet är annorlunda än i Sverige. Den är mera positiv. Det finns ganska goda skäl till att det är på det sättet. I Finland har man levt i närheten av ett kommunistiskt hot, i närheten av en hård diktatur byggd på en omänsklig ideologi. Man ser nu tryggheten i samarbetet mellan demokratiska stater i Europa. Herr talman! Stämningen i Baltikum är precis densamma. Man ser samarbetet som en möjlighet, som en garanti för demokrati, frihet och trygghet. Sverige har inte samma historia. Det är kanske därför som den här opinionsyttringen förekommer. Vi kan ställa oss frågan om vi inte bedrar oss själva. EU-valet var ett bakslag för samarbetssträvandena på alla de områden där samarbetet i Europa är viktigt och värdefullt. Tyvärr är det väl så att frågorna oftast har fastnat på jordgubbsnivå.

Det här, herr talman, gäller inte minst på miljöområdet. Europasamarbetet, vågar jag påstå, är avgörande när det gäller det svenska miljöarbetet. Det torde inte vara någon tvekan om detta. Vi i denna kammare vet att det krävs samarbete för att klara problemen när det gäller luft, vatten och geologisk mångfald. Vi vet att det krävs samarbete för att vi gemensamt skall kunna tillvarata de resurser som naturen ger. Vi kanske har anledning att ställa oss frågan: Kände de som röstade på Vänstern och Miljöpartiet till behovet av samarbete för att klara miljön? Vi vet att det genom EU nu finns instrument att formellt fatta beslut på bl.a. miljöområdet som är bindande för medlemsländerna och positiva för miljöarbetet samt positiva för hela välståndsutvecklingen. I och med att vi vet att dessa möjligheter finns har också optimismen och tilltron till att vi skall kunna lösa de olika frågeställningarna ökat. Skillnaden mellan ja och nej i EU-valet var ju markant. Det är framför allt märkligt att just Miljöpartiet motarbetar dessa viktiga strävanden när det gäller samarbete för att lösa miljöproblemen i Europa. Miljöpartiet har i första hand blivit ett nej-sägarparti till samarbete och inte ett trovärdigt miljöparti utifrån det sätt som man har agerat på. Herr talman! Jag vill bara citera några punkter ur Miljöpartiets uttalanden, kongressbeslut och valbroschyrer. Man säger att Miljöpartiets grundsyfte förblir att Sverige inte skall vara medlem i EU, att Miljöpartiet aktivt skall arbeta för att vi skall lämna EU så fort som möjligt och att man inte vill att EU utökas vare sig politiskt eller geografiskt. Då ställer man sig frågan: Vad innebär då detta om vi skulle hamna i den situationen? Jo, det innebär givetvis att Sveriges möjlighet och inflytande på miljöområdet i rådet, kommissionen eller parlamentet uteblir fullständigt. Det innebär att Sveriges möjligheter att delta i 68 olika expertgrupper eller i 14 viktiga miljöprogram också raseras, försvåras eller omöjliggörs. Det är ju detta som skulle bli följden om vi lydde rådet från Miljöpartiet i det här sammanhanget. Det skulle vara intressant att få veta vad Miljöpartiet har för alternativ när det gäller det sätt på vilket vi skall samarbeta för att lösa miljöproblemen. Herr talman! Vi som tror på samarbetet har ett gemensamt ansvar, oaktat vilket parti vi tillhör. Då gäller det främst att skapa trovärdighet för miljöpolitiken här hemma och att skapa trovärdighet när det gäller klimatfrågorna och frågan om biologisk mångfald etc. Men vi måste också arbeta för att vi inom EU får en miljöpolitik som är formad så att den löser våra nationella miljöbehov och miljöproblem. Där återstår en hel del att göra, därför att frågeställningarna är olika i de olika länderna. Från moderat sida har vi uppfattningen att vi konstruktivt skall gå in i detta samarbete, också i samarbete med andra svenska politiska partier som har samma uppfattning, just för att vi skall kunna bidra till en bättre framtidsmiljö för oss själva och våra barn.

Herr talman! Först kan det finnas skäl att litet grand kommentera det som Ingvar Eriksson tidigare sade om uppgörelsen och om resultatet av socialdemokraternas och centerns gemensamma arbete på jordbruksområdet. Det lät på Ingvar Eriksson - och jag har hört det förut - som om det skulle vara en dålig uppgörelse och ett dåligt beslut. Det är ju inte så, och det vet dess bättre Ingvar Eriksson också. Jag vet att moderaterna har riktat kritik mot det här beslutet, men det intressanta är att de också är de enda som har gjort det. Efter beslutet och uppgörelsen har jag försökt att lyssna på vad olika grupper tycker, som på olika sätt håller på med jordbruk. Jag har lyssnat på miljörörelsen som är mycket nöjd med det starka miljöstödet genom det här beslutet. Jag har lyssnat på småbrukare som är nöjda med att de nu kan styra över till en alternativ eller ekologisk odling. Jag har också lyssnat på jordbrukarnas organisationer som är nöjda med detta beslut. Därför blir man litet ledsen när kritiken enbart kommer från den här talarstolen när moderaterna intar den. Det visar på något sätt att kritiken kanske ändå inte är så djupt och fast förankrad i de grupperingar och den verklighet som jordbruket ändå finns. Det kanske kan finnas skäl att något förtydliga det som jordbruksministern sade om innebörden av uppgörelsen och dess utsträckning i tiden. Både uppgörelsen i sig, det papper som ligger tryggt förvarat i mitt kassaskåp, och det som sedan blev utskottsbetänkande och riksdagens beslut innehåller ju den ventil som talar om att om det av miljöskäl är rimligt och ekonomiskt möjligt så kan man utnyttja större delar av ramen än vad som nu är fallet. Nu vet också jag att det naturligtvis är svårt att börja peta i femåriga program. Men det kan ändå finnas skäl att peka på att dessa formuleringar finns med i alla s.k. auktoritativa papper och i de beslut som har fattats. Nu är det inte bara jordbruket som får nya villkor och hamnar i en ny verklighet när vi är med i EU, utan det gäller naturligtvis också på miljöområdet. I den rapport som skrevs inför medlemskapet - EU, EES och miljön - skrev utredarna mycket tydligt att det nu gäller att förankra miljöbesluten i en europeisk verklighet. Detta förtjänar litet eftertanke även i dag, därför att vi måste naturligtvis se på miljöfrågorna som hörande hemma i en europeisk verklighet på ett helt annat sätt än tidigare. Det innebär att vi måste tackla kemikaliefrågan och frågan om varuflödet och att vi måste arbeta med frågan om luftföroreningarna på ett helt annat sätt än tidigare. En del tecken tyder väl på att denna politiska process har börjat komma i gång. Litet saknar man kanske det vassa, uddfyllda angreppssättet. Engagemanget från svensk sida bör naturligtvis öka. Men en del tecken är ändå positiva. Nu räcker det inte med att ha ett arbete med en europeisk helhetsbild, utan vi måste naturligtvis också skicka det svenska budskapet genom att hantera frågorna rätt på hemmaplan. Här intar några frågor en alldeles speciell roll. Den första är frågan om skatteväxlingen, som självfallet måste få en svensk hantering insatt i ett europeiskt perspektiv. Jag är övertygad om att det finns starka miljöengagerade krafter i Sverige som kommer att medverka till att den processen drivs framåt. Den andra frågan är kretsloppsarbetet, där vi bör gå före och se till företagen tar ett tydligt producentansvar som ett nav eller en motor i kretsloppsverksamheten. Den tredje frågan som börjar bli alltmer, som det heter, brännande aktuell är hanteringen av kärnkraftens avveckling. Här har några andra europeiska länder visat kraften att gå före genom att genomföra folkomröstningar och stänga av kärnkraften. Goda exempel på detta är ju Italien och, numera som EU land, också Österrike. Där har man genomfört folkomröstningar där man utfärdat löften, och därefter har man fullföljt löftena och avvecklat kärnkraften. Nu är det inte bara politiker som skall ta till sig den nya europeiska verkligheten, utan det skall naturligtvis även näringslivet göra. Man ser med litet förvåning på delar av näringslivet som ännu inte har förstått möjligheterna att utnyttja den kvalitet som ett miljöengagemang och en miljökompetens innebär i sin produktion och i sina varor för att därmed utnyttja det som är början till en växande och starkt expanderande grön marknad. Det är ett villkor som man kan ställa på näringslivet. Då landar vi politiker och näringslivet på samma iakttagelse, nämligen att man skall vara medveten om problemen som EU medlemskapet innebär men att man nu skall utnyttja alla möjligheter.
Herr talman! Lennart Daléus är ledsen över att höra att jag kritiserar något i uppgörelsen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det är i så fall motiverat att jag gör det. Jag beklagar att man inte kom längre. Sanningen när det gäller jordbrukspolitiken är att partierna i jordbruksutskottet, förutom Socialdemokraterna och Centerpartiet, var beredda att gå längre i linje med det förhandlingsresultat som uppnåddes i och med EU. Det var faktiskt Olof Johansson och Karl Erik Olsson som tillsammans med Ulf Dinkelspiel förhandlade fram detta avtal. Men det har ni faktiskt delvis frångått när det gäller miljön. När det gäller jordbruket var vi beredda att gå längre. Men där gav ni efter, vilket man naturligtvis får vara beredd att göra för att nå en uppgörelse. Men det är en risk som ni själva tar. Lennart Daléus säger att han inte tror att min kritik är förankrad. Jag tror att man ändå måste vara beredd på kritik om man ger avkall på de intentioner som man har förhandlat fram. Så enkelt är det, Lennart Daléus. Vi är beredda att stå fast vid det förhandlingsresultatet och jobba vidare. Nu är frågan: Kommer Centerpartiet att medverka till att man breddar basen för miljöåterföringen nästa år? Det här året är redan förspillt. Man har förlorat många miljoner. Vi hoppas nu att Lennart Daléus medverkar till att vi kommer längre nästa år.
Herr talman! Ingvar Eriksson gör inte en riktig verklighetsbeskrivning av vad som hände. Före detta beslut hade LRF protestmöten, skickade budkavlar runt landet, och det var en rejäl och tydlig folkstorm därför att det förslag som man såg var på väg att bli verklighet inte var rimligt när Sverige hade blivit medlem i den europeiska unionen. Sedan gjorde Socialdemokraterna och Centern en uppgörelse som var bra och som sedan väsentligen har applåderats av alla som tidigare var tveksamma. Uppgörelsen kom ju till därför att vi lyckades sammanjämka åsikter. Vår inställning var att den svenska ekonomin inte tålde hela det utnyttjande som Ingvar Eriksson talar om. När proteststormarna och kritiken i övrigt har tystnat undrar man litet grand över att kritiken finns kvar hos några företrädare i ett parti i denna kammare. Att säga att man var ledsen var kanske att säga för mycket, men jag är i alla fall inte orolig för att detta skall resultera i något problematiskt för det svenska jordbruket efter denna uppgörelse. Huruvida vi skall vara med om att utöka utnyttjandet av den här ramen nästa år vet jag inte. Det får samhällsekonomin och miljöbehovet utvisa, vilket står i dessa dokument. Jag har svårt att peka på något sådant i dag.
Herr talman! Det är riktigt att de förändringar som kom till stånd i uppgörelsen var förändringar som gick i vår riktning och i den förra regeringens riktning. Därvidlag hade vi inget att erinra eller kritisera. Men man kom inte ända fram. Jag är övertygad om att om man i utskottet hade velat ha en bredare uppgörelse hade en sådan varit möjlig, och resultatet hade blivit starkare. Men nu valde man att göra upp bakom ryggen på utskottet i övrigt. Det är sanningen, Lennart När det gäller fortsättningen har vi på område efter område upplevt att Centerpartiet sufflerar Socialdemokraterna. Det är oroande, därför att om vi vill ha en inriktning på borgerlig grund är det viktigt att vi försöker komma gemensamt framåt. Min fråga om fortsättningen när det gäller utnyttjande av ramen är därför mycket viktig. Vi är beredda att göra upp på en bred linje som leder i rätt riktning. Vi tror att det var olyckligt att man missade miljöpengar under det första året. Vi får hoppas att det blir en förändring nästa år.
Herr talman! Ingvar Eriksson talar om att en inriktning på borgerlig grund skulle vara ledstjärnan. För oss är ledstjärnan att man skall komma fram till kloka beslut. Om det sedan sker genom att de borgerliga partierna samverkar, vilket ofta är fallet, är det bra. Men om det, som denna gång, sker genom att vi kommer överens med Socialdemokraterna är det också bra. Resultatet blev bättre än ursprungsförslaget genom denna uppgörelse, vilket vi naturligtvis är mycket nöjda med. Jag är mycket miljöengagerad och anser att miljöfrågorna är stora, viktiga och avgörande i samhällsarbetet. Men det hindrar inte att det även finns en del ekonomiska realiteter. Och det fanns faktiskt inte utrymme för att man under det första året utnyttjade hela ramen. I efterhand kan man också se att det kanske inte ens fanns behov av det. Sedan kan jag tycka att det är tråkigt att det är svårt att ändra femårsprogram och att detta alltså delvis blir styrande för de kommande fem åren. Men det får man leva med. Man får göra ansträngningar om ekonomin tillåter och om miljöbehovet finns. Jag kan alltså lova att om ekonomin tillåter och miljöbehovet finns kommer vi att anstränga oss för att försöka få en höjning inom ramen. Men jag kan inte säga något om detta i dag. Jag är inte så synsk. I dag verkar det som om man har fått ut så mycket pengar som mottagarna har förmått att ta emot. Det tycket jag är bra. Jag tycker att det här miljöprogrammet har en bra inriktning. Om det går att utvidga senare, får vi diskutera nästa år. Men jag är inte säker på att ekonomin klarar allt som vi skulle vilja göra. Och jag vet inte hur miljöbehovet kommer att se ut nästa år och vad som är möjligt inom femårsprogrammet.
Herr talman! Ibland framställs det som om Sverige skulle vara så unikt för att man inte utnyttjar hela den framförhandlade ekonomiska ramen. Men så är det naturligtvis inte. Det finns gamla medlemsländer inom EU som inte alls har denna typ av inslag. I vårt grannland i öster, nämligen Finland, har man nu bytt regering och tillsatt en jordbruksminister som är opolitisk, därför att det var så kontroversiellt att skära ned inom jordbruket där, vilket man nu är på gång att göra ganska kraftigt. Det var inget politiskt parti som orkade ta på sig den rollen. Också i det perspektivet är det glädjande att vi i vår riksdag har orkat göra det och har fått en så pass stabil majoritet för den här politiken. Det är också bra att det är ett femårsprogram, eftersom jordbrukarna då vet vad de har att rätta sig efter. Det är något som man har efterlyst mycket länge. Jag menar att miljöprogrammet, som det har kommit att utformas och nivån på pengarna, innebär ett lyft för miljöpolitiken inom jordbruket. Det består av tre områden: Det första är öppna landskap och vall och betesstöd, vilket är mycket bra för den biologiska mångfalden. Det andra är att särskilt miljökänsliga områden skall kunna få stöd. Och det tredje är den ekologiska produktionen. En helt enig riksdag har sagt att senast år 2000 skall minst 10 % av det konventionella jordbruket vara omlagt till ekologisk produktion. Det finns nu mycket goda utsikter för att detta kommer att ske med den tredje delen i detta miljöprogram. Jag kan inte låta bli att kommentera det som sades om att Centerpartiet och sossarna skulle ha gått bakom ryggen på utskottet. Jag kan försäkra att vi socialdemokrater talade med både Folkpartiet och Vänsterpartiet, men inte med Moderaterna, eftersom vi bedömde det som ganska lönlöst. Men vi fann att Centern var mest intressant.
Fru talman! Jordbruksministern berörde nu återigen femårsprogrammet. Det kunde kanske vara lämpligt att jordbruksministern bekräftade att det både i uppgörelse och kanske också i riksdagsbeslut finns en ventil om vad som kan ske om samhällsekonomin medger det och miljöbehovet finns. Jag vet att det är svårt att närmare ange detta i ett femårsprogram, men eftersom Ingvar Eriksson hakar upp sig på möjligheterna att agera i fortsättningen, skulle det kanske verka rensande i debatten om Margareta Winberg kunde kommentera detta.
Fru talman! Det är bara att läsa innantill i utskottsbetänkandet, som ju är offentligt. Där står det som Lennart Daléus nu säger. Det kan också Ingvar Eriksson läsa. Vi kan sedan alltid diskutera när samhällsekonomin är sådan att denna ventil skulle kunna utlösas.
Fru talman! Margareta Winberg säger att det var lönlöst att besvära sig med att försöka göra upp med moderaterna. Men, Margareta Winberg, ni försökte ju inte. Sanningen är den att ni arbetade bakom ryggen på oss i utskottet. Margareta Winberg tar också upp återflödet av miljöpengar från EU. Tidigare sade ni att vi inte har råd att ta emot det. Vi har ändå förhandlat oss fram till en ram. Man har ju lurat svenska folket. Medlemsavgiften blir ju inte lägre, Margareta Winberg, därför att vi inte utnyttjar det som vi har förhandlat fram. Det är det som vi moderater beklagar. Att det kanske inte verkar meningsfullt att göra upp med oss kan bero på att vi står fast vid den linje som vi har hävdat.

Fru talman! Ingvar Eriksson är så pass gammal i riksdagen att han vet hur arbetet bedrivs. Han är också, inte minst med tanke på de våndor och mödor som fyrpartiregeringen hade, väl medveten om att man måste diskutera med varandra för att få någonting som liknar en majoritet. Vi har inte egen majoritet i kammaren, och vi måste därför alltid tala med andra partier om de beslut som skall fattas. Så gjordes också den här gången. Konstigare än så är det inte. Jag tycker att det är litet fult att kalla detta att gå bakom ryggen på någon. Vad gäller att vi inte talar med moderaterna visar denna debatt, liksom alla andra debatter som Ingvar Eriksson och jag har haft i det här ämnet, att vi inte kommer överens. Ni har alltid mera pengar till jordbruket än vad vi har, eftersom våra respektive prioriteringar är olika. Det sades vidare att vi skulle ha lurat svenska folket. Jag tror inte att det var frågan om 1,5 miljarder,
Fru talman! Jag kan bara beklaga att de diskussioner som ni förde på andra håll inte ledde ända fram. Det är ändå så att återflödet av pengar till Sverige skulle ha kunnat skapa miljövinster och nya jobb, och det har vi inte gott om i Sverige. Mot den bakgrunden beklagar vi det som skett. Vi hade vidare i vårt budgetförslag klar täckning för de förslag som vi har lagt fram här i riksdagen.

Fru talman! Nyligen nåddes vi av uppgifter från Världshälsoorganisationen om att upp till flera hundratusen människor i Europa får sina sjukdomar i luftrören förvärrade på grund av svavelutsläpp i luften. Barnen drabbas av ökade luftvägsbesvär av kväveoxidutsläppen. Nästan hundratusen barn per år berörs av detta. Detta kan vi i Folkpartiet aldrig acceptera. Svavelutsläppen måste minimeras och kväveoxidutsläppen elimineras. Det handlar om våra barns och barnbarns framtid. Fru talman! Hotet om en galopperande växthuseffekt är en av vår tids viktigaste och svåraste miljöfrågor. För en månad sedan kom uppgifter från IPCC, som är en vetenskaplig panel under FN, att de samlade forskarrönen nu tydligare än tidigare visar att vi har fått en global temperaturhöjning till följd av koldioxidutsläppen. Den skepsis som tidigare funnits bland forskare kan man nu avskriva. Effekterna av en global temperaturhöjning är svåröverskådliga. Det kan handla om allt ifrån stigande havsytor till kraftiga stormar och förändrade havsströmmar. Växthuseffektens konsekvenser för nationer och enskilda individer kan bli katastrofala. För mig som socialliberal är det självklart att starkt reagera. Miljontals människor riskerar att få sin frihet inskränkt av den hotande växthuseffekten. Hälsa, drömmar och livschanser slås i spillror. I spåren av klimatförändringsproblematiken - inte bara i de värsta scenarierna - kan man skönja konflikter om naturresurser och inskränkningar i demokratiska fri och rättigheter. Det krävs inte så mycket till för att det här skall ske. Fru talman! Vi liberaler vill bygga ett samhälle där kretsloppen sluts och där mångfalden värnas, ett samhälle där den enskildes hälsa, handlingsfrihet och livschanser inte hotas av ekologisk kollaps. Vad som nu skulle behövas är ett kraftfullt ledarskap och internationellt agerande, men tecknen är inte särskilt goda. Just nu är det inte mycket som tyder på framgång. Partskonferensen för klimatkonventionen har inte lyckats nå fram till bindande överenskommelser. Europeiska unionen diskuterar en koldioxid och energiskatt men har svårt att enas, eftersom de mest motsträviga får bestämma takten. Här i Sverige vann motståndarna till ett europeiskt samarbete stora framgångar i valet till Europaparlamentet. Den socialdemokratiska regeringens inställning är negativ eller oklar i frågan om att ta bort vetorätten för miljöskatter i EU. Jag har fått ett skriftligt frågesvar från miljöministern där hon avslöjade att hon hade ett intresse för detta och att hon var beredd att arbeta för att vetorätten skulle avskaffas. Men osäkerheten om vad resten av regeringen vill finns fortfarande kvar. Regeringen verkar inte vilja ta tag i problemet med växthuseffekten. I regeringsförklaringen prioriterar statsministern fyra andra viktiga miljöfrågor, nämligen försurningen, kemikalierna, kretsloppsanpassningen och naturvården. Det är mycket viktiga frågor, men växthuseffekten nämns inte en enda gång. Jag tycker att det är allvarligt, fru talman. I en av de stora framtidsfrågorna duckar regeringen. Åtgärder mot utsläppen måste för att bli framgångsrika vidtas på en internationell nivå. Det vore bra om vi nu kunde använda oss av EU i det här sammanhanget, för att sedan kunna dra med oss hela världssamfundet. EU-kommissionen har ju ett förslag om energi och koldioxidskatt, vars genomförande - som jag redan har nämnt - tyvärr bromsas av ett litet antal medlemsländer. Vi i Folkpartiet tycker att det är fel, och vi vill att vetorätten mot miljöavgifter skall avskaffas. Det är inte bara Socialdemokraterna som har gått emot oss, utan märkligt nog säger också Miljöpartiet nej. Jag tycker att det är konstigt att miljöpartisterna säger nej nu, när vi kan stärka samarbetet om miljöfrågorna i Europa och när vi vi har chans att börja fatta beslut som verkligen förbättrar miljön. Deras svar är: Vi vill att Sverige skall lämna EU. Det är säkert, fru talman, många både här i kammaren och ute i Sverige som undrar hur Miljöpartiets politik skall kunna leda till en bättre miljö och hur den över huvud taget skall kunna påskynda internationella åtgärder mot växthuseffekten, om man inte ens vill vara med i samarbetet. Nu har väl lyckligtvis Miljöpartiet inte så stort inflytande över de här frågorna, men jag tycker att regeringens inställning är mer illavarslande. Är man intresserad av växthuseffekten? Vill man arbeta för en obligatorisk koldioxidskatt i EU:s medlemsländer? Har miljöministern möjligheter att påverka finansministern, som måste ta sig an de här frågorna? För oss liberaler handlar medlemskapet om att bekämpa den miljöförstöring som är ett hot mot människors frihet. Fru talman! EU måste och skall bli världens bästa miljöorganisation. Det handlar om våra barns och barnbarns framtid.

Fru talman! Jag tror inte att Eva Eriksson har läst vår EU-strategi, vilket förvånar mig eftersom vi har haft ett gott samarbete om den. Där är försurningsoch klimatfrågor upptaget som den första punkten. Sverige har också varit drivande när det gäller koldioxidskatten, eftersom det är ett av de viktiga exemplen på hur vi kan påverka klimatfrågorna. Vi har varit drivande dels genom att själva införa en koldioxidskatt och därmed föregå med gott exempel, dels genom att driva frågan om en koldioxidskatt i EU. Både miljöministern och finansministern har drivit frågan om en koldioxidskatt i EU. Däremot är det viktigt att vi får en avgränsning mellan miljöavgifter och övriga skattefrågor så att vi inte sätter Sverige i en situation där även skattefrågorna i allmänhet blir harmoniserade inom EU.
Fru talman! Det gläder mig att miljöministern har agerat som hon har gjort tidigare. Jag sade också det i mitt inledningsanförande. Min fråga gäller hur man kommer att agera när Spencerrapporten nu snart ligger på kommissionens bord. Den skall behandla koldioxidskatter. Förslaget har vattnats ur och blivit ett förslag om en frivillig skatt. Kommer miljöministern och finansministern att kräva att det skall vara en obligatorisk skatt, eller kommer man att acceptera den rapport som nu kommer att föreläggas? Det är en viktig fråga. Det är en tydlig markering. Jag tycker att det vore bra om miljöministern eller Sveriges regering - det kanske är finansministern eftersom det gäller miljöavgifter som fortfarande räknas som skatter - tidigt markerar att vi från Sveriges sida inte kan tänka oss att överge positionen att skatten skall vara obligatorisk för varje medlemsland.

Fru talman! Jag tänker börja med att tala om att Vänsterpartiet naturligtvis ser att ett internationellt samarbete när det gäller miljöfrågorna är det absolut viktigaste. Det är det vi alltid har sagt. Sverige kan inte som enda land i världen jobba hårt med miljöfrågorna. Det skulle aldrig fungera. Det tror jag att de flesta är överens om. Det som är intressant är ju vilka spelregler vi har att rätta oss efter. Vilket lagutrymme har vi i dag för att jobba med miljöfrågorna? Jag tycker faktiskt att debatten hittills i dag mest har bestått av fina ord som inte betyder någonting. Fina ord kan vi alla säga, men det som är viktigt är ju att konkretisera frågorna kring EU och miljöpolitiken. Det är där Sverige har ett jättestort problem i dag. Det vi säger och det vi gör hamnar ofta i direkt konflikt. Vi har t.ex. skrivit under Riodeklarationen. Vi har lovat att prioritera biologisk mångfald. Samtidigt bygger vi i dag ut vägar, vilket ökar kväveutsläppen. Bilismen ökar, och vi får stora problem med både växthuseffekt och biologisk mångfald. Det är det som är problemet i dag. Jag tänker försöka konkretisera debatten och diskussionen i dag på två stora områden som direkt berörs av EU:s lagstiftning. Det ena handlar om återvinningssystem och avfallspolitik. Det finns ett EG-direktiv om förpackningar och förpackningsavfall som antogs i slutet av 1994 och som träder i kraft i juni 1996. Det direktivet syftar till att minska materialanvändning vid tillverkning av förpackningar. Det som är intressant i direktivet är att minst 50 % och högst 65 % av vikten av de förpackningar som kommer ut på marknaden skall återvinnas. Förpackningsavfallet skall materialåtervinnas till minst 25 % och högst 45 %. Dessa kvoter skall vara uppfyllda till år 2001. Det som också är intressant i detta direktiv är att återvinning innefattar energiutvinning. Däremot innefattar det inte begreppet återanvändning. De produkter som man återanvänder får alltså inte räknas in i dessa kvoter. Det kanske är bra, eftersom våra svenska nuvarande mål innebär att 95 % av alla standardförpackningar av glas - öl och läskflaskor - skall återvinnas. Sverige skall återvinnas. För aluminiumburkar gäller också 90 %. Det finns flera exempel på detta. Det som är intressant är att alla dessa svenska målsättningar ligger utöver EU:s ram. Som jag tolkar EG-direktivet, vår tillämpning i Sverige och våra svenska målsättningar bryter vi mot EU:s lagstiftning på detta område. Vill man få tillstånd att överträda de maximinivåer som gäller insamling och materialåtervinning måste man vända sig till kommissionen. Detta extra undantag får absolut inte innebära ett dolt handelshinder. Varje land får använda sina egna ekonomiska styrmedel. Jag har funderat på om de nationella pantoch återvinningssystemen kan bli ett handelshinder. Vi har alla olika typer av flaskor och olika typer av förpackningar i EU:s länder. De skall kunna transporteras och säljas i alla olika länder. Skall vi t.ex. kunna lämna in danska flaskor i det svenska pantsystemet? Urholkar vi inte förtroendet för dessa system när det kommer in nya förpackningar på marknaden som vi inte kan återvinna genom de svenska systemen? Det är detta jag tror håller på att hända. Det är väldigt viktigt att vi har ett starkt förtroende för det miljöarbete vi driver. Den andra område jag tänkte ta upp är koldioxidskatten. Eva Eriksson tog också upp frågan, och Anna Lindh har kommenterat den. Jag tycker att det känns bra och förtroendeingivande att vi driver dessa frågor väldigt hårt. Det är kanske viktigast att försöka dela upp direkta skatteregler och miljöavgifter. Det absolut viktigaste är att alla former av miljöbeslut gäller miniminivåer och att de enskilda länderna alltid har en möjlighet att gå vidare och jobba hårdare med de miljöfrågor som de vill driva. Man skall använda § 130 S - tror jag - i stället för § 100 A. Det är en väldigt viktig skillnad i dessa stora miljöfrågor. Till sist vill jag ställa en konkret fråga både till regeringens representant, som finns här i dag, och de andra riksdagspartierna. Det handlar just om de konkreta frågorna. Är vi beredda att faktiskt bryta mot EU:s lagstiftning när det gäller återvinning? Är vi beredda att göra det tills dess att vi har fått en förändring i EU:s lagar? Jag är beredd att göra det, därför att jag tycker att det är så viktiga frågor. Det handlar om återvinning men också om t.ex. koldioxidskatterna. Jag tror att det är dessa konkreta frågor vi måste börja diskutera nu. Vi kan alla prata om fina saker och säga fina ord, men det är dessa konkreta frågor som direkt gör att vi faller på eget grepp vad gäller EU medlemskapet och miljöfrågorna. Det finns många fler exempel på att de svenska målen direkt strider mot EU:s lagstiftning. Jag undrar hur vi gör då. Det är den konkreta frågan.

Fru talman! Hanna Zetterberg har noterat den stränghet med vilken den tidigare regeringen, på miljöområdet ledd av Centern, införde producentansvar - i detta fall framför allt när det gäller förpackningar - och kretsloppstänkande. Hanna Zetterberg har uppenbarligen också noterat den stränghet med vilken man förde fram begreppen återanvändning och materialåtervinning som krav i hanteringen av förpackningar. Däri ligger också svaret på Hanna Zetterbergs fråga till några av oss: Är man beredd att bryta mot EU regelverket för att genomföra de krav vi har i Sverige? Det blir naturligtvis ett obetingat "ja" från Centerns sida. Vi var beredda att göra det redan innan vi var med i EU. Vi kände till förpackningsdirektiv. När det gäller nivåer och krav på avfallsområdet var Centern med om att driva fram de nivåer och de beslut som blev den tidigare regeringens. Men det finns några frågor kvar att arbeta med. Det gläder mig att Hanna Zetterberg identifierar skillnaden mellan materialåtervinning och återanvändning å ena sidan och energiutvinning å andra sidan. Där finns fortfarande en kamp att utkämpa, nämligen kampen att se till att materialåtervinningstänkandet och återanvändningstänkandet dominerar över energiutvinningstänkandet. Hanna Zetterberg ställde en fråga till oss. Jag kan inbjuda Hanna Zetterberg till det arbete som innebär att vi också i Sverige ser till att hålla borta tankarna på att hämningslöst ägna sig åt energiutvinning när materialåtervinning och materialåteranvändning bör sättas i förgrunden.

Fru talman! Jag är väldigt glad för det ja som Lennart Daléus uttalar för Centerns räkning om att bryta mot de EU-lagar som gäller om förpackningar och återvinning förpackningar inom EU. Det intressanta med dessa lagar, och som är skillnaden gentemot de svenska, är att EU:s lagar mycket mer gäller handelshinder. Det är det som är själva motivet till att ha en övre gräns, t.ex. maxnivån på 45 %. De svenska målsättningarna, som jag tycker är bra, t.ex. målsättningen om 90 % återvinning, är något som vi skall sträva mot. Det är därför som jag vill poängtera att det finns en stor skillnad i synen på miljöarbetet inom EU och det som jag skulle vilja vara synen på miljöarbetet. Lennart Daléus talar också om att det är viktigt att vi skall återanvända mer. Det håller jag helt och fullt med om. Det som är intressant, och som jag kanske på en gång kan bolla vidare till Anna Lindh, är den EU skrivelse som vi fick i våras.
Fru talman! Det handlade om det arbete som vi i Sverige bedriver gentemot EU. Där nämner man inte återanvändning över huvud taget. Jag tror att det är något som vi måste börja arbeta för. I EG:s direktiv om förpackningar och återvinning står det inte heller någonting om återanvändning. Det ingår så att säga inte i målet. Det är också väldigt intressant. Jag tror att vi behöver arbeta mycket mer med detta.
Fru talman! Jag vill mycket kort säga till Hanna Zetterberg var bollarna ligger. Det kan också vara viktigt att veta. De svenska kraven vad gäller återanvändning och materialåtervinning för förpackningar är i form av en förordning utfärdad av regeringen grundad på renhållningslagen. Det kan vara värt att notera att om det sker förändringar i de svenska ambitionerna måste de i så fall ske genom förändringar av dessa förordningar. Jag tycker att innehållet i de förordningarna är bra. De visar vägen, och bör också visa vägen, för EU:s arbete. Jag är övertygad om att den svenska miljöministern ser det på det sättet och kommer att driva arbetet med den utgångspunkten.
Fru talman! Hanna Zetterberg inledde sitt anförande med att säga att vi säger en massa fina ord som inte betyder något. Jag vill ändå försäkra Hanna Zetterberg om att allt jag sade i mitt anförande är ord som jag menar, och jag tänker med kraft arbeta för genomföra detta. Jag vill göra det helt klart. Det som är intressant med Hanna Zetterbergs anförande är att hon tar upp frågan om miljöavgifterna och koldioxidskatterna och talar om vikten av att man räknar dem till miljöfrågor och på det sättet får bort vetorätten när det gäller miljöskatter och miljöavgifter. Den frågan togs under våren upp i kammaren. Då röstade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet emot det. Kan jag tolka det Hanna Zetterberg säger som att Vänsterpartiet nu tycker att det är riktigt att det inte skall finnas någon vetorätt när det gäller miljöavgifter och miljöskatter, dvs. att den ambition man skall ha när man inför t.ex. koldioxidskatt är att det skall vara en obligatorisk skatt som skall gälla alla medlemsländer i EU? Hanna Zetterbergs fråga om producentansvaret och om vi från Folkpartiets sida är beredda att bryta mot några lagar förstår jag inte riktigt. Det gör tydligen Lennart Daléus. I Sverige har vi en mycket hög ambition. Vi har en förordning om producentansvaret, ett fördelat ansvar. Det finns inte på samma sätt i EU. Så till frågan om vi bör ha en ambition att även i EU få implementerad denna tanke och denna förordning som vi i Sverige har ställt oss bakom. De regler som finns i EU och de beslut som är fattade där ligger ju långt över det ansvar som vi har tagit på oss i Sverige. Vore det så att det ställdes krav på att vi skall sänka vår ambition kommer jag inte att gå med på det. Om det är det svaret som Hanna Zetterberg vill ha kan jag säga att jag inte kommer att göra det.
Fru talman! När jag talade om att det har varit många tomma ord här i kammaren i dag menade jag med det inte alls Eva Eriksson anförande. Det tycker jag var ett av de bästa under dagen, om jag skall vara riktigt ärlig. Det handlade mer om dem som talade före Eva Eriksson. Jag börjar med frågan om förpackningar. Jag tolkar det som att EU:s lagstiftning står i strid med den svenska lagstiftningen. Det är därför som jag är orolig för att vi eventuellt skulle sänka våra nivåer och ambitioner vad gäller dessa frågor. Jag hoppas verkligen inte att vi kommer att göra det. Det vore mycket olyckligt. Jag kommer naturligtvis att försöka få in de svenska ambitionerna i EU:s lagstiftning, i den mån det går. Det är det som är intressant. När det gäller koldioxidskatten pekar jag på att det finns mycket stora problem. Det finns många frågor som man tar upp på dagordningen därför att miljön kräver dessa stora förändringar i vårt samhälle. Jag tror inte att man skall se det så konkret som att Vänsterpartiet inte vill att vi skall ha kvar vetorätt eller något liknande. Det handlar inte om det i just det här fallet. Vetorätten innebär så mycket mer. Däremot måste vi ta en diskussion om dessa frågor. Hur gör vi i de konkreta fallen när lagstiftande strider direkt mot miljöns krav, där enskilda länder hindras att införa olika typer av skatter eller avgifter och framför allt att gå vidare i olika typer av miljöfrågor? Det är där som jag ser att de stora problemen finns. Jag är beredd att diskutera detta för att hitta lösningar som gör att vi kan arbeta konstruktivt med miljöfrågor även inom EU, eftersom vi nu är medlemmar, oavsett om vi ville det från början eller inte.

Fru talman! Vi hör i dag ofta många som diskuterar miljön säga att miljöproblemen bara kan lösas internationellt - observera: bara. Jag menar att det inte är sant. Alla som har arbetat länge med miljöproblem vet att de måste lösas nationellt, regionalt och internationellt. Man kan inte bortse från någon nivå. Det är också därför många säger nej till EU. Det är inte något samarbetsorgan som har visat sig sätta miljöproblemen högt upp på dagordningen. De som säger att miljöproblemen bara kan lösas internationellt är ofta de som mycket starkt säger ja till EU. Om vi skall vara ärliga är det också de som inte brukar vara så intresserade av en radikal miljöproblemlösning nationellt. De brukar hänvisa till luftföroreningarna. Just när det gäller luftföroreningarna är EU ett stort problem. I en rapport som har kommit inför 1970-1990, och, hör och häpna, man räknar med att den skall fördubblas ytterligare 1990-2010, trots att just trafiken är ett av de största luftföroreningsproblemen. Sverige har inte varit bättre. Vår trafik har nästan tredubblats 1965-1995 fast vi under hela tiden har diskuterat försurningen och också sagt oss vara medvetna om att kväveoxider är en av de stora källorna till just försurningen. Sverige är det land som deponerar mest kväveoxid i Sverige. Om vi kom till rätta med de nationella problemen när det gäller kväveoxid skulle vi ha gjort mycket. Vi exporterar också lika mycket som vi deponerar i Sverige, ungefär 34 000 ton per år. Dessa problem måste alltså lösas nationellt, regionalt och internationellt. En luftförorening som jag tror att man kommer att prata alltmer om är det marknära ozonet. Här är det bara den nationella depositionen som är av betydelse, dvs. det vi släpper ut nationellt. Det är bara en nationell politik som kan råda bot på problemen. Om miljöproblemen bara kunde lösas internationellt skulle det också betyda att alla länder hade samma miljöproblem, men det har man inte alls. I Sverige är ungefär vartannat barn som börjar i skolan vid sju års ålder allergiskt eller överkänsligt. I Baltikum är siffran 6-7 %. Det är ungefär samma siffra som vi hade på 50-talet. Det finns alltså en stor skillnad. Vi kan också se att den biologiska mångfald vi hade i Sverige på 50-talet finns kvar i Baltikum. Det finns någonting som skiljer över havet. Jag säger att det som skiljer är kemikaliesamhället. Vi har enormt mycket mer kemikalier här än man har i Baltikum. Det är ett problem som i första hand måste lösas nationellt. När det gäller kemikalierna är EU ett stort problem. I EU är det svårt att föra en nationell miljöpolitik när det gäller just kemikalierna. Här är allting samordnat. De kemikalier som är tillåtna i ett land skall även vara tillåtna i andra. Ett exempel på det är att Sverige har fått en mängd undantag på fyra år när det gäller kemikalier. Det gäller t.ex. klorerade lösningsmedel, växtskyddsmedel, kadmium, arsenik, tennorganiska föreningar, kvicksilver osv. Vi har fått fyra års undantag. Om EU inte hinner ifatt oss försvinner möjligheterna att förbjuda ämnen som vi har sagt att vi inte vill ha i Sverige. EU:s politik riskerar alltså att leda till att den nationella miljöpolitiken går bakåt. Det vore oerhört allvarligt. Om man tittar på vad som har hänt nationellt i miljöpolitiken de senaste åren kan vi se att inga förbud mot nya kemikalier har kommit efter 1991. Det har inte hänt någonting. EU-anpassningen ligger som en död hand över miljöpolitiken. Vi för egentligen ingen nationell radikal miljöpolitik i dag. Det är ett av de stora problemen med EU. Detta är inte bara gnäll utan en uppmaning till miljöministern att ta tag i problemen, att inse att miljöpolitiken måste föras nationellt, regionalt och internationellt. Man får inte glömma bort att föra den nationellt. Nu finns vi i Miljöpartiet i riksdagen igen, och vi ställer upp på radikala miljöbeslut. Vi har ett samarbete runt miljöbalken som bådar gott. Men låt det inte stanna vid det! Låt oss fortsätta att föra en bra nationell miljöpolitik! Vi i Miljöpartiet blir ofta beskyllda för att vara för detaljerade, att inte bara prata i vackra ord och fraser, som Hanna Zetterberg säger, utan vilja komma ner konkret och se hur vägen ser ut för att nå de visioner som ingen säger nej tack till. Alla säger i dag att vi skall nå en hållbar ekologisk utveckling, att vi skall ha ett samhälle i balans med naturen osv. Men det är först när vi talar om hur vi skall ta oss till den visionen som vi får en radikal miljöpolitik i Sverige. Socialdemokraterna skulle aldrig drömma om att bara sätta upp mål när det gäller arbetsmarknadspolitiken och säga att vi skall minska arbetslösheten, "punkt". Där är man mycket medveten om att det är vägen till en lägre arbetslöshet som är politiken. På samma sätt är det med miljöpolitiken. Det är vägen till visionen som är miljöpolitiken. Den får inte glömmas bort. Jag vill uppmana Anna Lindh att se till att vi miljövänner, t.ex. miljöförbunden, får fel när vi säger att EU:s miljöpolitik kommer att göra att vi går bakåt i Sverige. Låt oss inte få rätt den här gången! Vi i Miljöpartiet kommer att fortsätta att lägga fram detaljerade förslag när det gäller nonylfenol, DEHP, PCB, bioackumulerande ämnen, miljöskatter, skatteväxling, tungmetaller osv. för att ge ett instrument att nå visionerna. Detta är en utsträckt hand, Anna Lindh. Ta den! Låt oss få en nationell miljöpolitik som dock inte förglömmer att vi naturligtvis även måste agera i EU! Det tycker vi i Miljöpartiet. Vi måste också agera i alla de tusentals förbund där vi jobbar internationellt med miljöpolitik. Glöm inte den nationella politiken! Utan den får vi aldrig en förändring till stånd.
Fru talman! Jag blev bara litet nyfiken. Gudrun Lindvall brukar ibland säga att vi gjorde uppgörelsen med Socialdemokraterna på jordbruksområdet bakom ryggen eller vid sidan av de andra partierna. Det brukar Gudrun Lindvall säga med en viss kritik. Nu sade Gudrun Lindvall något som gjorde mig litet nyfiken just mot den bakgrunden. Hon berättade att Miljöpartiet och Socialdemokraterna - eller regeringen och miljöministern, jag kommer inte ihåg vilket - har ett gott samarbete när det gäller miljöbalken. Det är ju ett förslag som skall komma så småningom genom att en utredning blir klar, en proposition läggs fram och allt det vanliga. Jag undrar bara om Gudrun Lindvall kan lyfta litet på förlåten och berätta litet om innebörden av det här samarbetet, innehållet i det och riktlinjerna för arbetet. Det vore spännande att få reda på så att vi slapp att gå bakom ryggen på varandra.
Fru talman! Ja, Lennart Daléus, vi har debatterat hur jordbruksuppgörelsen gick till många gånger i den här kammaren, och det vet ju alla. Lennart Daléus försökte få med flera partier, men jordbruksministern valde bara Centern, LRF höll jag på att säga. Anledningen var kanske att man ville slippa kritiken från LRF. Jag övertygad om att om jordbruksministern och Miljöpartiet hade gjort exakt samma uppgörelse hade kritiken från LRF varit förödande. Samarbetet runt miljöbalken har skett fullkomligt öppet. De diskussioner vi har haft har förts på jordbruksutskottets möten. Vi har sagt att vi stöder det förslag som Socialdemokraterna har lagt fram, nämligen att återremittera miljöbalken och återgå till det förslag som fanns innan den borgerliga regeringen satte klorna i det hela och förstörde det förslag till miljöbalk som fanns. Ensamutredaren Petri kommer att vara med på jordbruksutskottets möte om några veckor. Jag är övertygad om att Lennart Daléus kommer att få alla frågetecken uträtade då.
Fru talman! Det är riktigt att vi har pratat om jordbruksuppgörelsen tidigare i kammaren. Jag kommer också ihåg vad vi sade då. Det skall vi inte upprepa. Det är bara trams att Socialdemokraterna har gjort en uppgörelse med LRF. Det var med Centerpartiet som Socialdemokraterna gjorde upp. Men den delen kan vi lämna därhän. Av det Gudrun Lindvall berättar är det "bara" det som sker i utskottet och de utfrågningar som vi kan åstadkomma med Carl Axel Petri, som ju är enmansutredare, som hon syftade på när hon sade att man har ett gott samarbete med Socialdemokraterna. Om hon kan bekräfta det, finns det naturligtvis inget ytterligare att berätta. Om det finns någonting annat vore det spännande att få reda på det.
Fru talman! Jag vill också understryka det Gudrun Lindvall säger att man skall ha ett nationellt, regionalt och internationellt, och inte minst lokalt, miljöarbete. Den enskilde individens engagemang i miljöfrågor skall vara ledande. Detta kommer att vara kraften och vapnet i en framtida miljöpolitik. Det håller jag med om. Det finns ju inga konflikter i den frågan. Det står vi säkert alla bakom. Men jag måste ändå ställa en fråga till Gudrun Lindvall. Hon säger att det är viktigt med internationellt samarbete. Det är viktigt att man nu använder sig av de möjligheter man har. Är det så att Miljöpartiet nu tycker att vi skall vara medlemmar i EU?
Fru talman! Jag vet att Eva Eriksson var med mycket i den diskussion som föregick valet till EU parlamentet eftersom Eva Eriksson var en av kandidaterna. Jag kan naturligtvis upprepa vad Miljöpartiet sade då. Miljöpartiet anser att Sverige skall lämna den europeiska unionen snarast möjligt. Så länge vi är med i den skall vi göra allt för att göra den till den miljöunion som man brukar hävda att den är, men som den i dag är otroligt långt ifrån. Det är väl ingen slump att den samarbetsorganisation som finns mellan de olika miljöorganisationerna har gått ut och sagt att vi måste se till att börja driva miljöfrågor i EU. Som det ser ut i dag, går det bakåt. Om vi gemensamt kan arbeta för att EU i alla fall inte skall fortsätta att gå bakåt har vi kommit någonstans på vägen. Det har blivit oerhört mycket svårare att driva en radikal och bra miljöpolitik i Sverige efter det att vi blev medlemmar. Om vi inte kan ändra det - men det hoppas jag att vi kan - är det en anledning för mig att definitivt inte fortsätta att vara med.
Fru talman! Jag måste ställa frågan en gång till. Säger Gudrun Lindvall nu att Miljöpartiet tycker att vi skall vara medlemmar i EU?
Fru talman! Jag säger att Miljöpartiet anser att vi skall lämna den europeiska unionen snarast möjligt. Man kan också diskutera hur länge den svenska riksdagen kan anse att vi skall fortsätta att vara medlemmar när vi ser hur opinionen svänger. Mer än 60 % säger i dag nej till ett medlemskap. Men så länge vi är medlemmar i den europeiska unionen kommer vi att göra allt för att se till att det fattas bra miljöbeslut där. På samma sätt driver vi att bra miljöbeslut skall fattas i alla andra sammanhang där vi diskuterar med andra stater. Men ett medlemskap i unionen rimmar mycket illa med den radikala miljöpolitik som vi anser att vi skall föra i Sverige och i världen i övrigt.

Fru talman! Den närmaste anledningen till att vi debatterar i dag är den regeringsförklaring som statsministern läste upp i denna talarstol förra veckan. Det var med intresse som vi som är engagerade i miljöpolitik lyssnade på vad som skulle sägas i detta nio sidor långa dokument: Vad hade miljöministern kunnat bidra med? Av dessa nio sidor handlade en fjärdedel om miljöpolitik, och det är vackert så. Av denna fjärdedel handlade två rader om ambitionsnivån inför EU:s miljöpolitik. Låt oss ta fram luppen och se vad regeringen säger: "Ambitionsnivån inom EU:s miljöpolitik måste höjas. Försurningen, kemikalier, kretslopp och naturvård är prioriterade områden för Sverige." Jag tycker självklart att alla områden inte kan vara prioriterade när Sverige vill driva en tuff miljöpolitik vid EU:s regeringskonferens 1996. Jag har inget att invända mot att regeringen prioriterar försurning, kemikalier, kretslopp och naturvård. Jag kan visserligen förundra mig över att åtgärder mot försurning skall vara prioriterade i EU, medan den socialdemokratiska regeringen i Sverige skär ned kalkningen av försurade sjöar. Det finns ingen konsekvens i det. Liksom Eva Eriksson och andra tidigare i debatten, saknar jag som kristdemokrat engagemanget för en hållbar klimatstrategi i regeringsförklaringen. Klimatförändringarna är ju ett av de allvarligaste miljöhot som mänskligheten står inför. Miljöministern har också fått gå i svaromål där. Men när det gäller de prioriterade områdena aviserar inte heller regeringen att EU skall prioritera projekt som leder till förbättrad miljö i Öst och Centraleuropa. Enligt kristdemokraternas mening har Sverige ett särskilt ansvar att lyfta fram vårt närområde med de stater som har Östersjökust, och det är de baltiska staterna, Ryssland och Polen. Men inte heller Östersjöns miljö anger regeringen som prioriterad. Något annat var väl heller inte att vänta, eftersom regeringen i våras skar ned anslagen till förbättring av Östersjöns miljö. I detta anförande vill jag särskilt lyfta fram behovet av att prioritera den biologiska mångfalden vid EU:s regeringskonferens 1996. Trots att Sverige har ett rikt naturliv hotas i dag 5-10 % av landets vilda djur och växtarter. Mångfalden i naturen minskar hela tiden, men takten har ökat under senare tid. Jämfört med den europeiska kontinenten har Sverige en stor andel våtmarker, som innehåller ett mycket rikt växt och djurliv. När nu många arter som flyttar - fåglar, fladdermöss och fjärilar - minskar, så är orsaken att söka i det tryck som finns på naturen i europeiska länder nere på kontinenten. Detta har Sverige ett ansvar att påtala. Förutom vilda djur och växter bör också den biologiska mångfalden gälla gamla lantraser och kulturväxter. I och med EES-avtalet förband sig Sverige bl.a. att följa EU:s regler för köksväxtfröer, dvs. grönsaksfröer. För att en frösort skall få säljas måste den finnas upptagen på en officiell sortlista, antingen i något EU-land eller på EU:s gemensamma sortlista. För att komma upp på en sortlista måste någon gå in som ägare, vilket är kostsamt. Om en sort inte står upptagen på listan får den inte säljas eller marknadsföras. Dessa regler gynnar de stora fröfirmorna, som ser mest till försäljningsvolymen. Totalt sett blir avgiften lägre ju färre sorter man för i lager. Argumentet att EU:s regelsystem skulle innebära en kvalitetssäkring håller inte för att försvara att kraven ställs på fröer också för hobbyodling. De kvalitetskrav som större odlare ställer om hög avkastning och samtidig mognad är inte relevanta för hobbyodlaren, som i stället ser mer till smak, härdighet mot köld samt resistens mot skadeinsekter och sjukdomar. Reglerna innebär i princip att hälften av sorterna försvinner inom kort, när de nya EU-bestämmelserna träder i kraft på allvar. Hittills har närmare 2 000 sorter försvunnit inom EU-länderna, i praktiken för alltid. Med dessa sorter raderas unika gener bort från vårt kulturarv, gener med egenskaper som kunde ha blivit livsviktiga, t.ex. vid en fruktad dramatisk klimatförändring, som vi har debatterat tidigare i dag. Enligt det avtal som Sverige tecknade med EU är det dock möjligt att göra ett undantag från regelverket om "särskilda skäl" föreligger. Vi kristdemokrater hävdar att Sverige bör verka för ett sådant generellt undantag för portionsförpackat frö avsett för husbehovsodlare. Chanserna för att få gehör för en sådan regel bör vara goda, då även andra EU-länder är missnöjda. Dessutom har EU-länderna slutit upp bakom Agenda 21 och åtagit sig ett ansvar för att skydda den biologiska mångfalden och dess genetiska rikedom. Avslutningsvis, fru talman, anser vi kristdemokrater att Sverige har ett särskilt ansvar att driva miljöfrågorna i EU. De viktigaste kraven som Sverige bör driva inför regeringskonferensen är beslutet om att miljöskatter skall tas med kvalificerad majoritet, att man stärker miljögarantin och att ett nytt energifördrag skapas. För att göra det möjligt att driva ett dynamiskt och offensivt miljöarbete är det nödvändigt med en vidgad offentlighet, ökade möjligheter till insyn och dialog mellan medborgare och beslutsfattare.
Fru talman! Just frågan om Baltikum och samarbetet runt Östersjön är ett slående exempel på att miljösamarbetet måste ta andra former än EU. När det gäller Östersjöproblematiken måste miljösamarbetet utföras av de stater som finns runt kusten, och alla är inte EU-medlemmar än. Ett sådant samarbete får inte komma till korta på grund av EU. Det var två saker i Tuve Skånbergs anförande som jag reagerade på. För det första undrar jag vilja fjärilar som flyttar. Jag känner till att amiral och tistelfjäril flyttar hit på sommaren, men det är en vuxengeneration, som dör här. Finns det några andra? Ge mig gärna exempel på fjärilar som flyttar fram och tillbaka! Det här är ganska slående. När det gäller biologisk mångfald har jag upptäckt att ganska många riksdagsledamöter inte har någon egen erfarenhet av det som de pratar om. För det andra gällde det fröer i EU. Miljöpartiet har motionerat om precis det Tuve Skånberg pratade om, nämligen att vissa frösorter försvinner i och med att EU-reglerna måste gälla. Faktum är att vi också hade en reservation där vi tog upp exakt det som Tuve Skånberg nämnde, när vi behandlade betänkandet om det svenska miljöarbetet i EU. Det intressanta var att vi i omröstningen fick stöd av Folkpartiet men att kds lade ned sina röster. Jag hade tidigare talat med kds och frågat om man tänkte stödja vår reservation, då man också hade haft ett liknande yrkande i en motion. Kds har ju inte representation i jordbruksutskottet. Det verkar mycket underligt att Tuve Skånberg nu står och talar för det som han inte stödde i vår reservation i våras. För oss är det saken som är viktigast, men för kds kanske det är viktigast att partiprofilera sig. Det är osmakligt att Tuve Skånberg nu diskuterar någonting som han inte ville stödja när det behandlades i våras.
Fru talman! Gudrun Lindvall skärper tonen och säger att vi skulle ha dåligt samvete när det gäller Östersjöländerna. Så är det inte alls. Gudrun Lindvall bör vara medveten om att vi har motionerat om stöd just när det gäller Östersjön och stöd till östländerna, speciellt Baltikum. Är det inte Gudrun Lindvall som bör rannsaka sitt samvete och sitt partis agitation när det gäller ansvaret för att släppa in Öst och Centraleuropa i EU-samarbetet? Dessa länder står och knackar på dörren och vill komma in, medan Gudrun Lindvall och hennes parti säger att de för närvarande inte kan beredas utrymme. Vi vill aktivt släppa in speciellt Baltikum, mycket för att säkra deras demokrati men också för att hjälpa dem i miljöpolitiken. Tillsammans skulle vi kunna göra Östersjön mycket renare och bättre. Sedan hänvisar Gudrun Lindvall till att vi inte skulle ha följt hennes förslag i en motion. Vi har ordentligt redovisat vad vi vill göra. Om det finns någonting i våra motioner som Gudrun Lindvall har invändningar mot är hon välkommen att ta en saklig debatt om det.
Fru talman! Det fanns ett förslag som tog upp precis det som ni själva hade motionerat om när det gällde fröer. Den motion som ni väckte i januari följde vi upp när vi skrev motion på propositionen EU och miljön. Det förslaget avvek inte från er motion. Det förslaget följde vi upp med en reservation till betänkandet. Men trots att det där står exakt det som ni själva sade i er egen motion stödde ni inte reservationen. Det måste jag tolka så, att ni egentligen inte är intresserade av sakfrågan. Hade ni varit intresserade av sakfrågan hade ni naturligtvis gjort som Folkpartiet - tittat efter om reservationen stämde med vad ni själva ville och sedan stött vår reservation! Jag kan bara tolka det så, att det var viktigare för kds att profilera sig än att stödja kraven på att fröer inte skall behöva certifieras på det sätt som EU kräver, vilket slår ut bl.a. en väldig massa gamla köksväxter. Det har redan i dag slagit ut över 2 000 olika fröer i EU. Hur kommer det sig att kds inte stödde en reservation som hade exakt samma ordalydelse som Tuve Skånbergs eget anförande från talarstolen i dag?
Fru talman! Det är som Gudrun Lindvall sade tidigare - vi har inte representation i utskottet. Vi får i stället följa upp våra motionskrav i kammaren: Vi får läsa den reservation som ett annat parti har formulerat och välja om vi vill stödja den eller inte. Vår partigrupp valde då att inte stödja Miljöpartiets reservation, därför att den innehöll formuleringar som vi inte var till fullo nöjda med - jag kan inte redovisa dem här. Det vi står för är det jag har deklarerat här i kammaren och vad vi har motionerat om. Jag är den förste att beklaga att vi inte har respresentation i det utskott som Gudrun Lindvall känner så väl.

Fru talman! Sverige har nu varit medlem i EU i nio månader. Jag tänkte informera riksdagen om hur det har gått med den miljöpolitiska strategi som vi i mycket stor enighet har bestämt oss för. Den första punkten gäller försurnings och klimatfrågorna. De är oerhört viktiga - vi vet alla att ungefär 80 % av de sura regnen kommer utifrån. Där kan vi glädja oss åt att kommissionen redan på första miljöministermötet lovade att anta en europeisk strategi mot försurningen och att vi då får EU:s första förslag till aktionsplan nu i december. Sverige har även lyckats genomdriva skärpningar i den europeiska miljöskyddslagen; kommissionen arbetar med frågan om tillverkaransvar för bilavgaser enligt svensk modell. Sverige har också drivit frågan om obligatorisk koldioxidskatt, även om vi ännu inte har lyckats få igenom den. Den andra punkten gäller kemikalierfrågorna. Där pågår nu en översyn för att skärpa EU:s regler. Det är ett stort steg framåt om vi får en skärpning av hela Vi fortsätter under tiden det svenska arbetet med att skärpa kemikaliereglerna. Jag vet inte vad som hände under åren 1991-1994, men jag kan som exempel nämna för Gudrun Lindvall att vi bara under den här regeringens första tid har förbjudit blyad bensin. Vi har också tagit första steget mot ett totalt kvicksilverförbud. Vidare har vi i EU fått igenom en ökad öppenhet och en ökad information från myndigheter till allmänhet när det gäller kemikaliefrågor. Den tredje punkten gäller avfallsfrågorna. Hanna Zetterberg sade att svensk lagstiftning på det området skulle bryta mot EU:s lagar. Vi anser inte det! Vi anser att vi är fria att försöka leva upp till höga målsättningar när det gäller återvinning och när det gäller att arbeta för återanvändning. Vi anser inte att våra nuvarande lagar bryter mot EU:s direktiv. Som det kanske främsta exemplet på en svensk framgång skulle jag här vilja nämna förbudet mot export av farligt avfall. Det är också ett bra exempel på hur viktigt EU är i miljöarbetet. Det här är nämligen en fråga som Sverige och Danmark har drivit gemensamt - vi har försökt att få till stånd ett internationellt förbud mot att dumpa farligt avfall i östländer eller u-länder. Hade Danmark varit ensamt tror jag inte att man hade klarat det, men Danmark och Sverige lyckades tillsammans få igenom förslaget, först bland de nordiska länderna, sedan i EU och därefter som en global internationell konvention, där man både förbjuder export och nu också vad som har kallats export för återvinning och som har fungerat som ett kryphål. Detta tycker vi är en stor framgång. Den fjärde punkten gäller biologisk mångfald. Där vill jag framför allt lyfta fram en fråga, nämligen det som Sverige i fredags lyckades driva igenom på miljöministermötet: att EU globalt skall driva att vi skall ha juridiskt bindande regler för biosäkerhet och genteknik. Även här handlar det i stor utsträckning om att rädda u-länderna från experiment av internationella företag eller västvärlden. Där skall vi nu arbeta gemensamt, i EU och internationellt, för att vi skall få ett bindande protokoll om genteknik och biosäkerhetsfrågor. När det gäller den biologiska mångfalden har vi också arbetat mycket med naturvårdsfrågorna och fått kommissionen att inrikta sig mer på naturvårdsfrågorna i Östeuropa, bl.a. för att rädda de arter som finns kvar där och som inte längre finns kvar i t.ex. Sverige. Jag kan glädja riksdagen med att vi också har fått stöd till de första svenska miljöprojekten genom miljöfonden Life. Det är stöd till projekt för att rädda vitryggig hackspett och stöd till Naturvårdsverkets myrmarksprojekt. De här prioriteringarna kommer vi att fortsätta att arbeta med för att ta ytterligare steg framåt. Men jag skulle också vilja nämna några andra viktiga frågor, som kommer upp framöver. En av de stora frågorna har ni redan diskuterat, nämligen jordbrukspolitikens förändring. Jag skulle vilja beröra några andra. Den första och viktigaste tycker jag är utvidgningen österut. Kan vi få till stånd en anpassning till EU:s miljöregler i Östeuropa gör vi den största vinst för miljön som Europa totalt kan göra. Jag tycker att det är obegripligt att vissa partier - Miljöpartiet och Vänstern framför allt - inte tycker att det är viktigt att arbeta för en utvidgning av EU. Låt oss bara ta Östersjön som exempel. Har jag någon vision så är det att mina barnbarn skall kunna finna Östersjön lika ren som de i dag finner Mälaren. Östersjöarbetet är ett av de prioriterade områdena för regeringen. Det är också skälet till att Ingvar Carlsson har inbjudit regeringscheferna runt Östersjön och att vi kommer att inbjuda miljöministrarna runt Östersjön till speciella möten i vår för att diskutera Östersjöns miljö i framtiden och för att ta fram en Agenda 21 Men det skulle vara mycket enklare och vi skulle lättare komma framåt när det gäller Östersjön om alla länder runt Östersjön också vore medlemmar i EU. Det här är kanske också det viktigaste exemplet på vad regeringskonferensen skall handla om. Men det finns ju också andra frågor på regeringskonferensen som är oerhört viktiga för miljön. Sverige driver att en hållbar utveckling skall vara ett av EU:s främsta mål. Vi måste också få miljömål för alla sektorer. Det räcker inte med att miljöministrarna diskuterar miljöfrågor, utan det skall självklart också vara mål för EU:s näringspolitik. Vi tycker också att det är viktigt att man stärker miljöparagraferna i EU. Den tredje fråga som jag tror att det är viktigt att vi prioriterar framöver gäller att koppla ihop tillväxtfrågor, sysselsättning och miljöfrågor, att visa att en minskad arbetslöshet och en bättre miljö faktiskt går hand i hand. Där har de europeiska socialdemokraterna gemensamt tagit fram förslag om hur man skulle kunna göra ett plus av två minus: ta problemet med arbetslösheten, ta problemet miljöförstöring och försöka vända det till en positiv möjlighet - att satsa på nya gröna jobb. Avslutningsvis vill jag säga att vi är nöjda med arbetet i EU hittills. Vi kommer att fortsätta att lägga stor kraft vid både det internationella, globala arbetet, vid EU-arbetet och vid det nationella arbetet. Jag skulle också vilja berätta för riksdagens ledamöter vad EU:s miljökommissionär sade när hon nyligen var på besök i Sverige. Efter att ha varit här ett par dagar och studerat den svenska miljöpolitiken och det lokala arbetet i Sverige sade hon när hon åkte hem: Jag visste att Sverige var bra på miljöområdet, men ni är ännu mer revolutionerande och bättre än vad jag trodde innan jag kom hit. Vi är ofta väldigt lutherska - vi tycker inte om att skryta och slå oss för bröstet, men jag tror att vi ibland skall vara litet mindre lutherska och faktiskt kunna glädjas åt det som är positivt. Vi skall också fortsätta att utveckla svensk miljöpolitik och EU:s miljöpolitik.

Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har med oss en opinion. I princip varje människa skall stå bakom de tankar vi har när det gäller miljöfrågor och annat. Därför är det som jag ser det angeläget att både regering och riksdag öppet diskuterar de frågor som gäller miljö, de möjligheter som ett objektivt miljösamarbete inom EU ger. Jag tror att ministern delar min uppfattning på den punkten. Efter att ha sagt detta har jag en fråga att ställa, en fråga som rör klimatpåverkan. Moderaterna har när det gäller klimatstrategin en högre ambition än vad regeringen har haft. Vi har sagt att vårt mål måste vara att uppnå Torontokonferensens mål från 1988. Min fråga till miljöministern är följande: Skulle det inte vara lämpligt att vi från svensk sida i EU sammanhang enas om att ha Torontokonferensens mål från 1988 som mål också för Sveriges arbete i EU, så att vi på det sättet bättre kan klara av klimatfrågorna och få till stånd en vettig klimatstrategi?
Fru talman! Vi prioriterar, som jag har sagt tidigare, klimatfrågorna väldigt högt. När det gäller det internationella arbetet kan vi dock i dag se några stora problem. Det är framför allt fråga om att Göte Jonssons partibröder i andra europeiska länder blockerar överenskommelsen om en obligatorisk koldioxidskatt och flera av de konstruktiva förslag som i dag finns i fråga om hur vi skall minska koldioxidutsläppen. Jag skulle därför mycket uppskatta om Moderaterna ville ta en diskussion med sina syskonpartier i Europa om att få bort det motstånd som finns mot att aktivt göra något mot klimatpåverkan.
Fru talman! Jag tror att det är angeläget att såväl socialdemokrater och moderater som andra för en debatt med sina syster och broderpartier, och det gör vi också i olika sammanhang, när det gäller både miljöfrågor och andra frågor. Min fråga var om miljöministern utifrån svensk utgångspunkt - det kan ju ändå inte vara någon nackdel - är beredd att utgå från Torontokonferensens ambition när det gäller klimatpåverkan. Skall vi vinna förtroende för en miljöpolitik i EU är det ju viktigt att vår miljöpolitik har en förankring i Sverige och att vi också driver de övergripande frågorna på ett sådant sätt att den politiken inger förtroende. Torontokonferensens mål är viktigt och angeläget i det här sammanhanget. Varför kan inte regeringen ansluta sig till vår uppfattning vad gäller den målsättningen för att uppnå en vettig klimatstrategi?
Fru talman! Vi skall ha högsta möjliga målsättning när det gäller koldioxidutsläppen. Vad gäller målsättningarna för Sverige i framtiden i fråga om utsläppen har vi varit överens om att avvakta det underlag som Energikommissionen skall ta fram - och det är bara en och en halv månad tills det presenteras - innan vi konkretiserar de fortsatta svenska åtagandena. Sverige har emellertid redan en hög trovärdighet i internationella sammanhang, bl.a. beroende på vår koldioxidskatt. Jag upprepar att det vore bra om Moderaterna påverkade inte minst sitt broderparti i England så att man där tog tillbaka sitt hårda motstånd mot en koldioxidskatt i EU.
Fru talman! Miljöministern anser, kanske med rätta, att vi då och då skall slå oss för bröstet därför att vi är duktiga. Miljöministern nämnde som exempel att den tidigare socialdemokratiska politikern Ritt Bjerregaard, numera EU-kommissionär med ansvar för miljöområdet, några dagar före ett svenskt EU parlamentsval sade att dagens svenska miljöpolitik är fantastisk. Jag är emellertid inte övertygad om att det exemplet ger hela bilden av hur den svenska miljöpolitiken skall bedömas, utan det kan ha funnits andra bevekelsegrunder. Det fanns mycket bra i miljöministerns beskrivning - det rör sig förvisso om en strategi som vi har diskuterat i kammaren. Några saker nämnde miljöministern inte. Jag hörde inte ordet skatteväxling. Skatteväxling finns inte med på Agenda 21, men det finns normalt sett med på agendan, som ett viktigt instrument i miljöarbetet. Den intressanta frågan är: Hur intensivt är miljöministern beredd att driva den frågan i EU? Och framför allt: Hur intensivt är hon i dag beredd att driva den frågan i den svenska politiken, och är hon beredd att se till att vi får ett konkret resultat på det området? Finns det tidpunkter, nivåer och annat är dessa mycket angelägna att ta fram. En annan fråga som miljöministern inte nämnde med ett ord är Euratom. Hur har Sverige agerat när det gäller Euratom? Hur intensivt har man arbetat för en förändring av det som åtminstone formellt är en klar bundenhet till kärnkraften? Har man drivit frågan? Vad har man gjort? Vad har resultaten blivit? Den tredje frågan gäller gentekniken. Har miljöministern några ambitioner att i Sverige samla ihop det arbetet och ge det en sammanhållen inriktning? Eller skall det, som det är i dag, vara utspritt och ganska ohanterligt om vi skall ge ett exempel internationellt?
Fru talman! Lennart Daléus säger att jag inte alls har tagit upp frågan om skatteväxling. Men en av de frågor som jag tog upp i mitt anförande om EU var den om koldioxidavgiften i EU. Det är ett exempel på en miljöavgift inom EU. Vad gäller det svenska arbetet kan man konstatera att det var en socialdemokratisk regering som påbörjade arbetet med skatteväxling. Ingen skatteväxling har varit så omfattande som den skattereform som vi genomförde 1990/91. Det arbetet kommer att fortsätta. Vi har redan nu aviserat skatt på avfall, på sopor, och skatt på naturgrus. Vi vet också att vi skall få inspiration till det mer långsiktiga arbetet genom Skatteväxlingsutredningen, som så småningom kommer att presentera sitt arbete. Skall man gå från ord till handling på det här området krävs det tydligen socialdemokratiska regeringar. Vi menar att diskussionen om Euratom och de förändringar som behöver göras är något för tidigt väckt, men jag diskuterar gärna frågan med riksdagens olika partier för att få en uppfattning om vad det finns för synpunkter på Euratomfördraget. Regeringen har deklarerat att vi skall ha en samlad hantering av biotekniken, och jag vill gärna återigen framhålla att det enligt min uppfattning var ett stort framsteg när vi fick EU att ställa upp bakom det svenska kravet på ett protokoll för biosäkerhet.
Fru talman! Det är en missuppfattning att man ägnar sig åt skatteväxling bara därför att man inför miljöavgifter. Så är det inte, utan det är fråga om en koppling mellan att systematiskt arbeta med skatter på uttag av naturresurser och på miljöstörande verksamhet och - märk väl - att sänka skatten på arbete. Det är den systematiska kopplingen som är skatteväxling. Olika partier och regeringar har tid efter annan ägnat sig åt miljöavgifter. Men skattereformen var väl ingen skatteväxling. Den innehöll visserligen förändringar av skattesystemet, men det var inte fråga om någon systematisk koppling mellan skatt på miljö och skatt på arbete. Miljöministern säger att Euratomfrågan skulle vara för tidigt väckt, men det har jag svårt att förstå. Centern har i olika sammanhang motionerat om förändringar i Euratomfördraget, och jag vet att också andra partier har gjort det. Om jag har begripit EU arbetet rätt gäller det att agera tidigt. Det är väl det som är själva poängen med EU-arbetet. Jag har då svårt att förstå värdet av att vänta med den här frågan. Miljöministern undvek att svara på om man skulle samla ihop det svenska arbetet kring gentekniken. Lagstiftningen om genteknik rymmer i dag växtförädlingsfrågor, och lagstiftning finns också på miljöområdet. Hanteringen ligger på allt från Statens medicinsk-etiska råd till Jordbruksverket, Justitiedepartementet och delar av Naturvårdsverket. Jag tror att en neutral betraktelse av bioteknik/genteknik-frågan visar på att verksamheten är utspridd och därmed definitionsmässigt inte sammanhållen. Jag kan beklaga att vi inte hann med allt detta under den förra regeringsperioden, men om vi skall kunna driva det här arbetet kraftfullt i EU är det ändå angeläget att man samlar ihop de här frågorna. Jag hoppas att Anna Lindh delar min uppfattning på den punkten och att hon också gör någonting åt saken.
Fru talman! När det gäller den sista frågan har vi sagt att det kommer ett samlat program och då kan vi väl också ta en samlad diskussion. Lennart Daléus anser inte att skattereformen 1990/91 var ett exempel på skatteväxling. Jag tycker att det är ett utmärkt exempel på skatteväxling, där man minskade skatten på inkomster och ökade skatten på bl.a. energi. Det är det enda ordentliga exempel som vi egentligen har hittills på skatteväxling. När vi nu fortsätter att diskutera skatteväxling är det dock viktigt att tänka på vilket som är det främsta syftet. Jag förstår av Lennart Daléus inlägg här att hans främsta syfte är att sänka skatterna och inte att det skall ha styrande inverkan på miljön. När jag talar om skatteväxling - t.ex. skatt på avfall eller naturgrus - handlar det för mig om att det skall ha en styrande effekt. Mitt mål är att jag om ett antal år egentligen inte skall ha kvar några inkomster alls, eftersom jag har minimerat avfallet som skall deponeras och minimerat uttaget av naturgrus.
Fru talman! Några av de frågor som miljöministern tog upp vill jag kommentera och få ytterligare belyst. Östersjösamarbetet är naturligtvis ett samarbete som har startat långt före Sveriges medlemskap i EU och som framöver måste fortgå på ett mycket radikalt sätt - även om Baltikum inte kommer att komma med snabbt. Miljöpartiet säger att om de östeuropeiska länderna vill komma med och har en klar demokratisk uppfattning om att de vill göra det, kommer vi inte alls att motarbeta det. Men Ryssland har också en kust. Ryssland är också ett av de länder som måste vara med i Östersjösamarbetet. Såvitt jag förstår är det väl inget land som i dag driver att Ryssland skall komma med i EU särskilt snabbt. Här gäller det att vara radikal utanför EU om vi skall nå framgång. Dessutom, Anna Lindh, är Sverige fortfarande det land som per invånare släpper ut mest föroreningar i Östersjön. Det är ett faktum som faktiskt visar att det även behövs nationell politik. När det gäller gentekniken blev jag litet förvånad över Anna Lindhs påstående att det förs en radikal politik i EU. I år har parlamentet faktiskt röstat nej till att ge patent på liv. Bara en socialdemokrat röstade nej till det förslaget, nämligen Maj Britt Theorin. Alla andra socialdemokrater röstade för att vi skulle kunna få patent på liv. Det rimmar illa med att Anna Lindh nu anser att det här är en av de viktigaste frågorna. Jag hoppas att Anna Lindh mera företräder den socialdemokratiska linjen än vad de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna gjorde när frågan var uppe i parlamentet. Innebär det här också att Anna Lindh är villig att förbjuda genmanipulerad raps i Sverige? Jag skulle också gärna vilja veta vad som har hänt med alla de kemikalier som Sverige har fått ett 4-årigt undantag för. Det gäller t.ex. lösningsmedel, växtskyddsmedel, kadmium, arsenik, organiska föreningar osv. Sker det ett radikalt arbete i dag i EU? Finns det en chans att de hinner i kapp oss så att vi slipper bli av med våra undantag om tre år?
Fru talman! Gudrun Lindvall började med att säga att man från Miljöpartiet inte skall motarbeta de östeuropeiska länderna om de vill bli medlemmar. Ja, det får de väl tacka för. Jag tycker att det handlar om att aktivt arbeta för att de skall få bli medlemmar. Det skulle vara en stor framgång för både demokratin och miljön, och det skulle betyda oerhört mycket för en bättre miljö i hela Europa och runt Östersjön. När det gäller gentekniken tror jag att Gudrun Lindvall missuppfattade mig. Jag sade att vi har betydligt strängare regler i dag i de olika västeuropeiska länderna än vad man har i övriga delar av världen. Därför finns det en stor risk för att företag bedriver experimentverksamhet i framför allt u-länderna. Därför är det viktigt att man får ett internationellt och globalt bindande avtal som ser till att man reglerar den sortens förhållanden så att vi får stopp på all form av experimentverksamhet. Vi arbetar också mycket med kemikaliefrågorna, inte minst när det gäller bekämpningsmedlen. Jag tycker att vi har en bra modell att hålla fram. Vi kan t.ex. visa hur vi har lyckats minska användningen av bekämpningsmedel i det svenska jordbruket. I EU när man i dag ser över kemikaliereglerna och användningen av bekämpningsmedel har man varit mycket intresserade av och försöker nu arbeta efter den svenska substitutionsprincipen. Vi vill att substitutionsprincipen skall bli en europeisk princip, så att vi får fram att man skall byta ut farliga kemikalier - t.ex.
Fru talman! Jag fick inget svar på frågan om genmanipulerad raps. Jag ber att få återkomma i en interpellation. När det gäller de kemikalier som Sverige har fått undantag för har partiet i dag pratat med Kemikalieinspektionen för att höra om det händer någonting i EU. Det vore väldigt olyckligt om de ämnen som vi har sagt att vi inte vill ha i Sverige skulle börja användas igen om tre år. Man kan undra vad som är viktigast i EU - att sälja varor eller att låta ett land säga nej tack till sådant som landet har bedömt vara både miljöfarligt och hälsovådligt. Jag måste säga att listan över vad som händer på det här området tyvärr är ganska nedslående. Man säger t.ex. att beträffande kadmium vet man över huvud taget inte vad som kommer att hända, och beträffande arsenik förekommer inget arbete alls. Det finns således en mycket stor risk för att de fyraåriga undantagen bara kommer att vara just fyraåriga undantag. Det är risk för att det kommer att bli precis som miljörörelsen befarar, när den här tiden har gått tvingas vi säga ja till varor som innehåller dessa ämnen. Detta kan ske trots att vi i Sverige har sagt att vi anser att de här ämnena är både hälsovådliga och miljöfarliga. Jag skulle verkligen önska att jag får fel på det här området och att Anna Lindh kan driva miljöpolitiken på ett sådant sätt i EU att jag inte får rätt. Jag önskar att vi kunde behålla vårt förbud mot de här kemikalierna. Jag skulle också vara mycket glad om vi kunde se en utveckling på det här arbetet. Vi kanske kan vara så fräcka att vi trotsar EU och går före, fast vi egentligen inte får göra det i dag, och fortsätter att ha förbud för kemikalier som vi vet borde ha funnits med på listan. Vi hann dock inte ta upp förbuden. Som både jag och miljöministern vet skedde ingenting under den borgerliga regeringen. Jag skulle verkligen önska att Naturskyddsföreningen får göra en betydligt bättre sammanfattning av den tid Anna Lindh sitter som miljöminister än av Olof Johanssons tid. Huvudintrycket var då att det gick bakåt. I EU finns det en stor risk - om det inte sker något nu.
Fru talman! Vi kommer att driva ett mycket aktivt nationellt och internationellt arbete. När det gäller förutsägelserna om hur det kommer att gå med vår miljöpolitik efter det att vi har blivit medlemmar i EU, kan jag försäkra Gudrun Lindvall och kammaren om att Gudrun Lindvall kommer att få fel - precis som hon själv önskar. Vi kommer att kunna fortsätta att driva en bra miljöpolitik. Vi kommer inte att behöva sänka våra krav. Det här var en av de frågor som Sverige och jag mycket aktivt har diskuterat med EU under hand. Frågan togs upp med EU:s miljökommissionär när hon nyligen var på besök i Sverige. Hon sade att hennes absoluta ambition var, och hon försäkrade oss, att vi inte skulle behöva sänka våra kemikalieregler eller våra miljöambitioner på grund av att vi har blivit medlemmar i EU.
Fru talman! Det var glädjande att höra miljöministerns engagemang för en renare Östersjö. Den Agenda 21-plan som var i faggorna lät mycket hoppingivande liksom att vi delar arbetet för att östländerna runt Östersjön skall bli med i EU. Mot den bakgrunden och det engagemang som miljöministerns tal andades undrar jag hur den socialdemokratiska regeringen för bara nio månader sedan så kraftfullt kunde skära ned anslagen till just vården av Östersjöns miljö. Hur kan det komma sig att den socialdemokratiska regeringen dessutom drar ner på kalkningen av försurade sjöar? Orden var vackra men det måste smärta mycket för miljöministern att tvingas gå under andra departements ledning och skära ned.
Fru talman! När man har en sådan ekonomi - medansvarig för den ekonomin är bl.a. den regering som Tuve Skånbergs parti tillhörde - som gör att man lånar till 30 % av sina utgifter, går det inte längre att säga att man skall spara på små, speciella, utvalda, lyxiga områden. Lånar man kontinuerligt till 30 % av alla sina utgifter måste man skära på allt. Då måste man också skära på sådant som kan smärta väldigt mycket, oavsett om det gäller miljö, social trygghet, kultur eller något annat. Vad denna regering fick göra var att den fick lägga ett ordentligt besparingsprogram som inte undantog några områden. När det gällde sättet att lägga ut våra besparingar försökte vi välja besparingar på områden där vi kunde se att vi hade stora reservationer från tidigare år. Även om det var angelägna områden visar de stora reservationerna att det hade varit något fel med hur pengarna hanterades. Sådana reservationer kunde vi se t.ex. när det gällde kalkningen och östbiståndet. Vi menar att där måste det gå att få ett betydligt rationellare sätt att hantera pengarna, eftersom det uppenbarligen varit något problem med hur de här pengarna hanterats under tidigare budgetår. I fråga om kalkningen pågår dessutom en utredning som just skall komma med förslag om hur vi skall effektivisera och få en bättre kalkning till ett rimligt pris.
Fru talman! Jag nöjer mig med att notera att kalkning av försurade sjöar samt anslag till vården av Östersjöns miljö av miljöministern kallas för lyxiga områden.
Fru talman! Nej, jag tycker att Tuve Skånberg skall lyssna litet bättre. Jag sade att det inte räcker att ta från några speciella lyxiga områden, utan man får välja - allt även när det smärtar. För mig är kalkningen och östbiståndet sådant som smärtar.
Fru talman! Först vill jag tacka för den information som vi här i dag har fått av miljöministern. Men ett område saknar jag. Egentligen ligger det kanske inte inom Anna Lindhs område, men det berör direkt miljöfrågorna. Det gäller trafiken. Såvitt jag förstår byggs det väldigt mycket vägar både inom EU och i Sverige. Det är något som den socialdemokratiska regeringen stöttar. Jag skulle vilja ha en kommentar på det området, därför att det här är något som direkt hotar såväl den biologiska mångfalden och klimatfrågorna som en mängd olika andra områden. Där hjälper det nog inte att endast införa koldioxidskatt - det har ju inte lyckats ens inom EU - utan det krävs mycket mera. Jag hade också tänkt fråga om det här med kemikalier och övergångsregler. I och för sig tror jag väl inte att jag kan få ett svar som är bättre än det jag redan har fått. Men intressant är kanske att vi har fått tillåtelse att inte behöva sänka våra ambitioner när det gäller kemikalier, vilket i och för sig är bra. Frågan är emellertid om vi kan höja våra ambitioner. Är Anna Lindh beredd att pröva EU:s lagstiftning och faktiskt gå före och höja ambitionerna när det gäller kemikalier för att se vad som händer på det området? Till sist en kommentar om utvidgningen österut. Jag tror att det är något som vi behöver arbeta för. Själv arbetade jag inte speciellt aktivt för att Sverige skulle gå med i unionen, snarare tvärtom. Men om Östeuropas länder efter demokratiska val och efter en ordentlig demokratisk diskussion och process där väljer att gå med, skall vi naturligtvis stötta dem. Däremot tror jag inte att detta krävs för att man skall kunna jobba med miljöfrågor i samarbete med de här länderna. EU:s lagstiftning hindrar ju fortfarande i mångt och mycket alla medlemsländerna att gå vidare i miljöfrågan.
Fru talman! Beträffande det sista, Hanna Zetterberg, vill jag bara säga att EU:s lagstiftning i dag faktiskt driver på en hel del av EU:s länder genom att det är en minimilagstiftning. Det innebär att alla länder är fria att fortsätta att utveckla sitt miljöarbete, men hela tiden höjs golvet. Om Hanna Zetterberg skulle jämföra den miljösituation som i dag råder i t.ex. Östeuropa och de baltiska länderna med den miljösituation som vi skulle ha ifall dessa länder var medlemmar av EU och följde EU:s miljöregler, skulle det vara en oerhörd förbättring - en mycket större förbättring än vad svenskt miljöbistånd någonsin kommer att kunna leda fram till. Det är definitivt en av de viktigaste miljöfrågorna i Europa i dag, som vi kan se detta. Jag kan hålla med Hanna Zetterberg om att trafiken är ett av de allra största miljöproblemen. Det gäller både i Sverige och i EU. Däremot pågår en del arbete för att minska det miljöproblemet. Vi talade tidigare om besparingar. Det här är ett av de områden som har utsatts för ganska hårdhänta besparingar och där man från den svenska regeringen nu i princip har sagt nej till nya större motorvägsbyggen. När det gäller arbetet i EU kan vi också se att den socialdemokratiska europeiska gruppen, vilken jag tidigare talade om och vilken har tittat på hur det skall gå att få fram nya gröna arbeten, bl.a. har prioriterat just hur man skall satsa på ett miljövänligt transportsystem i Europa och bygga ut snabbjärnvägen.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Vi får väl se vad som händer med den socialdemokratiska gruppen i parlamentet - om dess förslag går igenom eller inte. I och för sig hoppas jag väl att det gör det. När det gäller östländerna och deras miljöarbete vore det naturligtvis väldigt bra om nivån höjdes. Jag tror, precis som Anna Lindh sade, att det kanske är en av de viktigaste frågor som vi står inför i fråga om just miljöarbetet i Europa. Men jag tror faktiskt inte att ett medlemskap nödvändigtvis krävs, utan vad som krävs och vad som är viktigt är att miljönivån - det gäller därmed deras lagar - höjs. Ingenting säger att de här länderna inte kan anpassa sig till EU:s lagar i miljöfrågor om de inte blir medlemmar. Medlemskapet i sig gör alltså inte att de här länderna börjar jobba med miljöfrågor på ett annat sätt, utan det är många andra saker som krävs för det. Eftersom medlemskapet medför en hel del annat än just miljöfrågor tror jag att man i alla de här länderna, precis som är fallet i Sverige, behöver en stark och vid demokratisk debatt innan de bestämmer sig för om de skall bli medlemmar eller inte. Vill de bli medlemmar, skall vi naturligtvis hjälpa dem med det.
Fru talman! Det är klart att de här länderna skall ha en bred och demokratisk debatt. Det är mycket viktigt. Men det är medlemskapet i EU som ger såväl oss och EU som de här länderna möjlighet att använda både piska och morot för att öka miljökraven och miljöstandarderna i alla östeuropeiska länder. Piskan kan användas så till vida att det finns en kravnivå som man måste leva upp till. Det går inte att säga att vissa länder inte bryr sig om miljöfrågorna beroende på den regering landet i fråga för tillfället råkar ha. Vi har t.ex. sett att EU varit positivt för vissa västeuropeiska länder som tidigare släpat efter på miljöområdet. Det här ger oss också möjlighet att använda moroten och se till att vi fortsätter med att ge stöd till de östeuropeiska länderna därför att de använder en allt bättre miljöteknik. Jag vidhåller alltså att en östutvidgning från miljösynpunkt är det viktigaste som vi kan åstadkomma på miljöområdet.

Fru talman! Jag tycker att det finns all anledning att understryka vad som var så intressant i miljöministerns anförande. Det ger ändå en tillit till det arbete som Sverige kan åstadkomma i EU när det gäller miljöarbetet. Först vill jag dock framföra ett tack från oss i Folkpartiet när det gäller den vitryggiga hackspetten. Jag skulle tro att Lars Ernestam, f.d. folkpartistisk riksdagsledamot, med glädje skulle vilja det. Den vitryggiga hackspetten var en av hans viktigaste frågor när det gäller biologisk mångfald. När nu det arbetet är genomfört känns det bra. Det är också glädjande att ministern är så tydlig i frågan om att detta med en hållbar utveckling skall skrivas in i EU:s fördrag och att det fastställs i EU:s framtida miljöpolitik. Det är den inriktningen som skall stå först på agendan. Vidare är det intressant att miljöministern går in på att man inte längre kan dela upp miljöarbetet i sektorsansvar. I stället är det alla ministrarnas ansvar. Här skulle jag vilja höra om miljöministern har funderat över att ta initiativ till att alla ministrar någon gång här i kammaren är med i en miljödebatt där frågor tas upp från näringsministern, kommunikationsministern och finansministern just för att se helheten i miljöfrågorna. Jag tror att det skulle ge miljödebatten en väldig kraft. Därmed skulle miljöfrågorna komma högt upp på agendan i svensk politik. Det skulle jag önska. Det skulle vara intressant att höra miljöministerns synpunkter på ett sådant initiativ. Också när det gäller koldioxidskatten är det bra att miljöministern är tydlig. Man tänker arbeta för en obligatorisk koldioxidskatt. Men det finns en fråga här: Vad gör man åt de motsträviga krafterna om det i EU fortsatt skall fattas skatte och miljöavgiftsbeslut med bibehållen vetorätt samt åt att de motsträviga krafterna hela tiden får rätt? Det skulle vara intressant att få veta om man tänker ta initiativ till att miljöavgifter och miljöskatter får bli miljöfrågor där det skall fattas majoritetsbeslut i EU.
Fru talman! Vi vet alla att det skulle vara bra om alla länder i Europa införde miljöavgifter. Som jag sade har Sverige också arbetat för det. Samtidigt gäller det - som svar på Eva Erikssons sista fråga - att se till att man har en klar gränsdragning för att det inte skall innebära harmoniserade skatter i allmänhet. När det sedan gäller förslaget till en bred miljöpolitisk debatt tackar jag Eva Eriksson för uppslaget. Jag tyckte att det var ett intressant tema att ha alla ministrar med på en miljöpolitisk debatt. Innan den blir av kan jag dock avslöja att arbetet har kommit ganska långt. Näringsministern har både gett ut skrifter och haft seminarier på temat En grön näringspolitik. Försvarsministern har haft internationella seminarier om militär och miljö, som Sverige har varit värdland för. Socialministern har tillsatt utredningar om hälsa och miljö. Mina kolleger är väl på gång, tycker jag, när det gäller att ta sitt viktiga arbete i miljöfrågan på allvar.

Fru talman! Källsortering, katalysatorer, slutna system, klorfri massa, skatteväxling, ekologiskt jordbruk, Agenda 21, ungdomens miljöriksdag. Alla är exempel på steg i rätt riktning mot ett nödvändigt kretsloppssamhälle, där vi anpassar vårt leverne efter naturens villkor och våra energisystem till de ständigt förnybara resurserna, till de ständigt förnybara gåvorna, ett kretsloppssamhälle som också förutsätter internationell samverkan. I ett nödvändigt kretsloppssamhälle skapar vi en cirkulär tillväxt som är hållbar, också för kommande generationer. Det är en tillväxt som bl.a. baseras på energisystem som är olika, som är geografiskt spridda, förnybara, säkra, effektiva och som dessutom medverkar till bättre miljö, renare energi, ökat antal arbetstillfällen, ökat oberoende och långsiktig varaktighet. Fru talman! Efter att i litet mer än ett sekel - en mycket liten bråkdel av jordens historia - ur jordens begränsade skafferi ha grävt fram och levt på olja, kol och uran och bl.a. skapat avfall som ännu ingen vet var vi skall härbärgera, är det nu hög tid att fasa över till en mer långsiktig, intelligent, ansvarsfull och hållbar utveckling, såväl i ekologisk som i ekonomisk mening. Väldigt många frågar sig i dag: Vad väntar vi på? Vi inser nödvändigheten. Vi har möjligheterna. Det som saknas är beslut. Folkets besked 1980 om avveckling av kärnkraften här i landet var framsynt. Det gäller givetvis fortfarande, men manar nu till beslut och handling. För nu har halva tiden gått till år 2010, som bl.a. näringsutskottet 1979/80 fastslog som det år då "den sista reaktorn skulle stängas". I partiöverenskommelsen 1991 mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centern konstateras bl.a. "att det bör slås fast att den sista reaktorn skall stängas senast år 2010". Fyrklöverregeringen angav i sin regeringsförklaring att: "Energiöverenskommelsen från 1991 ligger fast", och nuvarande statsministern har ett flertal gånger, också i regeringsförklaring, deklarerat att ingångna överenskommelser på energiområdet skall gälla. Jag förutsätter att detta gäller såväl överenskommelsen 1980 med svenska folket som 1991 års energiöverenskommelse. Något annat mandat har våra uppdragsgivare, svenska folket, inte givit oss. Fru talman! Mot den här bakgrunden måste nu kärnkraftsavvecklingen klargöras i lagstiftningen för att skapa klara riktlinjer och förutsättningar och för att ge entydiga signaler beträffande morgondagens energisystem. Beslut måste fattas nu! 2. År 2010 skall kärnkraften i vårt land vara avskaffad. Med dessa två besked ges den klara och entydiga signal som tekniker, innovatörer, elproducenter, industri, m.fl. behöver för att se framtiden, för att se riktningen, för att utveckla och på bred front arbeta vidare med de många alternativ som redan i dag finns: Biobränslen, som i dag ger mer än vad vi får från kärnkraften, kan till år 2010 fördubblas. Förgasning i stället för förbränning av i dag stora mängder "svartlutar" m.m. kan ge ca 10 TWh el, utan att ett enda extra träd behöver fällas. Mängder av projekt är nu under snabb utveckling i många svenska kommuner. Med ny svenskutvecklad teknik kan nu dessutom elproduktionen vid ett normalstort kraftvärmeverk fördubblas. Vindkraften är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Ett tecken är att nuvarande investeringsstöd, som skulle räckt ytterligare ett år, redan är förbrukat. I USA, Indien, Kina, EU och Danmark sker nu en snabb utbyggnad av vindkraftverk. Tyskland passerar snart Danmark som EU:s vindkraftsledande land. Ökad solvärmeteknik, effektivare vattenkraftverk, sparande och effektivare energianvändning och naturgas som reservkraft tillsammans med nyss nämnda energiformer visar att utvecklingsbara alternativ finns för att ersätta den kärnkraft som inte platsar i ett nödvändigt kretsloppssamhälle, som måste bli en kort parentes och vars avveckling måste konkretiseras. Det är en avveckling som, när den konkretiseras, kommer att föda utveckling. Som exempel vill jag nämna mitt hemlän, Kalmar län, det skogrikaste länet söder om Dalälven, som har världens modernaste massafabrik i Mönsterås - självförsörjande på el och där man nu också bygger en ny fabrik för 50 000 ton pellets - som har stor energikompetens bl.a. vid Simpevarp i Oskarshamn, som har landets längsta kuststräcka, som med Öland har tradition, kunskap och expansion på vindkraftsområdet och som har en kvalificerad miljöinriktad högskola, har alla förutsättningar att bli ett naturligt utvecklingscentrum på energins område. Oskarshamn har mycket stora förutsättningar att bli ett naturligt centrum för framtida energiutveckling. Fru talman! Beslut om en snar övergång till förnybar energi kommer att medföra innovationer, investeringar, nya arbetstillfällen, men också konkurrensfördelar. En alltmer miljömedveten marknad och kundkrets kommer mycket snart att i ökad omfattning kräva en "grön energi". Jag hyser därför ett visst hopp om en bred vettig energiöverenskommelse, bl.a. därför att fler och fler, nu även landets statsminister, inser konkurrensfaktorernas betydelse. Denna "gröna tillväxt", denna utveckling och utbyggnad bör givetvis ske successivt och vara samordnad med kärnkraftens ovillkorliga avveckling. Då kan en naturlig överfasning till ett hållbart, varaktigt, miljöriktigt, inhemskt och förnybart energisystem ske, med bibehållande av demokratisk trovärdighet och med anpassning till naturens eget kretslopp. Det kretslopp, fru talman, där all storhet är en samling litenhet och det kretslopp som vi alla, förr eller senare, är tvungna att rätta oss efter. Ju förr, desto bättre.

Fru talman! Många talare har här i dag berört miljöfrågor i den allmänna EU-debatten. Det är mycket glädjande att många har insett att vårt EU medlemskap ger nya möjligheter att agera för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Liberal miljöpolitik, liksom all liberal politik, utgår från den enskilda människan. Vår politik syftar till att ge individen frihet att i samverkan med andra forma sitt liv. Miljöproblemen handlar i grunden om att våra barn och barnbarn får sin frihet inskränkt av vår slösaktiga livsstil. Eva Eriksson har tidigare i denna debatt framhållit vikten av att växthuseffekten bekämpas genom att koldioxidutsläppen minskas. Vi liberaler vill använda ekonomiska styrmedel i denna kamp. En skatteväxling behöver genomföras och regeringen måste känna sitt ansvar för att komma till riksdagen med konkreta förslag om höjning av bl.a. koldioxidskatten samt motsvarande skattesänkningar på arbetskraft, helst koncentrerade till tjänstesektorn. Likartade regler behövs internationellt. Vi har starkt stöd för dessa tankegångar inom det liberala Europapartiet, ELDR. Det gäller nu att även andra partier trycker på i sina partigrupper inom EU-parlamentet för användning av olika ekonomiska styrmedel. Dessutom måste Sveriges regering agera aktivt inom EU för att få fram en gemensam koldioxidbeskattning. Det är vi överens om. Vi liberaler har sedan länge sett ett behov av att den svenska lagstiftningen inom miljöområdet samordnas till en miljöbalk. Arbete med detta pågick utan större partipolitisk oenighet i många år. Strax före valet 1994 lade den borgerliga regeringen fram sitt förslag till riksdagen med ikraftträdande den 1 juli 1995. Av prestigeskäl återkallade den socialdemokratiska regeringen den borgerliga propositionen. Därmed tog man på sig ansvaret för en avsevärd försening. När regeringen tillträdde uppskattade miljöministern denna försening till ett eller ett och ett halvt år. januari 1998. Det blir två och ett halvt år. Detta är en oacceptabel försening. Det måste också kännas bittert för Miljöpartiet att se att man faktiskt har medverkat till dessa förseningar till skada för miljön. Fru talman! Socialdemokraterna måste nu lämna klara besked. Har man en realistisk tidsplan för miljöbalksarbetet som gör att den nya lagstiftningen kan träda i kraft med två och ett halvt års försening, eller kommer det att bli ytterligare förseningar? Hur ser tidsplanen ut, miljöministern?

Fru talman! Det är sant att vi återkallade miljöbalken. Det är dock inte sant att vi gjorde det av prestigeskäl. Vi gjorde det därför att vi gemensamt inser att vi behöver en bra miljöbalk. En hel del av de dåliga förslag som fanns i den tidigare miljöbalken, som jag tror att varken Centern eller Folkpartiet egentligen vill se, kan man nu få tillrättalagda genom att vi kommer att lägga fram ett bättre förslag till miljöbalk. Förseningen beror framför allt på att vi nu lägger in en del lagar för att få en mer heltäckande miljöbalk. Vi inkluderar stora delar av vattenlagen, de areella näringarna m.m. Man ser också över miljöorganisationen, äldre miljöskador och miljöförsäkringar. Vi ser över hur vi skall kunna få effektivare straffbestämmelser för miljöbrotten. Det är alltså en hel del förstärkningar och förbättringar som görs av miljöbalken och som är skälet till att vi måste skjuta upp reformen något, men den 1 januari 1998 skall den nya miljöbalken träda i kraft.
Fru talman! Man hade kunnat låta balken träda i kraft, som det var föreslaget, och sedan successivt förstärka och komplettera den. Det är självklart att en sådan här balk aldrig kommer att bli totalt färdig utan kommer att leva sitt liv och successivt modifieras. Då hade ändå ett stort antal förbättringar kunnat genomföras redan den 1 juli 1995. Min fråga är: Hur ser tidsplanen ut? Efter vad jag har förstått skall vi få ett huvudbetänkande sommaren 1996. För att det skall kunna behandlas i riksdagen i god tid måste propositionen rimligen komma hösten 1996. Men det bör väl också bli tid för en allmän remiss, en lagrådsremiss och även arbete i regeringskansliet. Kommer det att hinnas med?
Fru talman! Det blir ett pressat tidsschema, men vi kommer att hinna med en allmän remiss, och sedan lägger vi fram en proposition tidigt på våren 1997. Det kommer alltså att hinnas med en ordentlig remissomgång, men vi kommer också att vara tvungna att göra det här arbetet snabbt och effektivt och, som jag hoppas, med resultatet att vi får en betydligt bättre miljöbalk än vi annars skulle ha haft. Jag vill också påpeka att man kan göra förändringar och förstärkningar under hand i en balk, men man kan inte göra det grundläggande arbetet i efterhand. Skall man göra en sammanställning av olika lagar, innebär det en så stor förändring av en balk att arbetet måste göras innan balken läggs fram. Hade vi valt att lägga fram det tidigare förslaget till balk, hade vi heller aldrig kunnat komplettera den balken med alla de lagar som nu kommer att ingå.
Fru talman! Jag tar det som ett löfte från miljöministern att det blir tillräckliga remisstider för den allmänna remissen och att det blir lagrådsremiss samt ett gediget arbete i regeringskansliet. Möjligen skulle jag vilja veta från vilken tidpunkt räknar man med att riksdagen skall kunna arbeta med det? Miljöministern talar om våren 1997. Det är ändå ett mycket stort lagstiftningsarbete, så propositionen behöver komma väldigt tidigt under vårsäsongen för att riksdagen realistiskt skall hinna bearbeta förslaget. Kan miljöministern ange någon tidpunkt då den senast kommer?
Fru talman! Jag vågar inte säga någon exakt tidpunkt än. Det finns säkert i våra interna arbetsplaner, med dem har jag inte med mig, så jag vågar inte ange den exakta tidpunkten. Däremot lovar jag att riksdagen kommer att få tid att arbeta med det under vårriksdagen.

Fru talman! Det är sällan man får vakna en morgon och säga: Vad glad jag är över alla positiva nyheter. Inte heller denna dag. I dag fick jag serverat till frukost att Energikommissionen kommit till den slutsatsen att endast några reaktorer skall avvecklas till 2010. Till lunch fick jag Vattenfalls styrgrupps hemligstämplade promemoria över hur man skall bearbeta allmänheten så att kärnkraften kan vara kvar långt in på 2000-talet. Årtalet 2010 är inte längre heligt trots demokratiskt fattade beslut. Varför denna låga ambition? undrar en kärnkraftsmotståndare som jag. Sverige har haft 15 år på sig att avveckla. Vad har gått snett? Forskning och utveckling har visat på alternativen, men har Sverige implementerat detta? Andra länder i vår närhet har lyckats. Kan det möjligen bero på viljan hos politiker och en ohelig allians mellan industri och fack? Hur påverkar EU kärnkraftsavvecklingen? Så länge det finns ett elöverskott som motsvarar de sex första reaktorerna är motivationen låg att stoppa reaktorerna. Förmodligen vill man sälja och dumpa priset på EU-marknaden. Med det kapital som stoppats i dessa gigantiska monument vill man köra kärnkraften i botten, och det är precis vad man också gör. Myndigheter ger tillstånd att köra gamla utrangerade reaktorer som USA har skrotat på grund av att de inte håller måttet. Det blir för dyrt att bedriva livsuppehållande långvård, billigare att lägga ned dem, resonerar amerikanerna. Så länge man tillåter utländska företag köpa in sig i svensk kärnkraft, som det franska elbolaget, hindrar man också kärnkraftsavvecklingen. Är det politikerna eller ägarna som skall avgöra? Vem har makten? Genom en ny lag har Sverige bundit ris åt egen rygg. "Det kan bli betydligt dyrare för staten att avveckla kärnkraften än vad politiker räknat med." Detta skrev TT den 27 september med anledning av professor i civilrätt Bengtssons uttalande om den grundlagsändring som Sverige genomfört. Ägandet har förstärkts. Om man bedriver en miljöfarlig verksamhet och skall lösa ut verksamheten, kan ägarna begära skadestånd. De kan få ersättning för både nedlagda kostnader och beräknade framtida uteblivna vinster. Låter det inte makabert? Hur skall vi komma åt ekologisk brottslighet? Vi kommer inte att ha råd att stoppa de företag som hotar våra liv och kommande generationer. Dit hör kärnkraftsbolagen. Professor Bengtsson anser att paragrafen borde ändras så att ersättning inte utgår om man av säkerhets eller miljöskäl måste inskränka en fastighets användning. Samtidigt skall det bli mig ett sant nöje att se Barsebäcks bokförda värde, om det fortsätter att ligga på samma låga nivå som vid den senaste redovisningen, där man har bokfört det till ett värde på anläggningar, maskiner osv. till dryga 300 000 kr. Om detta skall inlösas blir det förstås inte så dyrt. Fru talman! Det är upprörande hur det statliga Vattenfall kan använda skattebetalarnas pengar för att gå ut med braskande annonser och TV-reklam om kärnkraftens förträfflighet. Det är en statlig kampanj, står det i Expressen. Vattenfall hävdar att man inte driver politik. Vad kallar man följande: "Vattenfall skall skifta miljöfokus från strålningsrisk till försurning och växthuseffekt för att därmed indirekt fördröja kärnkraftsavvecklingen"? Vid Vattenfalls miljödag, som för övrigt också miljöministern var närvarande vid, visade man overheadbilder och ställde frågor som var direkt manipulerande. Alla energikällor utom kärnkraften gav utsläpp. Otroligt! Vi vet ju att kärnkraften är livsfarlig från vagga till grav, från uranbrytning till slutförvar. Ingen vill ta hand om avfallet. Varför? Det hotar livet på jorden, och alla måste inse att för var dag kärnkraften körs produceras mer och mer avfall - det har skett en höjning tre miljoner gånger om genom processen i reaktorn. Kärnavfallet är det farligaste gift människan producerat. Plutonium är hårdvaluta. Det är därför det är så eftertraktat hos smugglare. Kärnkraft sprider kärnvapen. Det är schizofrent att sprida den fredliga kärnenergin men stoppa spridningen av kärnvapen. Frankrike var den värsta förespråkaren för kärnkraft, men Sverige är tyvärr det kärnkraftstätaste landet per capita i världen. Men Frankrike bryr sig inte om fakta. Chirac drar sig inte ens för att spränga kärnvapen på andra sidan jordklotet. Han vill bli Vi i Miljöpartiet betackar oss för att ingå i ett franskt kärnvapenparaply. Vi betackar oss för franska breedreaktorer som man har misslyckats med och vilkas konsekvenser vid en olycka får oanade följder. Vi vill satsa på energieffektivitet och förnybara energislag, och det hoppas vi att också Euroatom skall göra. Eller också skall man avskaffa Euroatom som i sina statuter säger att kärnkraften skall utvecklas. Fru talman! Det är positivt att man från EU-håll har föreslagit energiskatt på både kärnkraftsel och koldioxid. Det är början till döden för kärnkraften och fossila energislag. Om detta blir verklighet får vi gehör för Miljöpartiets förslag om skatteväxling, vilket alla politiker i denna kammare borde ställa sig bakom. Detta kan genomföras utan EU och trots EU. Kärnkraften skall stå för sina reella kostnader. Man skall inte bara socialisera kostnaderna och privatisera vinsterna. Vårt förslag från Miljöpartiet innebär förutom uranskatt också att kärnkraftsägarna skall stå för sina försäkringskostnader, betala sina avfallskostnader m.m. Givetvis skall grundlagen ändras så att vi kan stänga kärnkraften av säkerhets och miljöskäl. Det är bråttom. Världen har inte råd med flera olyckor. I morgon skall jag träffa Tjernobylbarn i Ångermanland. Jag vill bara avsluta med en kort dikt som heter Kylan av Tjernobyl. Vinden tjuter bakom fönstret hela natten Gör mig sorgsen och tråkar ut mig Vinden driver bort all värme lämnar bara kyla, snöstorm Denna kyla lamslog hela själen Den gav ingenting utom fasa och lämnade mig frusen